Fru talman! Det måste vara ganska lätt att vara politiker om man, som Mikael Odenberg gör, all tid hittar någon annan att skylla på när det gäller utvecklingen. Det skulle vara litet mer klädsamt om man i stället ängnar sig åt att försöka finna lös ningar på de problem som finns i dag. Jag skulle vilja bolla tillbaka frågan till Mikael Odenberg. Tror Mikael Odenberg att hyrorna kommer att sänkas i de områden som han tog upp om vi släpper marknadskrafterna fria så att hy rorna i Stockholms innerstad höjs rejält? Jag kan instämma i att det fortfarande finns om råden också hos de allmännyttiga företagen som inte är särskilt bra. Därför anser vi socialdemo krater att det också fortsättningsvis är viktigt att vi får möjlighet att utveckla, reparera och bygga om i dessa områden.
Fru talman! Jag hade inte tänkt att starta en de batt om marknadshyror. Det är alldeles riktigt att det skulle innebära hyreshöjningar i en del cen tralt belägna attraktiva områden om vi i dag hade haft marknadshyror i stället för bruksvärdeshy ror. Det är väl i och för sig ganska lätt att göra den iakttagelsen. För den övervägande delen av svenska folket skulle det dock innebära hyres sänkningar. De lägenheter som står tomma på olika orter är uttryck för att bruksvärdeshyran lig ger över marknadshyrorna. Det går inte att hyra ut till det priset. Min avsikt med repliken, fru talman, var inte alls att skylla någonting på Britta Sundin, utan att få en uttolkning av begreppet social bostadspoli tik av en expert. Vad är det för socialt med en bo stadspolitik som leder till att det är väldigt mycket dyrare att bo i ett nedslitet förortsområde utanför Stockholm än att bo på de mest exklusiva adres serna inne i stan? Det var den ena frågan. Den andra frågan gäller vad det är för socialt med en bostadspolitik som gör att kostnaderna för att bygga bostäder spränger alla gränser. Jag gör ingen recension av detta faktum, och jag hjäl per gärna till och diskuterar förbättringar av sy stemen med Britta Sundin. Eftersom hon påstod att det var social bostadspolitik vill jag, då jag är ganska ny här i kammaren, få en uttolkning av en äldre kollega av vari det sociala består. Jag är fak tiskt dum nog att inte riktigt ha kunnat förstå och inse det.
Fru talman! Jag skall gärna för Mikael Oden berg tala om vad social bostadspolitik innebär för mig. Den innebär att alla människor i detta land skall ha möjlighet till en bra bostad efter de behov man har, och att plånboken inte skall styra om man skall få den möjligheten eller inte.

Fru talman! Läget på arbetsmarknaden är all varligt. Byggarbetslösheten växer för varje dag, och en hel generation byggnadsarbetare riskerar att slås ut. Har vi råd att slösa med yrkeskunska per? Vad händer den dag konjunkturen vänder och vi står utan utbildade byggnadsarbetare och återigen får se priserna på byggmarknaden rusa i höjden? Vi måste se till att människor har en menings full sysselsättning, att vi under lågkonjunkturen gör nödvändiga underhållningsarbeten och att vi inte bidrar till den kapitalförstöring det innebär att låta kommunala byggnader förfalla. Lågkonjunktur ger tid för planering och efter tanke. Det är nu vi kan ändra inriktning och få en mer demokratisk process i samhällsplanering och byggande. Antalet nybyggda bostäder framöver kommer att vara begränsat. Men vi har ett stort bestånd som måste rustas upp och förändras för att anpassas till dagens konsumenters behov och levnadsvillkor. Drygt hälften av befolkningen är kvinnor. Men antalet kvinnor i byggprocessen är inte lika stort. I debatten säger man ofta att kvinnor bor mer än män, och man menar då att kvinnor lever på ett annat sätt. Trots allt arbete för en verklig jäm ställdhet mellan kvinnor och män är det kvinnor som får vardagen att fungera. Kvinnor arbetar ofta halvtid, lever närmare barn och ungdomar, och de har därför en annan syn på vardagslivet och lägenhetens funktion. Kvinnor har andra er farenheter av livet som måste få komma till ut tryck i byggandet och planeringen. Kvinnor och män söker skilda lösningar och ser olika alternativ. Vi har inte samma uppfattning om vad som är viktigt, och samhället skulle se an norlunda ut om fler kvinnor var med och påver kade. Till bostadsmässan 1992 i Örebro projektera des och byggdes två hus helt i kvinnlig regi -- At hena bostäder. Kvinnorna ville ha kontroll över hela byggprocessen. Det är annars vanligt att idéer faller bort under vägen. Byggherren inser inte alltid sambanden mellan alla de tusentals de taljer som ingår i ett bygge. Det blir lätt byggfel. Kvinnorna har räknat fram att ungefär 200 männi skor, förutom alla tillverkare, är inblandade un der byggprocessen. Vad är det då som skiljer sig från det som planeras traditionellt av manliga ar kitekter och byggare? Ett exempel är husformen, som ger mycket ljus i lägenheterna. Ett annat är takhöjden, som gör att man kan snåla på golvytan och ändå få in mer ljus och rymd tack vare den måttliga takförhöjningen. Köken är rymliga och ger många chans att arbeta tillsammans. Det finns gammaldags skafferier, odlingslotter och gemen samma utrymmen. Det här är ett boende som ger förutsättningar för högre livskvalitet. I Göteborg har Egnahemsbolaget startat ett bygge för jämställdhet. Bolaget skriver att ''våra produkter och boendemiljöer utformas på ett så dant sätt att det främjar jämställdhet mellan kö nen''. Här har man använt sig av olika referens grupper i planeringsprocessen. En av grupperna har varit närboende kvinnor som arbetar i hem tjänsten och barnomsorgen, den andra gruppen består av kvinnor som arbetar på bostadsbolagets kontor. Det är kvinnor som förut bara kommit i kontakt med byggfrågor på ett indirekt sätt. Denna syn på bostäder och byggandet måste i framtiden få mer utrymme och kommer att behö vas som kontrast till det marknadsanpassade syn sätt som sprider sig mer och mer. Ett exempel på det är den vinklade debatten om frågan om vilka det är som bor på för stor yta. Det hävdas ofta att det är dags att tränga ihop sig och ställa lägre krav. Men vem är det egentligen som bor för bra? Låt oss granska statistiken. SCB säger att varje invånare har 47 kvadratme ter alldeles egen bostadsyta. Men detta är ett ge nomsnitt. Så här ser det ut i verkligheten. Drygt en miljon människor bor ensamma i småhus och har 98 kvadratmeter vardera. Ungefär 800 000 makar bor i småhus och har 58 kvadratmeter var dera. 95 000 ensamstående bor i lägenhet och har ungefär lika mycket yta. Men det ser annorlunda ut för barnfamiljer som bor i lägenheter och små hus. De har det mycket trängre än riksgenomsnit tets 47 kvadratmeter. 916 000 makar bor i lägen het, och de har bara tillgång till 38 kvadratmeter per person. 600 000 barnfamiljer som bor i lägen het har bara 25 kvadratmeter vardera. Det är med andra ord inte särskilt många som deltar i den överkonsumtion som tar upp en stor del av debatten. Det är för de lägenheter där de som är mest trångbodda bor i dag som den borger liga regeringen har börjat att genomföra sina om läggning. Det är de som i första hand drabbas av de kraftigt minskade bostadssubventionerna. Men de som lyckats skaffa sig stora ytor och som bor billigt i äldre hus berörs knappast alls av rege ringens försämringar. En god bostad är en social rättighet. Vi måste använda lågkonjunkturen till att demokratisera samhällsplanering och byggprocess och ge kvin norna mer makt och inflytande, så att alla goda erfarenheter tas till vara.

Fru talman! Den som har lyssnat på denna de batt måste tycka att den är obegriplig på många sätt. Jag med flera frågar oss hur det är möjligt att Ulf Björklund, Erling Bager och Agne Hansson väljer att samarbeta med Mikael Odenberg. Det här är naturligtvis inte personligt menat. Det är däremot naturligtvis obegripligt vad det är Agne Hansson -- han är ändå den främste företrädaren för den borgerliga bostadspolitiken -- i bostadspo litisk mening ser hos Mikael Odenberg och som han tycker att jag saknar. Vad har Mikael Oden berg som jag inte har? Den frågan är jag oerhört nyfiken att få svar på. Jag tror att många tycker att det är märkligt att regeringen har varit så okänslig för den kritik som riktas mot bostadspolitiken. Många förvånas över att regeringen inte har reagerat, trots att kostna den för en nybyggd trerummare vid det senaste årsskiftet ökade med 1 000 kr. Trots denna mycket kraftiga ökning av bördan, och trots att kapacite ten inom byggsektorn redan i höstas var nere på en nivå som låg under den man befann sig på in nan den snabba uppgången på 80-talet, reagerar inte regeringen. De siffror som Mikael Odenberg redogjorde för är struntprat. Sanningen är att vi nu bevittnar ett ras inom byggsektorn som vi ald rig har sett motsvarigheten till. Trots dessa illavarslande beskrivningar av verk ligheten och det håll åt vilket kurvorna pekar är regeringen okänslig. Det är klart att det måste förvåna och uppröra många. Men vad som är ännu mera märkligt är att regeringen inte är be redd att ompröva sin politik, trots att inte ens re geringspartierna längre tror på politiken. För utom allt som har sagts här, och som bevisar mitt påstående, vill jag läsa några rader ur årets mo tionsflod i januari. Ivar Franzén, som har nämnts tidigare i debat ten, skriver att 1994 kommer att bli ett katastrofår för byggsysselsättningen om inte något konkret görs. Förändringarna i räntebidragssystemet har bildligt talat ryckt undan mattan för ombyggnadsoch upprustningsverksamheten. Inte ens en illvillig socialdemokrat skulle komma på sådana vassa formuleringar. Ny demokrati ingår som bekant i regeringsun derlaget. Inte enligt dem själva -- men i praktiken. Ny demokrati skriver att den bostadspolitik som bedrivs är häpnadsväckande. De som stödjer den förda bostadspolitiken i kammaren beskriver den egna politiken -- i sam manfattning -- som häpnadsväckande katastrofal. För dem som befinner sig utanför det här huset måste detta naturligtvis framstå som fullständigt obegripligt. Jag skulle vilja fråga Dan Eriksson i Stockholm i Ny demokrati hur det kan komma sig ... nej, jag skall välja att ställa frågan i en mera positiv me ning. Jag skall naturligtvis inte förutsätta att han inte kommer att rösta som han skriver. Jag skall artigt ställa följande fråga: Kommer Dan Eriks son att följa sina egna motionsförslag i den fort satta behandlingen av bostadspolitiken under vå ren? Jag vill gärna instämma i vad Rune Evensson sade tidigare. Det finns en lyhördhet i debatten för problemen på bostadsmarknaden. Det är bara Mikael Odenberg som likt den ståndaktige tennsoldaten har stått upp och försökt att försvara det elände som har skapats inom bygg och bostadssektorn. Det är min förhoppning, och jag vet att oerhört många människor delar den förhoppningen med mig, att detta inte stannar vid vällovliga uttalan den och förstående yttranden här i kammaren. När vi under denna vår skall behandla olika för slag som skulle kunna restaurera den sociala bo stadspolitiken och rädda det som finns kvar, hop pas jag att Ulf Björklund, Erling Bager och Agne Hansson inte nöjer sig med de vällovliga fraserna. Jag hoppas att ni förenas i det som Mikael Oden berg tidigare beskrev, nämligen det kramande som sker mellan oss socialdemokrater och aktö rerna på byggmarknaden. Jag hoppas också att även de övriga borgerliga ledamöterna förenas i detta kramande. Det be hövs om ni skall kunna sätta stopp för det som Mikael Odenberg och hans politiska kamrater ställer till med på bygg och bostadsmarknaden.

Fru talman! Jag skall inte alls försöka att göra någon uttolkning av vad olika ledamöter av bo stadsutskottet tycker om mig. Men den omstän digheten att just Lars Stjernkvist faktiskt inte har förstått hur tilldragande jag egentligen är och hur mycket kloka saker jag har att framföra återfaller uteslutande på honom själv. Egentligen begärde jag repliken närmast för att reagera litet mot det som Lars Stjernkvist kallade struntprat, nämligen de siffror ur mycket officiell statistik som jag anförde när jag beskrev den fak tiska minskning som skett i byggande och under håll under åren 1991 och 1992. Detta är inte något struntprat, utan det är officiell statistik. Detta är verkligheten. Risken finns att man fattar felaktiga beslut om man tror att verkligheten är struntprat eller något slags chimär. Det är riktigt att utsikterna för 1993 ser betyd ligt mer dystra ut. Det kommer också att leda till att vi i bostadsutskottet får diskutera tänkbara sti mulansåtgärder för byggsektorn. Detta har be rörts tidigare i debatten. Vad jag reagerar emot är att Lars Stjernkvist och andra försöker att göra gällande för de människor som i dag går arbets lösa att massiva offentliga satsningar på ROT-sek torn skulle vara en lösning på det problemet. Det är ingen lösning på problemet.
Fru talman! Det är ett faktum att kapaciteten inom byggbranschen redan i höstas var nere på en nivå under den som föregick den snabba upp gången under 80-talet. Det finns en oro för, vilket Ulf Björklund uttryckte på ett mycket klokt och förståndigt sätt, att vi när konjunkturen vänder återigen skall befinna oss i en situation där vi på grund av en alldeles för liten byggsektor får en mycket snabb kostnadsutveckling. Vi kan konsta tera att risken för en sådan utveckling redan i dag är överhängande. Jag förnekar inte att den mycket snabba upp gången och den uppblåsta konjunkturen under slutet av 80-talet var olyckliga. Det håller jag med om. Det var väldigt många människor som då hamnade i bekymmer och drabbades av mycket snabbt ökade boendekostnader. Men det jag rea gerar emot är att Mikael Odenberg vill lösa detta problem genom att lägga ytterligare bördor på just denna grupp. Det är de människor som redan i dag bor dyrast. De bor i de nyaste husen och i de nyaste lägenheterna. Det är de människorna som Det är denna orimliga logik som jag förstår att de övriga i det borgerliga lägret inte förstår. Jag begriper inte hur en i övrigt så pass klok karl som Mikael Odenberg kan ge sig på den omöjliga upp giften att försöka försvara förhållandet.
Fru talman! Nu började Lars Stjernkvist att tala om någonting annat, nämligen de lägenheter som byggdes under byggboomen och inte de lägenhe ter som kommer att byggas i morgon. Det är riktigt att de som bor i det fastighetsbe stånd som kom till under slutet av 80-talet i dag är mycket hårt trängda. De är trängda av flera skäl. De är trängda därför att de redan i utgångsläget hade en hög hyresnivå. De är trängda därför att man under den socialdemokratiska regeringsti den, innan ni fick lämna ifrån er makten, omför delade oerhört mycket kostnader till boendesek torn genom att skatteomläggningen var totalfi nansierad. Det kom att belasta bostadssektorn ganska mycket. Vi fick från 1990 till 1991 hyreshöjningar på 32 % i detta land, och man började redan då skära i räntebidragen. Sedan gjorde Socialdemokra terna 1992 en indragning av en dryg miljard från räntebidragen till det befintliga beståndet. Det är klart att det ledde till ytterligare hyreshöjningar. Därefter genomförde vi av statsfinansiella skäl en indragning på 3,4 miljarder i år. Den gick ni emot. Men den har ni i efterhand accepterat genom att sedan i krisuppgörelsen göra upp med regeringen om att dra in ytterligare 3 miljarder nästa år. Nu bråkar man om utformningen. Lars Stjernkvist skall inte på något sätt anklaga mig. Han får klaga hos regeringen och hos sin egen partiledning. Det är inte jag som har hittat på det här. Skall jag avslöja en hemlighet för Lars Stjernkvist, kan jag i och för sig vidgå att jag inte tycker att just den ingrediensen hör till de allra mest begåvade inslagen i krispaketet. Jag skall na turligtvis som den lojale ledamot av kammaren som jag är se till att baxa igenom uppgörelsen, om ni bara kan komma fram till hur det skall gå till.
Fru talman! Vi är i denna kammare rörande överens om att minska boendesubventionerna. Vad diskussionen nu gäller är hur vi skall fördela detta. I det avseendet är som bekant uppgörelsen långt ifrån klar. Fortfarande återstår frågor att lösa. Skall vi lägga bördan på 3 miljarder på alla boende, eller skall vi lägga den på 15--20 %, som Moderaterna vill? Det är detta som är den ak tuella diskussionen, Mikael Odenberg. Sedan säger Mikael Odenberg: Lars Stjernkvist väljer att smita från ämnet, han talar om de hus som byggdes i går och inte de som skall byggas i morgon. Det finns förklaring till detta Mikael Odenberg. Om Mikael Odenberg får fortsätta att styra byggs det inte några hus i morgon.

Fru talman! Det var kanske ett något aningslöst anförande som Lars Stjernkvist höll här. Debat ten tycks väcka väldigt mycket förhoppningar hos socialdemokratiska ledamöter. Jag skall inte grusa de förhoppningarna. Men det verkar som om ingen har klart för sig att vi har ett budgetun derskott i detta land på 200 miljarder kronor. Vi har aldrig tidigare haft en sådan situation. Det finns enligt min mening anledning att åter igen erinra om den fråga som jag ställde vid inled ningen av debatten. Skall våra barn och barnbarn ha en chans att uppleva en social bostadspolitik måste vi för det första erkänna att vi har ett ansvar bakåt för vad som har hänt, och vi måste ha ett ansvar för att ta oss ur den här situationen på ett sådan sätt att vi inte föreslår ytterligare åtgärder som kan belasta detta budgetunderskott. Det är mot den bakgrunden jag tycker mig ana att man tror att vi skulle vara beredda att ösa på med en generös subventionspolitik som bygger upp stora räntebidrag under lång tid framöver. Det är inte vad det är fråga om. Det är fråga om att sakligt pröva varje förslag och lösa problemen inom den givna ekonomiska ramen. När det gäller Centerns val, vill jag slutligen säga att vi driver en egen politik. Vi driver opi nion för den. Vi tycker att vi har fått gehör för mycket av detta. Det är så vi arbetar, och vi upp täcker nu att Socialdemokraterna håller på att skriva av det bostadspolitiska program som vi har. Det är möjligt att vi kan resonera om det i framti den. Det är så man tar sig fram i politiken. Man driver opinion för de åsikter man står för.
Fru talman! Jag måste ha uttryckt mig mycket oklart i mitt inlägg. Jag försökte inte förorda en generös subventionspolitik och öka budgetunder skottet. Jag uppfattar att vi är rörande överens om att det är extra viktigt att fördela bördorna på ett rättvist sätt. Det motsäger inte heller Agne Hans son. Därför är det av oerhört stor betydelse att vi fördelar de besparingar vi måste göra på boendet så att alla boende berörs, inte bara några och sär skilt inte de få som redan i dag bor i de allra dy raste lägenheterna. Sedan konstaterar Agne Hansson att vi social demokrater skriver av Centerns bostadspolitiska program. Jag skall inte förlänga den här kvällen genom att starta en upphovsmannarättslig debatt copyrightdebatt om vem som var först att upp finna de idéer som vi nu torgför. Jag bara konsta terar att det är glädjande. Det är det vi försöker säga. Det är märkligt att vi inte, när vi faktiskt är överens i ord, lyckas komma överens i praktisk handling inom bostadspolitiken. Jag hoppas att orden skall följas av handling under våren. Min optimism kvarstår efter att jag har lyssnat på den här debatten.

Fru talman! Det är riktigt att uttrycket häp nadsväckande rörde ROT-programmet. Men det är inte bara på den punkten som Ny demokrati är mycket starkt kritiska mot politiken. De redogör i flera motioner för fastighetskrisen. Vi socialdemokrater och ni nydemokrater har litet olika utgångspunkter när vi kritiserar det som händer på bostads och byggmarknaden. Vi soci aldemokrater utgår i våra motioner framför allt ifrån den kris som många boende upplever, och vi beskriver den. Nydemokraterna väljer det andra perspektivet och beskriver den kris som fastig hetsägarna upplever. Det beror kanske på vilka referenser man har i tillvaron. Det viktiga just nu är att vi landar på samma slutsats, nämligen att det är orimligt att gå vidare med den bostadspolitik som bedrivs just nu. Båda partierna landar på slutsatsen att vi redan nu måste införa den kontrollstation som Agne Hans son talade om förut. Vi måste redan nu sätta oss ner och ompröva bygg och bostadspolitiken och se över den. Min fråga till Dan Eriksson i Stockholm blir då om detta står fast också i praktisk handling. Kom mer Dan Eriksson att här i kammaren stödja för slag som gör att vi tillsätter en utredning som ana lyserar och även omprövar den bostadspolitik som bedrivs?

Fru talman! Nyligen kunde ledamöterna i en statlig utredning ta del av följande formulering i en utvärdering av den s.k. valfrihetsreformen: ''Om man bortser från sedimentskolorna får alla barn lika bra eller bättre skolor.'' Mer brutalt kan man, fru talman, inte beskriva skillnaden mellan den högerpolitik som nu ge nomdrivs och den generella välfärdspolitik som Gustav Möller karakteriserade med orden ''En dast det bästa är gott nog åt folket'' -- åt alla, inte bara några. Med den politiken har vi åstadkom mit underverk i vårt land. Men nu skall vi tillbaks till det orättvisa samhälle där barn delas upp i bot tensats och elit. Det accepterar inte vi socialdemokrater. Vi tar striden för själva den mjuka kärnan i välfärds samhället -- alla barns rätt till den bästa starten i livet, allas rätt till god omvårdnad och ekonomisk trygghet när vi blir sjuka, arbetslösa, gamla eller handikappade. Ett rättvist och solidariskt sam hälle som omfattar alla har inte blivit omodernt eller obsolet, som Gunnar Sträng skulle ha sagt. De dåliga tiderna ger inte anledning att för kasta och rusta ner trygghetssystemen. Det är inte så att det minskar behovet av en väl genomtänkt välfärdspolitik. Det är tvärtom så att det blir vikti gare än någonsin. Vi vet också att svenska folket vill att vi, deras valda ombud, skall samarbeta för att möta hoten mot välfärden. Vi socialdemokrater är beredd till breda lösningar för att värna välfärden. Men för att de skall bli möjliga måste mittenpartierna välja sida för rättvisan, det gemensamma ansvars tagandet och den generella välfärdspolitiken. Då räcker det inte med de mycket hedervärda dekla rationer som både Bengt Westerberg och Olof Jo hansson gör då och då. Orden måste omsättas i handling. Krisuppgörelsen var ett led i ett sådant ansvars tagande. Den hade ett särskilt värde därför att vi gemensamt kunde stoppa högerkrafternas sy stemskifte på en rad punkter, t.ex. sjukförsäk ringen, arbetslöshetsförsäkringen och vårdnads bidraget. Nu reagerar vi skarpt mot att regeringen inte lever upp till det ansvar som vilar på båda parter. Arbetet med reformeringen av socialförsäk ringarna har ännu inte kommit i gång. Regeringen har ännu inte närmat sig oss för den överens komna diskussionen om arbetet i beredningen. I stället har regeringen i flera fall, som berör detta område, utan förhandlingar med oss, förelagt riksdagen förslag som regeringen vet att vi inte ac cepterar, eftersom vi avvisade dem i förhandling arna som orättvisa, kortsiktiga och ineffektiva. I stället för att fullfölja åtagandena i uppgörel sen lutar sig regeringen nu på ett förnedrande sätt mot Ny demokrati. Flera förslag är utformade så att de direkt överensstämmer med Ny demokra tis. På detta sätt äventyrar regeringen långsiktiga och breda uppgörelser -- både ingångna och kom mande. Vi är fortfarande inställda på att nå breda lösningar i riksdagen, men ett villkor är att rege ringen uppträder som en pålitlig och ansvarsfull samarbetspartner. Fru talman! Vi anser att utgångspunkten för re formeringen av välfärdssystemen skall vara att vi inte får låna av kommande generationer. Vi som lever här och nu skall göra rätt för oss genom att fullt ut betala för den välfärd vi utnyttjar. Bör dorna skall framför allt bäras av oss som är friska och har jobb -- inte av dem som är sjuka, arbets lösa eller handikappade. Vi anger två huvudlinjer för arbetet. Den första är en reformering av sjuk och arbetsskadeförsäk ringen med fyra punkter som grund: 1. Vi står fast vid inkomstbortfallsprincipen. Den lagstadgade ersättningsnivån bör vara så hög att särlösningar inte skall behövas. Men den skall utformas så att den enskilde stimuleras att delta i åtgärder som leder till tillfrisknande och återgång i arbetet. 66 år och finansieras kollektivt och solidariskt. Det skall finnas ett tydligt fördelningspolitiskt in slag, så att högavlönade lågrisktagare bidrar till kostnaderna för lågavlönade högrisktagare, friska för sjuka och handikappade. 3. Systemet skall organisatoriskt och finansiellt hållas samman, så att inte några grupper kan tjäna på att stänga ute andra. 4. Nuvarande sjuk och arbetsskadeförsäk ringar bör lyftas ur statsbudgeten så snabbt som möjligt. Den andra huvudlinjen är ett handlingspro gram för övergång från passivt kontantstöd till ak tiva förebyggande och rehabiliterande insatser. Fru talman! Den väg vi anvisar kan på en gång minska människors lidande och pressa ned kost naderna, för att därigenom frigöra resurser för verksamheter som är av stor betydelse för att ge människor ett gott liv och upprätthålla omistliga värden i välfärdssamhället. Det är kring ett sådant arbete vi vill ha bred samling. Anf. 198 STEFAN

Fru talman! Sverige befinner sig i kris eller rent av i depression. Alla insiktsfulla bedömare och ekonomer utanför riksdag och regering är överens om orsakerna, att det är en strukturell kris till ca 80 % och en lågkonjunkturell till ca 20 %. Vi häv dar att den dessutom är politisk till 100 %. I ett sådant läge krävs det krafttag och mod. Då är frågan: Var finns det? Hos regeringen? Nej, sannerligen inte, om man skall bedöma budget propositionen. Hos det största oppositionspar tiet? Nej, sannerligen ännu mindre, att döma av dess motioner. Hos Ny demokrati? Ja, faktiskt, enligt vår budgetmotion. Det är en skrämmande kraftlöshet och ett poli tiskt taktiskt spel som verkar ha siktet på valet 1994 i stället för att lösa Sveriges akuta problem. Jag saknar faktiskt en finansminister som jag hyste mycket stor respekt för, en partikamrat till Birgitta Dahl, nämligen Gunnar Sträng. Han visste vad pedagogik var. Han kunde förklara ekonomiska samband och var inte rädd för att göra det heller, låt vara att han använde litet kul ord ibland. Jag tycker att det är frusterande och skräm mande att se. Det är det för alla oss som har fått lära sig vara rädda om pengar, i all synnerhet när det är andras pengar. Men det allmänna välfärd ståget rusar fram i full fart rakt ut i den svarta nat ten med ett ånglok från en svunnen tid där social ministern, Bengt Westerberg, både är lokförare och eldar på så att pannan glöder, trots att den ge nerella välfärdspolitiken är en av huvudorsakerna till den strukturella krisen. Vad är generell välfärdspolitik? Är det lappver ket som vi har i dag, måste jag säga att vi har väl digt olika uppfattningar om vad välfärd är. Vad är välfärd? Är det att pengar distribueras av staten? Är det materialism? Nej, sannerligen inte. För oss är det betydligt mjukare och kvali tetsfyllda ord. Ord som lycka och kärlek finns med i vår välfärd. Vem har ansvaret för välfärden? För oss är det självklart att varje medborgare har ansvaret för sin välfärd. Endast individer kan ta ansvar. Sam hället kan aldrig ta ansvar. Samhället kan bara er bjuda trygghet, ekonomisk trygghet, och vi anser att den skall vara lika för alla. Dagens s.k. inkomstbortfallsprinciper eller standardnivågarantier tycker vi är djupt orättvisa. De motverkar ansvarstagande, flit, arbetsvilja och engagemang hos medborgarna. Det är en sorts omvänd Robin Hood-mentalitet, att ta från de många medelinkomsttagarna och ge i orättfär dig utsträckning till höginkomsttagare. Detta har skapat inlärd hjälplöshet och ett bi dragsberoende som är kusligt. Man skulle dras tiskt kunna säga att samhället har rånat medbor garna på deras självkänsla och bestulit dem på de ras ansvarstagande. Det är ett stort bedrägeri, och nu kommer uppvaknandet -- och räkningen. Många i denna kammare borde känna djup skuld och ånger. Kris kräver nytänkande och totalrevision. Det finns någonting som heter nollbasbudgetering, när man budgeterar utanför statsförvaltningen -- ett rent skrivbord, skulle man kunna kalla det för. Vår utgångspunkt är äkta omsorg och omtanke om människorna. Vi vill bygga nya system som ger stöd till dem som behöver dem, system som medborgarna vill och har råd att betala, system som inte intecknar våra barns och våra barnbarns framtid. Vi tycker att det är djupt omoraliskt och orättfärdigt att göra så som sker i dag. Hela social försäkringssystemet behöver totalrenoveras. Hela socialtjänsten och socialtjänstlagen behöver totalrenoveras. Vi har lagt fram ett nytt förslag till familjepoli tik, och jag citerar en av de mera framträdande tidningarna på ledarplats: ''Ny demokrati har ta git ett bra helhetsgrepp inom familjepolitiken och leder loppet i denna fråga.'' Det var glädjande. Vi är inte så vana vid att få beröm på ledarplats. Vår utgångspunkt är just omsorg om barnen -- och föräldrarna. Det är utgångspunkten, men för slaget innebär dessutom mycket kraftiga bespa ringar. Förslaget innebär som bekant i korthet vård nadsersättning från 0 till 6 år och barnbidrag från 7 till 16, för alla som behöver men inte för dem som inte behöver, höginkomsttagare och lik nande. Vårdnadsersättningen tycker vi dessutom är re jäl. Den motsvarar faktiskt lönen till en förskollä rare/dagisfröken. Barnbidraget är höjt och enhet ligt oavsett antalet barn. Ledstjärnorna för oss är omsorg om barnen, valfrihet för föräldrarna och omsorg om familjen som fundament i ett välfärds samhälle värt namnet. Varför är ni så rädda för att föräldrarnas fria val skall få styra, att de väljer och avgör vad som är bra omsorg om just deras barn? Kan det möjligen vara rädsla för att de skall välja något annat än vad vissa partier anser vara det bästa?

Fru talman! ''Om din hand förleder dig, så hugg av den. Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet.'' Så säger Jesus i Markus evangelium angående ''den som förleder en av dessa små som tror''. Jag är orolig för att det är detta bibelcitat som föresvävar Moderaterna och Nya demokrati när de talar om välfärden. Jag undrar om hela rege ringen ser välfärden som den hand eller fot som måste huggas bort. Jag förstår inte heller hur några av Socialdemo kraterna -- så att säga över en natt -- kan överge den nordiska modellen för vår välfärd. Det är många i vårt land som är beroende av det gene rella välfärdssystemet: uppemot 500 000 pensio närer, 400 000 människor med olika handikapp och drygt 300 000 arbetslösa. Det är många som behöver socialt ekonomiskt bistånd, t.ex. många barnfamiljer med låga inkomster och ensamstå ende kvinnor med barn. Att föra över hela vårt socialförsäkringssystem till arbetsmarknadens parter är liktydigt med att dessa grupper inte kommer att ha en naturlig koppling till det generella systemet. Vi har föreslagit en oförändrad ersättning vid sjukdom och angett en finansiering av detta. Vi skär i topparna och lägger pengarna på dem som bäst behöver detta. Den s.k. inkomstbortfall sprincipen är dock grundläggande. Jag vet att Moderaterna också kan tänka sig att sänka ersättningstaket. Men Moderaterna vill också sänka sjukpenningsnivåerna generellt i stäl let för att, som vi ville, bibehålla dem genom att ta pengarna från människor med höga inkomster. För oss handlar det här om solidaritet. Sjukförsäkringen bör vara ett generellt system. Risken är uppenbar att man med regeringens in riktning hamnar på en låg grundnivå och att det blir förhållandena på de olika avtalsområdena som bestämmer vilka tilläggsförmåner som skall finnas samt hur stor kompensationen blir. Sjuka och handikappade kanske inte får någon kompen sation alls, och de välbeställda kompletterar med privata försäkringar. Den karensdag som regeringen kommer att in föra är ett hån mot alla med tunga arbeten och mot dem som inte kan gå och vara småhängiga på sin arbetsplats en dag. Höstnatten gav oss också försämringar när det gäller pensionerna. Den gav oss en fingervisning om vad som komma skall. Det allvarligaste är att man utan närmare eftertanke, för det kan inte ha föregåtts av någon närmare analys, höjde pen sionsåldern till 66 år. Dagens pensionsålder är ju inte 65 år, som många tror, utan den är faktiskt i genomsnitt 59 år. Vad regeringen borde ha gjort var att sätta in insatser för att höja denna den verkliga pensions åldern och inte den lagstadgade. Det finns åtgärder, som alla här vet, som kan sättas in så att antalet förtidspensionärer blir färre. Det är faktiskt ett lättare sätt att justera upp pensionsåldern än att genom en lag höja den med ett år. Det är också här som den stora ekono miska, men framför allt den humanitära vinsten kan göras. Fru talman! Alla partier säger sig värna om barnfamiljerna. Hur skall man då tolka Ny demo kratis förslag att minska anslagen på det familje politiska området med en tredjedel? Bidragsför skott, barnbidrag, stöd till barnomsorg osv. fyller ju helt olika uppgifter. Barnbidragen har av många lyfts fram som det bästa i den generella välfärdspolitiken. Från flera håll kommer nu attacker mot detta. Det som är bra är just det generella -- det finns ingen möjlig het till fusk, man har låga administrationskostna der m.fl. fördelar. Nyd har diskuterat inkomst prövade barnbidrag, och jag kan förstå varför man börjar fundera på det. Det händer ofta att människor frågar oss om det är rimligt att kungen och Silvia, Bert Karlsson och andra med höga in komster skall ha barnbidrag. Ja, jag tycker att det är rätt att kungen och Sil via får barnbidrag. Barnbidragen representerar nämligen en omfördelning från hushåll utan barn till hushåll med barn. Det är faktiskt bara 13 % Tanken på inkomstprövning leder i mina ögon helt fel. Det som vi däremot från Vänsterpartiet har föreslagit är att man skall utreda om en be skattning av barnbidragen är en framkomlig väg. Då skulle nämligen barnbidragen kunna höjas och bli mer värda för den barnfamilj som har låga inkomster än för den som har höga. Detta är emellertid en så stor fråga att vi anser att den måste bli ordentligt belyst med synpunkter från Socialstyrelsen, Riksförsäkringsverket, sociala forskare osv. innan beslut om förändring görs. En för mig mycket positiv erfarenhet här i riks dagen är att jobba över partigränserna med barn frågor. Det har gått alldeles utmärkt att få fram bra och konstruktiva förslag till förändringar. När det däremot gäller familjepolitiken och förebyggande insatser är det betydligt svårare. Jag undrar exempelvis vad den nyutnämnde jäm ställdhetsministern anser om den fempartimotion där hans partikamrat Erling Bager är med och där det föreslagits en förändring av abortlagstift ningen. Jag ser det som en klar försämring av kvinnors möjlighet att bestämma över sin egen framtid. Jag undrar också hur socialministern ser på statsministerns uttalande om att ändra social tjänstlagen, om det visar sig att kammarrätten tol kar den så att kommunerna måste hålla med mel lanstadieverksamhet. Har statsministern gjort sig till talesman för hela regeringen i den här frågan? Det finns en rad andra frågor att ta upp, men jag vill avslutningsvis bara ansluta till det som jag sade i inledningen. För Vänsterpartiet är det ingen hand eller fot som behöver huggas av. Vi behöver hela välfärdssystemet, även om det behö ver ses över. Att rekommendera den som har då lig hälsa och dåliga värden att hugga av en fot är betydligt sämre än att rekommendera bantnings kurer, sunda vanor, motion osv. Hugg inte av väl färdssystemet!

Fru talman! Några ord i Eva Zetterbergs inlägg gav intrycket att hon skulle tro att Socialdemokra terna har övergett den generella välfärdspolitiken och inkomstbortfallsprincipen. Jag är oerhört an gelägen om att rätta till detta. Visst finns det enskilda socialdemokrater som i tidningsartiklar har uttryckt den uppfattningen, men vi som parti har redovisat vår uppfattning i vår partimotion, där vi mycket klart och tydligt tar ställning för den generella välfärdspolitiken och för inkomstbortfallsprincipen. Vi säger där också -- för att gå in på just de grupper som Eva Zetterberg talade om -- att i det nya systemet bör den som har en inkomst betala med avgift, den som är egen företagare betala premie, men för den som inte har inkomst skall kostnaderna klaras med skatter. Det skall, som jag också upprepade här nyss, finnas ett tydligt fördelningspolitiskt in slag som innebär att den som har det gott ställt bi drar till kostnaderna för den som inte själv skulle kunna skaffa sig en lika bra grundtrygghet. Jag tycker inte att vi i onödan skall strida med varandra, för vi har tillräckligt starka krafter emot oss. De som skulle förlora allra mest på att in komstbortfallsprincipen försvann är ju personer med låga och medelstora inkomster. De kan inte klara att skaffa sig en privat försäkring som skulle kunna ge dem den grundtrygghet som de behöver. Det som man talar om när man försöker låtsas som om en grundtrygghet skulle vara så extra bra för de sämre ställda är att låginkomsttagaren får nöja sig med ungefär 50 % av sin lön, om han är sjuk eller arbetslös, inte som nu 80, 90 eller 100 %. Det är en oerhörd försämring för den gruppen. Låt oss därför nu gemensamt slåss för den här principen. I regeringen finns det en grupp, företrädd av Moderaterna, som vill gå bort från den generella välfärdspolitiken. Dess synpunkter har framförts i en DN-artikel av Gunnar Hökmark i höstas. Det finns en annan grupp, som åtminstone i ord har sagt sig vilja slå vakt om den generella väl färdspolitiken och som häromdagen i en mycket bra artikel i Dagens Nyheter -- Bengt Westerberg var den ene författaren -- tog ställning för den ge nerella välfärdspolitiken. Vårt syfte med uppgörelsen var att vi skulle få till stånd en stark allians mot högerkrafterna för den generella välfärdspolitiken. Det är därför som vi är så oroliga över att regeringen ännu inte har kommit till oss för att ta det andra steget för att vi skall kunna klara den uppgiften tillsam mans. Därför upprepar jag också min fråga till Bengt Westerberg: Varför har ni inte tagit det steget? När kommer ni att göra det?
Fru talman! Jag är glad, Birgitta Dahl, att vi är överens beträffande inkomstbortfallet, eftersom jag och Vänsterpartiet ser detta som en viktig grundpelare i ett generellt välfärdssystem. Det var emellertid inte detta som jag främst avsåg i polemiken gentemot socialdemokraterna. Jag ville i stället ta upp att man lägger över sjukför säkringssystem och andra insatser i den generella välfärdspolitiken på arbetsmarknadens parter. Socialdemokraterna har medverkat till försäm ringar i sjukförsäkringen, bl.a. när det gäller ka rensdagar och i andra frågor som kom upp i kri spaketen. Jag menar att socialdemokraterna där med har övergivit delar av den generella välfärds politiken, och det beklagar jag. Men i övrigt hål ler jag med Birgitta Dahl om att det är oerhört viktigt att vi tillsammans arbetar för att behålla det som finns kvar av det generella välfärdssyste met. Vi måste också arbeta på att reformera. Det finns nämligen behov av att effektivisera olika in satser. Det bör vi hjälpas åt med för att vi skall kunna behålla den generella välfärden.
Fru talman! Det är riktigt att vi är överens om att man skall lägga över huvudansvaret på arbets marknadens parter. Detta skall dock göras med en lagstiftning i botten, som skall garantera att vi behåller ett rättvist och generellt system. Om vi hade haft ett tydligare försäkringssystem där an svaret för att det skulle betalas fullt ut under slutet av 80-talet, hade det inte varit lika lätt för de bättre ställda att smita ifrån ansvaret genom att acceptera högre avgifter när inkomsterna blev mindre än utgifterna. Då kunde de dölja under skottet, när de inte ville ta på sig högre avgifter som en del av lönesumman. De kunde i stället lassa över kostnaderna på statsbudgeten.

Fru talman! Birgitta Dahl kan ändock inte komma ifrån att socialdemokraterna har gjort upp med regeringen på vissa avgörande punkter, som jag anser leder till klara försämringar. Sedan måste vi komma åt de felaktiga utnyttjanden av välfärdssystemet som har förekommit. Men jag är också angelägen om att vi skall kunna samarbeta med socialdemokraterna för att höja de lägsta ni våerna i sjukersättningen, i föräldraförsäkringen, i pensionssystemet osv. Vi tror inte att man kan få detta till stånd genom nya pengar till statsbudge ten på det området. Det kan bara ske genom att man sänker detta för dem som har det allra bäst i dag. Jag hoppas att socialdemokraterna också kommer att medverka till detta.
Fru talman! Jag skall inte gå in på någon ideolo gisk polemik med Eva Zetterberg, eftersom det är ganska meningslöst. Våra idealsamhällen ser helt olika ut. Jag vill ändock ta upp en fråga. Eva Zetterberg talade om omsorgen om barnfamiljen. Det gör vi också -- med tonvikt på både barn och familjen. Eva Zetterberg säger att andra skall betala för barnfamiljerna. Detta skall alltså de äldre, de pensionerade göra, som har en materiell standard som är långt under barnfamiljernas. De skall bi dra och betala för t.ex. daghemsplatser, som i snitt kostar 85 000 kronor. Dessa daghemsplatser håller en standard på det materiella planet som ligger långt över vad ålderdomshemmen och sko lorna gör på många håll. Detta tycker vi är upprö rande. Det är upprörande att gamla människor, som har byggt det här samhället, inte skall få del av det som Eva Zetterberg kallar för generell välfärds politik. Vad är generell välfärdspolitik för Eva Jag tycker att det är upprörande att se hur fyr tiotalister ser om sitt hus och på andras bekostnad beviljar sig en barnomsorg som är dyrast i värl den. Det kallar inte jag för solidaritet. Vem skall betala Eva Zetterbergs politik? När skall den betalas? Detta är två utomordentligt viktiga frågor som dessutom har en djup moralisk innebörd om man inte vill inteckna framtiden för våra barn och våra barnbarn. Och det vill inte vi.
Fru talman! Jag börjar med Stefan Kihlbergs sista fråga: Vem skall betala? I Vänsterpartiets ekonomiska motion finns en mycket klar finansie ring av våra förslag. Vi är inte inne på linjen att våra barn skall betala i framtiden. Vi är helt på det klara med att vi är tvungna att skära ned på väsentliga delar i statsbudgeten för att få det att gå ihop. Vi har långtgående förslag om hur man på sikt skall kunna minska de generella bostads subventionerna och även i pensionssystemet, just därför att det bl.a. är vi fyrtiotalister -- som Stefan Kihlberg säger -- som i stor utsträckning har an vänt oss av detta. Det är viktigt att fördela om kostnaderna i samhället. Jag vill också säga till Stefan Kihlberg att jag inte tycker att det stämmer att det är pensionärer, handikappade och andra som har det svårt i sam hället i dag som betalar för barnen. Det sker en omfördelning av kostnader från hushåll utan barn till hushåll med barn. Jag tycker att den omfördel ningen är riktig. En familj som har flera barn har större kostnader än en familj som inte har barn. Det är inte heller sant som Stefan Kihlberg sä ger att daghemmen i Sverige är extremt dyra. Vi har en mycket bra barnomsorg på de flesta håll i vårt land. Detta medför att småbarnsföräldrar, särskilt kvinnor, kan arbeta produktivt och delta till försörjning av familjen men också bidra till Sveriges ekonomi i högre utsträckning i Sverige än i andra länder. Siffrorna för de extremt höga kostnaderna i barnomsorgen blir ihåliga om man inte analyserar vad pengarna går till och hur barn omsorgen betalas av föräldrarna.
Fru talman! Jag har också läst Vänsterpartiets budgetmotion. Jag skulle i likhet med Gudrun Schyman kunna säga att jag inte är ekonom -- i be tydelsen civilekonom. Men jag kan ganska mycket om ekonomi. Om Eva Zetterberg kan leta rätt på någon ekonom som har ett gott rykte i det här landet som kan applådera Vänsterpartiets s.k. ekonomiska politik skall jag med förtjusning ta del av den ekonomens analyser. Vi sätter ordet ''omsorg'' inom citationstecken när vi talar om den kommunala barnomsorgen. Den är inte uppbyggd med målet bästa möjliga omsorg för barnen. Den har byggts upp för att uppnå andra mål. Det är lika mycket en föräld raomsorg. Jag beklagar Eva Zetterberg, men Sve rige har världens dyraste offentliga barnomsorg. Jag förstår att Eva Zetterberg inte regelbundet lä ser Finanstidningen eller Affärsvärlden, men gör gärna det. Tidningarna är skrivna av ekonomer som har analyserat situationen bl.a. i jämförelse med Danmark. Ingen har sagt att Danmarks of fentliga barnomsorg är sämre än den svenska. Man menar tvärtom att den är full i klass med den svenska. Den kostar hälften så mycket. Kan det vara något?
Herr talman! Jag skall försöka att inte förlänga detta replikskifte alltför mycket. Jag återkommer gärna vid ett annat tillfälle och ger Stefan Kihlberg namnen på ekonomer som tycker att vår budgetmotion är genomarbetad. Det är inte så svårt att finna sådana namn. Jag tillstår gärna att jag inte så ofta läser Affärs världen. Det är säkert en brist. Det skulle säkert vara bra att läsa den litet oftare. Däremot har jag en mångårig och intensiv kontakt med barnom sorgen i Sverige, i både privat och kommunal regi. Jag anser att den i allmänhet håller en mycket hög klass. Man kan naturligtvis förändra barnomsor gen. Det är naturligtvis inte för alltid givet att den barnomsorg vi har i dag, oavsett om den är kom munal eller privat, skall se ut som den nu gör. Jag håller med Stefan Kihlberg om att barnomsorgen inte på alla håll har byggts upp för barnens bästa, utan för att möjliggöra förvärvsarbete. Då måste vi väl försöka koncentrera oss på att inrätta barn omsorg för barnens bästa och inte som någon form av förvaring, som den på vissa håll i dag tycks utvecklas till som en följd av bristen på re surser.

Herr talman! Det pågår en mycket intensiv väl färdsdebatt för närvarande. Det avspeglas också i det meningsutbyte vi har just nu här i kammaren. För min personliga del är en mycket central ut gångspunkt i denna debatt att den välfärdsstat vi har byggt i Sverige och den generella välfärdspoli tiken är ett stort och viktigt framsteg i mänsklig hetens historia. Den har skapat trygghet, större rättvisa och ökad frihet för människor. Detta gäl ler inte minst kvinnor. Det finns en mycket stark koppling mellan utbyggnaden av den svenska väl färdsstaten, i synnerhet under efterkrigstiden, och den ökade jämställdhet mellan kvinnor och män som vi har uppnått i Sverige. Låt mig göra det lilla inpasset att jag inte på nå got sätt stöder den motion som Erling Bager m.fl. har skrivit på. Jag tycker att det är viktigt att vi också för kvinnornas och jämställdhetens skull har kvar den abortlagstiftning som finns i Sverige. Det är inte heller välfärdsstaten som är orsaken till krisen, som Stefan Kihlberg påstod. Krisen har helt andra orsaker, t.ex. de bankfallissemang som har följt efter 1980-talets ekonomiska utflyk ter. Birgitta Dahl försökte antyda att jag och mina kolleger bekänner oss i välfärdsstaten bara i ord och inte i handling. Detta är inte korrekt. Vi har i handling visat att vi skall bygga vidare och ut veckla den välfärdspolitik som byggts upp i Sve rige under mycket lång tid. Denna politik är bra. Den har nått goda resul tat. Den står sig väl när man jämför med situatio nen i andra länder. Men allt är inte bra. Det har funnits och finns problem med den svenska välfärdsstaten som vi har anledning att arbeta med på olika sätt. Vi har haft en otillräcklig effektivitet i produk tionen av sociala tjänster. Den faktiska innebör den av detta är att vi har haft ett resursslöseri som gått ut över de människor som inte har fått de tjänster som de borde ha fått -- människor som bli vit kvar i barnomsorgskön eller äldreomsorgskön eller sjukvårdskön. Där pågår en mycket snabb reformering av produktionen av sociala tjänster genom bättre organisation och utveckling av bättre metodik. Genom ökad valfrihet kan vi också öka kvaliteten i de sociala tjänsterna. Det händer mycket ute i kommunerna. Många har lyckats visa att det faktiskt går att utnyttja re surserna bättre, att ge mer valuta för skattepeng arna. Socialdepartementet har också publicerat en li ten skrift i samarbete med flera myndigheter och dessutom kommunförbund och landstingsför bund. Där har vi redovisat ett antal goda exempel ifrån den kommunala verksamheten som visar att det går att få mer valuta för skattepengarna. Kommunerna har fått en ökad frihet på senare år. Jag tycker att det är viktigt i den här processen därför att det ger kommunerna större möjligheter att hitta lokala lösningar, anpassade efter de lo kala förutsättningar som finns. Men det ställer också större krav på statsmakterna att precisera de mål mot vilka kommunerna skall arbeta. På ett antal områden finns sådana mål väl preciserade. Men det behöver kompletteras bl.a. genom den lag om stöd och service till funktionshindrade som jag kommer att lägga fram i riksdagen här om en vecka och genom en förändring i socialtjänstlagen vad gäller barnomsorgen. Den lagen är mycket vag. Det beror på att statsmakterna har haft inte bara socialtjänstlagen, utan också statsbidragssy stemet för att styra barnomsorgen fram till det årsskifte som ligger bakom oss. Nu är statsbi dragssystemet ändrat, och därför krävs föränd ringar i socialtjänstlagen. Vi har haft ett överutnyttjande av en del av våra försäkringssystem. Det är det andra problemet i välfärdsstaten. Detta uppkom framför allt under 1980-talet. Det har skett en del regelförändringar som både skapade ett överutnyttjande, drev upp kostnaderna väldigt snabbt och ledde till negativa samhällsekonomiska effekter. Man kan, som Birgitta Dahl, säga att det var trist att vi inte då hade ett tydligare samband mel lan avgifter och förmåner. Men ingen bär större skuld till det än Birgitta Dahl och hennes parti kamrater. Det fanns gott om förslag, bl.a. från vårt håll, om att ett sådant starkare samband skulle skapas långt tidigare. Men ni motarbetade det länge. Ni ville inte se de problem som fanns i den svenska välfärdspolitiken. Birgitta Dahl påstod att reformeringen av so cialförsäkringen inte har kommit i gång. Men vi vet att det inte är korrekt att beskriva det på det sättet. Tvärtom har vi fattat en lång rad beslut un der senare år, både under Socialdemokraternas sista år i regeringsställning och under det ett och ett halvt år vi har haft regeringsmakten nu. Vi har också lagt fram en hel del förslag i årets budgetproposition som alla syftar till att få ett bättre resursutnyttjande. Vi har t.ex. tillsammans infört en karensdag i sjukförsäkringen. Vi har sänkt ersättningsnivån under vissa perioder. Vi föreslår liknande arran gemang i arbetslöshetsförsäkringen. Vi har före slagit förändringar i delpensionen och i pensions systemet, och där är ännu mer på gång. Vi har fö reslagit en hel del andra förändringar, t.ex. ändrat arbetsskadebegrepp, ökade insatser för rehabili tering osv. Alla dessa åtgärder har inte varit utan effekt. Tvärtom börjar vi nu få ordning på de här social försäkringssystemen. Vi börjar se mycket kon kreta resultat. Syftet med dessa åtgärder är inte att rasera alla dessa systemen, självklart inte. Det är att säker ställa att vi långsiktigt kan ha system som inte får negativa samhällsekonomiska effekter, men som kan bevara standardtrygghet åt människor. Det är nämligen det människor vill ha. Alla människor, oavsett vilka inkomster man har, har en rad fasta utgifter som i regel är anpas sade efter den inkomstnivå man befinner sig på. De behöver vara säkra på att även om de blir sjuka, arbetslösa eller råkar ut för någonting an nat skall de kunna fortsätta att betala räkningarna och försörja sin familj. Så till några av de saker som kommit upp i de batten här. Birgitta Dahl talade om vad socialdemokra terna inte ville. Vi vet att ni avvisar en del förslag. Det är alldeles riktigt. Vi vet vad ni inte vill, men vi vet verkligen inte vad ni vill. Vi vet att ni avvisar de förslag till besparingar vi haft i vissa socialför säkringssystem. Jag ställde frågan i går till Ingvar Carlsson: I vilka system vill ni spara när ni talar om sänkt er sättningsnivå, lägre kostnader osv? Är det i för äldraförsäkringen ni tycker att man skall sänka ni vån? Skall vi sänka nivån ytterligare i sjukförsäk ringen? Eller skall vi sänka pensionerna? Nu tror jag inte att Birgitta Dahl kommer att kunna ge ett konkret besked på den punkten. Det är inte riktigt Birgitta Dahls starka gren att ge konkreta besked. Men Birgitta Dahl kanske kan tala om ifall det finns något annat system som jag har glömt där socialdemokraterna skulle vara be redda att göra besparingar. Det vore kul att få nå got konkret besked om vad ni vill och inte bara vad ni avvisar. Sedan måste jag ta upp detta Stefan Kihlberg säger. Han talade om mod och familjepolitik. Jag har tittat på det nydemokratiska förslaget till ny familjepolitik och räknat litet på vilka effekter det skulle få på en del verkliga människor. Hur skulle förslaget slå på en ensamstående mamma, tidigare gift med en försupen karl, som inte kan betala något underhållsbidrag, ensamstå ende med en unge som är tre år och går på dagis? Vad skulle hända med henne med Ny demokratis förslag? Hon skulle förlora 20 000 kronor per år. Skulle ni använda besparingarna till att sänka kommunalskatten inskränker sig förlusten till 15 000 kronor per år. Dessutom blir hon av med sin barnomsorgsplats. Vad skall den mamman leva på i Ny demokratis Sverige? Är det Bert Karlssons statliga bordell ni vill ställa till förfogande? Eller hur skall den mam man klara sig i Ny demokratis Sverige? Man frågar sig naturligtvis: Vem är det som vin ner? Det går att peka ut många vinnare om de bara har tillräckligt höga inkomster i Ny demo kratis Sverige. Men ta den som har en inkomst på en halv miljon, också ett barn på tre år och hem mavarande make. Den personen vinner 10 000 Jag har väldigt svårt att se rättvisan i denna fa miljepolitik. Jag tycker i själva verket att det är ganska rimligt att den som har en halv miljon i in komst eller mer skall vara med och betala litet för den ensamstående mamman. Men det blir inte re sultatet i Stefan Kihlbergs Sverige. Där får de en samstående mammorna leva på -- vad var det nu? -- lycka och kärlek. Sedan säger Stefan Kihlberg att barnomsorgen i Sverige är dyr. Ja, det är riktigt. Vi har kostat på våra barn i Sverige. Men vi har också den bästa barnomsorgen i världen. Jag tillhör dem som tror att vi kan bedriva mycket av barnomsorgen effektivare. Jag tror inte att vi behöver förlora så mycket på att vi har litet större barngrupper, om vi bara får bättre utbildad personal. Vi kan säkert effektivisera där också. Men kom inte och säg att svensk barnomsorg är dålig! Om Stefan Kihlberg upprepar detta påstå ende är jag övertygad om att han aldrig sett ett da gis inifrån. Vi har världen bästa barnomsorg i Sve rige, och den tycker jag vi skall slå vakt om. Åter till frågan om standardskydd i försäkring arna. Jag tycker att det är en viktig utgångspunkt och en viktig princip. Ungefär 90 % av löntagarna har hela sin in komst försäkrad i det svenska sjukförsäkringssys temet. Jag tycker att det är rimligt, och jag tycker också att det är rimligt med en ersättningsnivå på 80 %. Jag tror att det är väldigt svårt för de flesta att klara sina fasta utgifter om vi inte har åtmin stone den nivån. Herr talman! Det är viktigt att utveckla den svenska välfärdsstaten, och det är det som rege ringen är i full färd med att göra.

Herr talman! Frågan om att gå från ord till handling! Jag skulle kunna instämma i väldigt mycket av vad Bengt Westerberg här har sagt om värdet av det svenska välfärdssystemet, den gene rella välfärdspolitiken och barnomsorgen. Det är bara det att samme Bengt Westerberg som säger allt detta hjälper Carl Bildt att dra in miljarder från kommuner och landsting, något som gör att dessa inte kan klara verksamheten för barnen, de sjuka, de gamla eller de handikappade på det sätt som de borde kunna göra. Dessutom blir tusen tals anställda -- mestadels kvinnor -- arbetslösa i onödan. Detta går inte ihop! Sedan vill jag koncentrera den här repliken till frågan om krisuppgörelsen och dess fortsättning. Jag vet inte om Bengt Westerberg inte förstod vad uppgörelsen innebar för vår del eller om han försöker slingra sig ur. Vi uppfattade det så, att vi ingick en pakt för att gemensamt kunna långsiktigt reformera den ge nerella välfärdspolitiken och socialförsäkringarna och att vi då skulle hålla ihop. Med de åstram ningar vi då gjorde i botten skulle vi gemensamt i den parlamentariska beredningen komma över ens om hur vi skall gå vidare. Vi kom också över ens om att regeringen och vi skulle förhandla om riktlinjerna för och inriktningen av det arbetet. Regeringen har över huvud taget inte tagit några kontakter med oss för fortsättningen. I stäl let har den valt att, utan att avvakta beredningens arbete, komma med en rad förslag som föregriper detta arbete. Detta är inte att reformera -- det är att rasera förutsättningarna för beslut på bred grund här i riksdagen om den nödvändiga omställningen. Det var därför som jag sade i mitt inledningsan förande, att om det skall gå att klara detta i fort sättningen måste ni uppträda som en pålitlig och ansvarsfull samarbetspartner. Jag tror att skälet till att ni inte hör av er är att striden fortfarande är oavgjord i regeringen mellan å ena sidan mode raterna, som inte släppt tanken på att avveckla välfärdssystemen -- t.ex. privatisering av sjukför säkringen -- och å andra sidan er som helst tillsam mans med oss skulle vilja utveckla dessa fina sy stem så att de kan leva vidare in i framtiden. Vi är uppbragta över att ni inte har fullföljt överenskommelsen, och vi kräver att ni gör det. Vi kommer inte att ställa upp på att man hackar sönder möjligheterna att åstadkomma lösningar för framtiden genom så illa genomtänkta och orättvisa förändringar som ni nu vill genomdriva.
Herr talman! Låt mig först ta upp detta med kommunerna! Birgitta Dahl säger att vi har dragit in orättfärdigt mycket pengar från kommunerna. Sanningen är ju att ni har accepterat den indrag ningen. Det är sant att ni i höstas inte ville göra indragningen för 1993, men ni har inte föreslagit någon återläggning för 1994 utan accepterat att denna indragning från kommunerna då sker. Det handlar alltså möjligen om ett års skillnad mellan regeringen och socialdemokraterna. Birgitta Dahl tog vidare upp frågan om krisupp görelsen. Det är alldeles självklart att vi inom kort kommer att kontakta socialdemokraterna för att tillsammans utforma direktiven till denna utred ning. Men utredningen kommer inte att kunna lösa det långsiktiga problemet att spara pengar -- något som ni också har instämt i. Enligt regering ens finansplan måste vi under nästa budgetår spara i storleksordningen 12 miljarder kronor. I själva verket har ni accepterat bara ett par av dessa miljarder, och då återstår 10 miljarder. Det beror på att ni säger nej till förändringar i arbets löshetsförsäkringen, nej till förändringar i arbets skadeförsäkringen och nej till förändringar av del pensionen. Då återstår de tre försäkringssystem som jag nämnde förut. Jag tolkar Birgitta Dahls tystnad på denna punkt så, att inte heller hon har kommit på några andra försäkringssystem. Då återstår för henne att svara på frågan i vilket av försäkringssystemen ni vill sänka ersättningsnivåerna. Det står nämli gen i er motion att ni skall sänka ersättningsni våerna. Det vore ju oerhört intressant för de fort satta diskussionerna att få veta vad ni menar när ni skriver det. Kan inte Birgitta Dahl antingen ge ett konkret besked på den punkten eller tala om vilka försäkringssystem jag har glömt bort när jag ställt mina frågor till Ingvar Carlsson och Birgitta
Herr talman! För det första hörde vi av oss re dan före jul och ville gå vidare i arbetet med be redningens direktiv och arbetsinriktning. Rege ringen skulle så sent som i går ha redovisat sin skrivelse till riksdagen. Nu säger Bengt Wester berg att vi ''inom kort'' skall kallas till diskussio ner. Jag hoppas att det är sant, men jag måste säga att vi är oerhört besvikna och att vi vill ha kon kreta bevis för att ni menar allvar, om vi skall kunna samarbeta med er i denna fråga. För det andra är det så, som Bengt Westerberg tidigare sade, att den stora boven när det gäller budgetunderskottet är arbetslösheten, de skatte sänkningar ni genomfört för kapital och högin komsttagare, den underfinansierade skatterefor men och bankakuten. Kom då inte och säg att man genom kortsiktiga och illa genomtänkta in grepp i socialförsäkringssystemen, som inte står i överensstämmelse med de långsiktiga föränd ringar som behövs, skall kunna lösa problemen. Jag upprepar vad Ingvar Carlsson sade i går: Vi tänker inte redovisa några delar förrän ni har kommit oss till mötes när det gäller insatser mot arbetslösheten och för sysselsättningen. Vi kom mer inte heller att gå in på några diskussioner förrän ni har visat att ni är att lita på när det gäller den långsiktiga förändringen av socialförsäk ringen.
Herr talman! Låt mig bara få fortsätta på tråden med sjuk och arbetsskadeförsäkringarna. Detta är inte något sätt att lösa problemen, eftersom de försäkringarna efter de förändringar vi gjort i sy stemen går ihop. Sjukförsäkringen ger sedan förra året överskott, och arbetsskadeförsäkringen kommer att ge ett överskott under nästa budgetår. Dessa försäkringar ger alltså inte något bidrag till en lösning av budgetproblemen. Min fråga ställer jag mot bakgrunden av att det i en motion som Birgitta Dahl har skrivit på står att socialdemokraterna tycker att man skall om pröva en del i försäkringssystemet, bl.a. ersätt ningsnivåerna. Då blir jag väldigt nyfiken på att få veta vad ni åsyftar när ni talar om sänkta ersätt ningsnivåer. Är det föräldraförsäkringen, ytterli gare sänkningar i sjukförsäkringen eller är det pensionerna? Jag bara undrar vad ni själva menar med det ni skriver i era motioner. Nu misstänkte jag efter att ha hört både Ingvar Carlsson och Birgitta Dahl tiga ihjäl denna fråga under gårdagen och i dag att ni har försökt lösa en intern motsättning i er riksdagsgrupp, där en del tycker att man skall spara och andra säger nej, ge nom att säga att ni skall spara utan att ange några konkreta mål. Det tycker jag är ett ganska fegt sätt att lösa en sådan intern motsättning. För da gen känner jag mig helt övertygad om att det är detta det handlar om: Ni har inga förslag!
Herr talman! Socialministern började sitt an förande med en flott och elegant deklaration: Den svenska välfärdsstaten och den svenska välfärdspolitiken är ett framsteg i mänsklighetens historia. Jag må säga, Bengt Westerberg, att vi har väl digt olika referensramar när det gäller vad som är stora framsteg i mänsklighetens historia. Jag är nog något ödmjukare. Dessutom har detta skett till priset av en knäckt samhällsekonomi. Detta kallar jag inte för framsteg -- framför allt inte för dem som skall betala det. Sedan fortsätter socialministern och säger att detta inte beror på de här systemen, som överut nyttjas och styr många människors handlande, utan på bankfallissemanget. Det var en ny dimen sion på Sveriges ekonomiska kris. Förvisso är bankfallissemanget också en mycket svår nöt. Jag vet dessutom att Bengt Westerberg kan litet om ekonomi. Ett förslag är att lyssna på dem som kan ännu mer. Tag exempelvis Bo Södersten och Klaes Eklund. Jag skulle kunna räkna upp 25 na tionalekonomer som inte har många gemen samma omdömen med Bengt Westerberg i det här hänseendet. Varför behövs en barnomsorgslag, som tvingar kommunerna till oförsvarbara investeringar och kostnader? Om det är för att garantera barnom sorg blir följdfrågan: Vill Bengt Westerberg också införa en livsmedelsförsörjningslag, som tvingar kommunerna att se till att det finns livsmedel i kommunerna? Mig veterligen, finns det ingen lag stiftning som framtvingar livsmedel i Sverige. Med Bengt Westerbergs logik skulle vi alltså utan den lagen riskera att svälta ihjäl. Bengt Westerberg säger att han har läst Ny de mokratis förslag. I så fall har han läst det slarvigt. Bengt Westerberg tar en ensamstående mamma med en försupen karl som exempel. Det är inte svårt att räkna fram sådana exempel, men det är ett vulgärargument. I vår motion har vi angett att förslaget är ett principförslag. Uttryckligen har vi skrivit att beloppsgränser, m.m. kan komma att behöva justeras. Den uppbragthet som Bengt Westerberg visar, tror jag snarare beror på att han själv, med fa milj -- sambo och Johan -- är en stor förlorare, med vårt förslag. Det skulle bli dyrt för Bengt Wester berg, eftersom vårt förslag inte betyder pengar till höginkomsttagare. Bengt Westerberg skulle näm ligen själv få betala sin barnomsorg. Kosta på barnen! -- om det hade varit så väl. Bäst i världen! Så säger Bengt Westerberg. Vem avgör det?
Herr talman! Jag börjar med att rätta till upp gifterna om min familj. Det är inte sambo och Johan, utan det är fru och Jakob som det handlar om. Vi är mycket tacksamma för den svenska barn omsorgen. Vi tillhör naturligtvis dem som i och för sig skulle kunna betala mer för denna barnom sorg. Men det är inte för vår skull som jag tar upp denna fråga. Det är långt viktigare att tala om denna ensamstående mamma, som Stefan Kihl berg vill undvika att tala om. Han talar om det som vulgärexempel. Men det är ju precis de ex emplen som det handlar om, nämligen att lyfta fram personer med låga inkomster och i utsatta si tuationer. Det är de människorna som har den allra största glädjen av den generella välfärdspoli tik som vi för, med en barnomsorg av mycket hög kvalitet. Den är bra för alla barn, men särskilt bra för de barn som kanske inte får lika mycket stimu lans och möjligheter hemma, som en del andra barn får. Det här blundar Ny demokrati för. Det är ett problem som ni över huvud taget inte resonerar kring i era motioner. För er handlar det i stället om att spara 24 miljarder kronor. Tro inte att det går att göra på det här området utan att det kom mer att vara väldigt smärtsamt för många -- inte i första hand för mig, utan långt mer för andra per soner. Det går säkerligen att hitta ett antal socialde mokratiska ekonomer som inte delar min uppfatt ning när det gäller synen på ekonomi. Men det går också att hitta ganska många som delar min upp fattning. Det finns ingenting som tyder på att det är välfärdsstaten, välfärdspolitiken eller socialpo litiken som har orsakat den ekonomiska kris som vi har i Sverige. Om man studerar budgetunderskottens tillväxt under de senaste åren -- från 0 till 200 miljarder kronor -- finner man att det inte till någon del be ror på utgifter inom socialpolitikens område. Man måste emellertid bortse från en, ganska naturlig, sak, nämligen arbetsmarknadspolitiken, som na turligtsvis kostar en del i ett läge med hög arbets löshet. I övrigt har vi snarare bidragit till att stärka budgeten genom olika åtgärder, jämfört med hur läget såg ut för ett par år sedan. Orsa kerna är alltså helt andra, nämligen svag ekono misk utveckling, finanskris och annat som spelat in. Stefan Kihlberg frågar varför man inte behöver en livsmedelslag, om man behöver en barnom sorgslag. Det beror på att problemen med försörj ningen av livsmedel löser sig bra på marknaden. Så är det inte när det gäller barnomsorgen. Det finns nämligen en skillnad i utfallet för den en skilde vid köp av barnomsorg. Samhällsekono miskt är barnomsorg utomordentligt bra. Men det behöver det inte nödvändigtvis vara för den en skilde, om denne skall betala allt själv. Vi måste därför korrigera detta genom att subventionera barnomsorg och skärpa socialtjänstlagen på den här punkten.
Herr talman! Jag undviker inte att besvara frå gan kring Bengt Westerbergs ensamstående mamma med försupen karl -- för att använda hans eget språkbruk. Tvärtom, vi bryr oss faktiskt om människor i sådana situationer. Men vi bygger inte system för undantagen. Vi vill ha ett generellt system, som är bra för den stora mängden. Själv fallet, skall man också ha skyddsnät för undanta gen, för vilka systemen inte stämmer. Problemet med det svenska generella välfärdssystemet är att det är ett lappverk utan like. Man har försökt att täppa till hål, osv. Det är bättre att ha ett enkelt generellt system och därutöver ta hand om undan tagen. Bengt Westerberg säger: Barnomsorg för alla barn! Det är en grov osanning. Knappt hälften av Sveriges barn har tillgång till kommunal barnom sorg -- det är faktiskt så. Jag noterar också att Bengt Westerberg inte svarar på frågan. Han säger med emfas och pisk rappseffektivt att den svenska barnomsorgen är bäst i världen. Jag upprepar frågan: Vem säger det, förutom Bengt Westerberg? Vilka mått an vänds? Vad mäter man? Vad är barnens uppfatt ning om detta? Är svensk barnomsorg bättre än dansk barnomsorg, enligt Bengt Westerbergs uppfattning? Vilka ekonomer delar Bengt Wes terbergs uppfattning? Nämn gärna svenskar, som känner till våra förhållanden! Bengt Westerberg säger vidare att marknaden inte kan lösa fenomenet med tillgång och efterfrå gan, som dyker upp när det gäller barnomsorg. Varför skulle den inte kunna det? Nej, inte med dagens system, men med Ny demokratis system, där pengarna i praktiken hamnar hos föräldrarna. Vi låter föräldrarna avgöra vad de anser är bra barnomsorg. Det är Bengt Westerberg uppenbar ligen livrädd för. Jag tror att Bengt Westerberg har riktiga farhågor. Väldigt många föräldrar skulle inte välja kommunal barnomsorg. Bengt Westerberg påstår också att jag har sagt att svenska daghem är dåliga. Det har jag aldrig sagt! Aldrig! Tvärtom! Väldigt många svenska daghem är faktiskt ganska bra. För att Bengt Wes terberg inte skall vara för orolig kan jag berätta att jag bor granne med ett daghem. Dagligen och stundligen kan jag hemma i Göteborg titta på det. Jag ser då de här ''lyckliga'' barnen, som släpas dit halv sju på morgonen och hem halv sju på kväl len.
Herr talman! När det gäller enkla generella sy stem finns det inget bättre exempel än barnbid ragssystemet. Det är det enklaste och mest gene rella system av alla våra bidragssystem. Det är oerhört enkelt att administrera. Administratio nen kostar praktiskt taget ingenting. Varje annat system är dyrare att administrera, exempelvis ett inkomstprövat barnbidrag, som Ny demokrati ti digare har varit inne på. Vi har också kompletterande system, just för de här ensamstående mammorna, därför att barn bidragen och andra stödsystem inte räcker riktigt till. Vi har bidragsförskott, eller utfyllnadsbidrag, som vi stöder dessa mammor med. Även dessa bi drag vill Ny demokrati ta bort. De tillhör de sy stem, där ni vill spara in en massa pengar. Det gäl ler även bidragsförskotten. Och det är ett av skä len till att den ensamstående mamman förlorar så mycket på er politik. När Stefan Kihlberg försö ker komma undan med att säga att det bör finnas andra system som den ensamstående mamman kan få stöd genom, kritiserar jag honom för att det är just det system som Ny demokrati har före slagit skall försvinna. I själva verket tror jag inte att ni vet särskilt mycket om det svenska socialför säkringssystemet, och därför gör ni så här stora misstag. Stefan Kihlberg frågade: Vem tycker att svensk barnomsorg är bäst? Det är säkert många som tycker det, men låt mig åberopa ett par internatio nella auktoriteter på området, nämligen Alfred Kahn och Sheila Kamerman, som är kända ameri kanska forskare. De har i 20--25 år studerat barn omsorg över hela världen. När de jämför barnom sorg i Sverige, med barnomsorg i andra länder, är i alla fall deras omdöme att Sverige har världens bästa barnomsorg. Jag tror att de är de två mest kunniga personerna i världen, och därför stöder jag mig på bl.a. deras jämförande studier. Stefan Kihlberg förstår uppenbarligen inte det här med samhällsekonomi och den enskildes eko nomi. Det som gör att subventioner behövs när det gäller barnomsorgen är att den enskildes ut fall -- oftast kvinnans ekonomiska utfall -- är mindre än samhällsvinsten, om man använder barnomsorg när man förvärvsarbetar. För att hen nes personliga utfall skall bli lika gott som samhäl lets är det viktigt att använda subventioner i barn omsorgen. Om man inte gjorde det, skulle huvudsakligen en massa kvinnor, och kanske en och annan man, av stå från förvärvsarbete, därför att det skulle fram stå som olönsamt. Samhället skulle då göra en mycket stor ekonomisk förlust. Det är skälet till att Sverige sedan drygt 20 år tillbaka subventionerar barnomsorg. Det är själv klart att vi skall fortsätta att göra det i framtiden också.

Herr talman! Tiotusentals människor lider av svåra psykiska störningar, som gör det omöjligt för dem att försörja sig på den ordinarie arbets marknaden. Många är hänvisade till att bo på sjukhus eller någon annan institution eller till att bo i olika former av skyddat boende, och många bor också kvar hemma hos föräldrarna. Bland dem som bor i egen lägenhet är många svårt isole rade. Följden av detta blir just att problemen för värras, och rundgången mellan öppna och slutna vårdformer fortsätter. En av orsakerna till att de psykiskt störda ham nat på undantag är att man inte sett de psykiskt störda som en handikappgrupp och heller inte an passat samhällets insatser till detta perspektiv. Man har sett på de svårt psykiskt störda som psy kiskt sjuka och som föremål för psykiatrisk be handling och vård. Det har förhindrat att kommu nerna gått in och tagit det ansvar för boende, sys selsättning och arbete som lagstiftningen egentli gen har avsett. Det är uppenbart att kommunerna i allmänhet inte svarat upp mot de behov som finns. En viktig anledning är att kommunerna inte haft tillräckliga incitament att göra detta, och de har heller inte haft ekonomiska resurser för det, utan dessa har legat kvar inom landstinget. Vi måste lämna den passiva bidragspolitiken och i stället gå in för en aktiv rehabilitering. Av Psykiatriutredningens kartläggningsmaterial framgår t.ex. att över 30 % av förtidspensionsin tygen för psykiskt störda inte skulle ha skrivits om rehabiliteringen fungerat bättre. Vi föreslår därför att samhällets insatser när det gäller psykiatrisk och yrkesmässig rehabilitering kraftigt förbättras. Det är insatser som skall göra det möjligt att öka satsningen på skyddat arbete och långsiktig arbetsrehabilitering. Vi har konstaterat att det varje år satsas drygt 40 miljarder kronor på insatser till psykiskt störda. Det saknas alltså egentligen inte resurser, men insatserna skulle -- rätt använda -- kunna vara betydligt effektivare. Av en tidsstudie som ge nomförts vid sju psykiatriska kliniker och omfat tar 20 olika enheter framgår t.ex. att andelen di rekt patientarbete endast är 26 %, att stödet till andra vårdgivare är ringa och att journalskrivning och administration etc. tar mycket stort utrymme. De som har egen bostad måste ha ett helt annat stöd än vad som ges i dag. Risken är stor att de åter hamnar i sluten psykiatrisk vård. Det blir ett slags passiv rundgång, som blir mycket dyr för samhället. Därför har vi föreslagit en rad insatser som bidrar till att dessa människor får ett boende som är anpassat till deras behov och till deras om givning. Dessutom föreslår utredningen en rätt för den som är svårt psykiskt störd till ett person ligt ombud. Syftet med detta är att underlätta för den enskilde att klara kontakterna med vårdgi varna. Ombudet skall ta ansvar för helheten och se till att myndigheter och vårdgivare inte springer ifrån sitt ansvar. Fungerar inte vardagen och de sociala insat serna, fungerar heller inte medicinerna eller tera pin. Insatserna måste samordnas, och de sociala myndigheterna måste samverka med den psykia triska vården. Var ansvaret skall ligga måste tyd liggöras! Psykiatriutredningen har också haft i uppdrag att uppmärksamma problemen kring beroende framkallande psykofarmaka, dvs. förskrivning av s.k. bensodiazepinpreparat. Totalt beräknas mel lan 9 och 15 % av befolkningen använda något bensodiazepinpreparat under ett år. Nuvarande förskrivning av bensodiazepinpre parat karakteriseras av följande problem. Det finns ett fåtal läkare som allvarligt felför skriver dessa preparat. Förskrivning utan sepcifik diagnos eller indikationsprövning förekommer i ganska stor omfattning. Förskrivning av benso diazepiner tillgrips ibland då alternativ behand ling ej är tillräckligt utvecklad, inte finns tillgäng lig eller som ersättning för önskvärd förändring av vederbörandes livssituation. De stora regionala skillnaderna i förskriv ningen av bensodiazepiner motsvaras inte av känd variation i befolkningens hälsa. Inom vissa regio ner med stor förskrivning står ett fåtal läkare för en stor del av denna. Vi föreslår därför ett system som underlättar för den enskilde läkaren att kritiskt granska sin förskrivning av bensodiazepiner. Den enskilde lä karens förskrivning föreslås bli registrerad av apo teken vad gäller preparat, dos och förpacknings storlek etc. Informationen skall sedan återföras till förskrivande läkare varje halvår. För att underlätta den enskilde läkarens be dömning av sin förskrivning bör redovisningen ut över läkarens egen förskrivning även gälla exem pelvis genomsnittlig förskrivning i landet, för skrivning inom jämförbara områden och totalför skrivningen inom vårdcentralen, sjukvårdsdi striktet etc. Allvarligt felförskrivande läkare skall upp märksammas genom effektivare tillsynsåtgärder. I grova fall måste felförskrivande läkare förlora sin förskrivningsrätt. Det är angeläget att beroende och missbruk av bensodiazepiner även diskuteras som ett folkhäl soproblem. Allmänheten måste ges tillgång till en mångsidig, grundlig och opartisk information om nytta och risker med intag av bensodiazepiner. Det är viktigt från folkhälsosynpunkt. Sverige har jämfört med många andra länder en restriktiv för skrivning av sömnmedel och lugnande medel. Trots detta kan man fråga sig om bensodiazepi nanvändningen håller på att bli ett kulturellt be tingat mönster, i stället för att vara en specifikt medicinsk behandlingsmetod. Det är därför vik tigt, herr talman, att användningen av dessa pre parat görs mer distinkt!

Herr talman! Att i dag komma med visioner för framtiden är kanske inte det mest vanliga, men borde vara det mest väsentliga. Besparingar och förändringar upptar den mesta tiden av debat terna. Många vill behålla nuvarande situation med ett generellt välfärdssystem med standardga ranti, och andra inser betydelsen av ett nytän kande när det gäller den generella grundtrygghe ten, införandet av en grundstandard. Rosa Östh och jag har i en motion väckt tanken på en grundtrygghet för framtiden. Centerpartiet har under många år hävdat begreppet grundtrygg het. Redan under ATP-striden utgjorde Centerns linje en grundtrygghetspension. Vi har åter väckt denna tanke under mitten av 80-talet och hävdar att det finns både besparingar och förenklingar att göra i pensionssystemet. Samtidigt ges den en skilde en enklare och överskådligare försäkring. Arbetet är den främsta grundtryggheten, som alltid måste eftersträvas. Det skall aldrig vara mera lönsamt att avstå från arbete jämfört med att erhålla sociala förmåner. Under högkonjunkturen var 5 % av det svenska folket beroende av socialbidrag. Att vi nu under lågkonjunktur, med hög andel arbetslösa och flyktingar och med det slutliga ansvaret för kommuninvånarna hos kommunerna, har en ökad andel socialbidragstagare är inte så märk ligt. Den senaste rapporten talar om 7 %. Mäng der av byråkrati, långa köer och integritetskrän kande utredningar leder inte till ett lätthanterligt bidragssystem. Detta måste kunna förändras, an ser vi i Centerpartiet. Hur långt skall samhällets skydd sträcka sig, och till vilken nivå skall denna försäkring gälla och räcka? Vi har inte från Centerns sida haft vare sig tid eller resurser att för dagen gå längre i våra framtidsvisioner. Målet är enkla regler, som ger ett grundskydd. Avgifterna för denna förmån måste täcka kostnaderna tillsammans med skatte inslag. Dagens sociala avgifter kan också kallas för skatt, eftersom det finns ett mått av solidaritet i fördelningen av de insamlade avgiftsmedlen. Jag noterar att skatteministern nu aviserat ett tydliggörande av de socialavgifter som betalas för varje lönetillfälle. I dag ser man inte detta; arbets givaren suckar över avgifterna, och löntagarna räknar inte med de förmåner som ges via dessa av gifter. Jag anser att den inslagna vägen med en ökad öppen redovisning är rätt väg att gå. Dagens socialförsäkringssystem bekostas av av gifter och delvis av skattemedel. Arbetsskadeför säkringen är helt skattefinansierad, då fonderna för länge sedan är tömda. Upp till 85 % av sjukförsäkringen har hittills fi nansierats med avgifter, och 15 % har finansierats med skattemedel. Med ett ökat löneutrymme, då avgifterna delvis överlåts till löntagaren, lämnas utrymme för avtalsbundna eller frivilliga försäk ringar. Ökad konkurrens mellan försäkringsgi vare kan ge lägre kostnader. Det ges därmed en möjlighet att själv styra över sitt liv. Ansvaret lig ger i dag till stor del på samhället. Vi svenskar är invaggade i tron att samhället sköter om oss från vaggan till graven. Detta håller inte för all fram tid. Om vi skall förändra skattesystem och dra oss ur ett socialistiskt system, måste även transfere ringssystemen följa med. När man gjorde om än kepensionen till efterlevandepension togs egentli gen ett första steg mot en grundtrygghet. Ett ökat utrymme för den enskilde att planera för sin fram tid skapar också ett större engagemang. Den svenska modellen har ju visat på sprickor i fasa den, och det är nödvändigt att hitta nya sätt att fördela de minskande resurserna till dem som verkligen behöver dem. Familjepolitiken och behovet av vårdnadser sättning framstår som en reform som är starkt prioriterad i regeringens budgetförslag. Tyvärr saknas det i dag resurser för att genomföra ens ett första steg. Kommunerna borde få ökad frihet att också ge vårdnadsbidrag om det ses som en bra lösning. Nu läggs frigjorda resurser på att för bättra situationen för de handikappade. Ett full följande av handikapputredningens förslag har på ett föredömligt sätt drivits igenom, trots stora nedskärningar för övrigt. Herr talman! Livskvalitet myntades som be grepp av professor Levi i slutet av 70-talet. Cen terpartiet anser att det finns skäl att trycka på livs kvalitetsbegreppen, speciellt i en situation då de pression och svårmod breder ut sig. Arbetet som den första ingrediensen i livskvalitetssökandet är helt klart. Just nu är arbetet en bristvara. Att då få något att syssla med måste vara viktigt. Alla ar betslösa bor inte så till att de kan syssla med något intressant. För många är risken att hamna i ett be roende av alkohol eller narkotika uppenbar. Ge nom ett fortsatt stöd till frivilligorganisationer som arbetar förebyggande, som ger en bra före ningsaktivitet, kan man förhindra utslagning se nare i livet. Sverige måste med kraft avvisa alla förslag till legalisering av vissa narkotiska preparat. Inte minst i avtalsförhandlingarna inför EG-medlem skapet måste både detta och kravet på bibehållan det av den svenska alkoholpolitiken med kraft hävdas. Det ger en förhöjd livskvalitet att slippa hamna i ett beroende. Jag hälsar med tillfredsställelse Sten Svenssons insikter i Bensodiazepinproblematiken. Jag har under många år i riksdagen hävdat detsamma. Det känns skönt att få detta stöd från Psykiatriut redningen. Till sist, herr talman, vill jag tala om att Cen tern inför 2000-talet vill införa ett nytt trygghets system. Det skall bygga på grundtrygghet. Det skall gälla lika för alla och vara oberoende av in komst. Samhället skall garantera tryggheten för de svagaste grupperna.

Herr talman! Häromveckan träffade jag på tå get en studentkamrat. Det var ett glatt åter seende. Vi har setts endast en gång tidigare under de senaste 40 åren. Snart kom hans fråga: Vad sysslar du med nu för tiden? Jag är riksdagsman. Vad säger du? är du inte riktigt klok? Sedan kom nästa fråga: Vad är det för frågor du mest arbetar med i riksdagen då? Jag sitter i socialförsäkringsutskottet så... Är du självmordspilot? avbröt han. Jag skulle tro att många av kammarens ledamö ter har mött liknande, om än inte lika raka, reak tioner. Denne min studentkamrat är en dynamisk, rättfram och hedervärd akademiker. Han började med två tomma händer, och han har gjort stora praktiska insatser i svenskt näringsliv. Han vet, liksom många andra, en hel del om det ohållbara i den nuvarande situationen, vad gäller ekonomi och välfärd och sambanden dem emel lan. Han vet en hel del om hur mycket det poli tiskt kommer att kosta att vrida detta rätt. Som så många framhållit, och även jag vill be tona, var tankarna bakom vår välfärd goda, och genomförandet var länge lyckosamt. Det som kanske under senare år har förvånat mig mest är att man inte djupare har tänkt igenom hur trygghets och bidragssystemen, även på den höga nivå som vi har, påverkar människors högst mänskliga beteende. De ger en anpassning som bl.a. innebär att förmånen, helt naturligt, snart blir en rättighet, vilket ibland medför överutnytt jande. Det förvånar mig också att det inte tagits större hänsyn till de många signaler som kommit allt tätare sedan 70-talet om att en av konsekven serna är en ohållbar ekonomisk utveckling. I mitt yrkesliv har jag under de senaste två de cennierna kunnat konstatera hur socialförsäk ringarna har blivit alltmer sofistikerade. De har blivit det i så hög grad att de ofta mera har gynnat dem som har det ganska bra ställt och som har va rit om sig och har kunnat ta för sig. Andra som egentligen bättre hade behövt dem har undvikit eller inte haft förmåga att utnyttja förmånerna. Under de senaste åren har man justerat reg lerna för flera komponenter i välfärdssystemen. De har stramats upp. Fördelningspolitiskt har ut fallet inte alltid blivit bra. Många människors si tuation har blivit svår. De äldres sjukvård och om sorg har exempelvis fått otillräckliga resurser -- där behövs omfördelning. Till allt detta kommer det största akuta proble met av alla, den stora arbetslösheten, som kastar sin mörka skugga över hela fältet. En förbättrad allmän arbetslöshetsförsäkring är en angelägen reform. Lojaliteten har minskat bland vårt folk. Men det finns fortfarande en stor grupp människor som är barn till folkrörelsernas hedersmänniskor, som har lärt sig att klara sig själva i de små gemen skaperna, som har undvikit att sätta sig i skuld, som våndas över sina barns framtid. Dessa männi skor utgör en stor potential när det gäller att vrida rätt det som har gått snett, om bara det politiska ledarskapet blir tydligt. Vi kristdemokrater tror att flera av trygghets systemen bör förändras i sin konstruktion, så att träffsäkerheten blir bättre, så att lojalitet, arbete och sparande uppmuntras på alla nivåer, så att den som anstränger sig enligt gamla hederliga, säg gärna, folkrörelsebegrepp belönas. De skall skydda alla, men i första hand skall de effektivt och heltäckande skydda dem som mest behöver samhällets skyddsnät. Vi behöver även komplet teringar i välfärden. Ett vårdnadsbidrag är exem pelvis mycket angeläget. Det måste komma snart. Vi måste försöka hitta gemensamma vägar och minska behovet av partipolitiska profileringar. Det är lätt att få höga siffror i opinionsmätningar genom att t.ex. gå emot förändringar i socialför säkringar, som är nödvändiga men smärtsamma, därför att de försämrar för enskilda människor. Vi kristdemokrater anser att trygghetssystemen även i framtiden bör vara generella, dvs. att de skall omfatta alla. De bör som huvudprincip i första hand ge en god grundtrygghet. De skall vara lika för alla, och de skall vara solidariskt fi nansierade. Riktade inslag behövs till särskilt ut satta. Varje utredning för reformering av någon socialförsäkring bör ta fram ett alternativ med grundtrygghet som bas. Vår principiella syn är att det vid behov ovanpå denna grundtrygghet bör läggas obligatoriska el ler frivilliga försäkringar. De kan vara privata el ler tecknas genom avtal. De skall bygga på in komstbortfallsprincipen, där egeninsatser är en viktig beståndsdel. Därmed ökar den enskildes valfrihet. Den parlamentariska arbetsgrupp som arbetar med att ta fram ett reformerat pensionssystem ar betar i rätt riktning. Basen skall vara en god grundpension byggd på fördelningsprincipen. Men för övrigt skall det vara bättre samband mel lan livslön, avgifter och pensionsbelopp. Det är viktigt att vi får ett inslag med obligatorisk försäk ring för alla, med premiereservsystem på kanske 15-20 % av avgiften, att vi får ett system med pen sionsdelning mellan makar samt pensionsgrun dande år för vård av eget barn. Jag vill betona att de skisser av framtida trygg hetssystem som jag kortfattat har nämnt inte be rör dem som nu är äldre, allra minst dem som är pensionärer, inte heller dem som för övrigt är inne i systemet -- som t.ex. har ersättning. Föränd ringar i konstruktionen av socialförsäkringar krä ver vanligen långa övergångstider. Herr talman! Social välfärd är för oss krist demokrater en mycket angelägen fråga. Subsidia ritetsprincipen ser vi som grundläggande. De små naturliga gemenskaperna, främst familjen i vid bemärkelse, är utgångspunkten. De offentliga sy stemen skall bistå med stöd och resurser till alla, när gemenskaperna inte effektivt kan klara av problemen.

Herr talman! Jag vill koncentrera mig på ett tema som jag tror kommer att ställa social och välfärdspolitiken inför en delvis ny situation, nämligen en framväxande klyfta mellan de natio nella mål som regering och riksdag lägger upp för välfärds och socialpolitiken och resultatet ute i människornas vardag, när nu kommuner och landsting inte längre har tillräckligt med resurser. Under vårriksdagen skall socialutskottet och Riksagen ta ställning till väldigt fina socialpoli tiska mål för barnomsorgen, äldreomsorgen, lika sjukvård för alla osv. Samtidigt bedriver rege ringen en ekonomisk politik gentemot kommu nerna som innebär stora indragningar och fortsatt skattestopp. Helt nyligen fick vi se helt nya eko nomiska realiteter. Kommunförbundet har tagit fram en rapport som visar att man med sämre skatteunderlag, sämre tillväxt och minskade stats bidrag kommer att förlora 27 miljarder kronor från 1992 till 1994. 50 000 människor kommer att behöva sägas upp. Samtidigt intar regeringen ett förhållningssätt gentemot den kommunala självstyrelsen som jag tycker är väldigt förbryllande. Man signalerar nu att det skall föreläggas en proposition för riksda gen där man sätter en grimma på kommunerna och begär obligatorisk upphandling. Kommunför bundets jurister säger att detta strider mot grund lagen och mot Europakonventionen om kommu nal självstyrelse. Jag skall med några exempel belysa varför jag tror att det blir en framväxande klyfta mellan de nationella målen och människornas vardag. Socialutskottet har under hösten gjort studie besök och haft utfrågningar där vi har tittat på si tuationen för de bostadslösa, psykiskt störda och narkotikamissbrukare. Vi har kunnat höra från socialarbetare och klientorganisationer att det nu är ekonomiska mål som gäller för narkotikapoliti ken. Man får en viss summa pengar. När pengarna är slut i den kommunala budgeten gäller inte längre socialtjänstlagens mål om vård efter behov. Detta tar jag som ett uttryck för en obalans på ett viktigt område mellan nationella mål och realite terna för dessa särskilt utsatta människor. Den andra sak som jag vill peka på är att utgif terna nu stiger okontrollerat ute i kommuner och landsting. När riksdagen behandlade den s.k. av giftspropositionen, kunde vi socialdemokrater konstatera att regeringen inte hade något grepp, inte kunde se hur det hela kommer att skena i väg. I gårdagens Svenska Dagbladet kunde jag läsa att fritidshemsavgifterna i Stockholm skall ökas från 550 kr till 850 kr. Vi tror att vi måste disku tera högkostnadsskydd för att de nationella målen på det här området skall kunna förverkligas. I det moderatledda Stockholms läns landsting råder nu litet av en nyliberal yra. Regeringen har presenterat fina mål för primärvården. Men jag kan konstatera att man i Stockholms läns lands ting slår sönder primärvården. Ordförandena för svenska gynekologers organisationer vill komma till socialutskottet. K G Nygren har berättat för mig vad det har betytt när man under 50 år har kunnat hålla ihop mödravården och vad det har betytt att man kunnat hålla nere spädbarnsdödlig heten, livmoderscancer hos kvinnor, sexuellt överförbara smittsjukdomar. I ett penndrag drar man nu undan möjligheterna att bedriva en sam manhållen mödravårds och hälso och sjukvård. 55 personer anställda inom primärvården. Man beslöt att ersätta dessa med 2,5 husläkare. Hur skall då riksdagen kunna utvärdera primärvården i kommunerna jämfört med primärvården i landstingen -- tanken var att man skulle titta på den sociala dimensionen och den medicinska -- när man så radikalt förändrar förutsättningarna? I regeringens proposition står att läsa att Sve rige har anslutit sig till den folkhälsopolitik som Världshälsoorganisationen har beslutat om. Jag kan inte se ett ord om att de målen om folkhälso politiken finns med i den nyliberala yrans politik som vispas igenom i Stockholms läns landsting. En fråga till regeringen som vi kommer att ta upp framöver är hur vi skall hantera den här situa tionen. Man måste föra en politik som går hand i hand med verkligheten. Riksdagen skall inte um gås med en verklighet och besluta om fina natio nella mål för välfärden när verkligheten kommer att te sig annorlunda. Hur skall regeringen för hålla sig till den kommunala självstyrelsen och ge möjligheter att realisera de nationella målen? So cialdemokraterna tror att det, för att man skall kunna behålla trovärdigheten, blir nödvändigt att samla parlamentarikerna i en bred kommitté och göra en syneförrättning för att ta reda på vad som händer ute i välfärdssamhället.

Herr talman! Livet är tomt och innehållslöst som en påse. Det är ett citat av en svensk revyko miker. När begreppet myntades var det nog inte avsett som ett ordspråk som syftar på politiska åt gärder 1993. Fakta är att livet av nästan 1 miljon medborgare nu upplevs som särskilt tomt och kri sartat. Sveriges medborgare är nu mer krismedvetna än förr. De förväntar sig därför en aktiv ''signalpo litik''.

Vi måste trycka på och få blåljusen att lysa på regeringsbilarna, ta rejäla grepp på en välfärd som är överutnyttjad. De sociala trygghetssystemen har byggts upp och tänkts att finansieras kollektivt efter varje medborgares förmåga. Detta skrivs i en ledare i Under 1980-talet hade nästan alla svenskar jobb, skapade genom en näst intill okontrollerad expansion av den offentliga sektorn. Nu ser vi re sultatet. Vi har inte råd med alla bidrag och er sättningar. Vi är med full fart på väg utför. Situa tionen är mycket allvarlig. Sverige är i närheten av en gräns då alla medborgare kommer att be höva förändra sin välfärd. Om inte signaler om den nya välfärden sänds ut nu, kommer vi snart att få en välfärd i Sydeuropaklass. Vi har konsumerat enskilt på kredit. Många medborgare häftar i skuld. Sverige måste spara mer och avsätta mer till investeringar men samti digt betala skulderna. Alla måste spara -- obser vera att alla måste spara. Ingen kommer undan. Socialtjänstutredningen måste också ta åt sig och spara. Enligt Sydsvenska Dagbladet arbetar utre darna med en nettonorm för socialbidrag. Bidra get skall täcka de allra nödvändigaste levnads kostnaderna. Jag hoppas att de ansvariga ser till att en bostadskostnad för en liten bostad ingår i denna nettonorm. Det finns nämligen ingen rätt visa i att bidragstagare skall kunna bo i större bo städer än de som har arbete och betalar skatt. Det måste till styrinstrument för att ändra miss förhållandena. Man kan fråga sig om regeringen är beredd att verka för sådant. Herr talman! Välfärden bygger på rätt till ar bete och utbildning, rätt till goda uppväxtvillkor för alla barn, trygghet när man blir sjuk och när man är gammal. En sak är klar: All välfärd måste stå på säker grund, skapad genom produktion och tillväxt. Alla som kan och vill arbeta skall också ha ett riktigt jobb. Den verkliga arbetslösheten måste diskuteras i samband med välfärden. Det är inte bara de 330 000 registrerade som är arbets lösa. Vi måste redovisa alla som är utan jobb. Då framkommer vidden av krisen.

De uppräknade åtgärderna sysselsätter öppet eller dolt omkring 620 000 medborgare. Därtill kommer den redovisade arbetslösheten med

Herr talman! I en period med svåra finansiella kriser är det särskilt angeläget att slå vakt om svaga grupper. Människovärdet måste alltid vara högre än penningvärdet. Ibland känns det dock som om den ekonomiska debatten alltför ensidigt dominerar i svensk politik. Det gäller att inte bli förblindad och att inte glömma bort det livsnöd vändiga -- vården och omsorgen för människor i krisens tider. Samhället får aldrig bli så hårt och kallt att det enbart prioriterar de materiella frå gorna. Vi måste se till att de ''mjuka frågorna'' lyfts fram och prioriteras. Årets budget innehåller avsevärda besparingar. Mycket av det som föreslås är smärtsamt, och vi har enbart kunnat acceptera det för att vi vet att alternativet är så mycket värre. Många har i denna talarstol talat om arvet efter den socialde mokratiska regeringen. Det är ett faktum att om man tar över ett konkursbo så måste man göra nå got för att få ordning på ekonomin. Det som nu görs är nödvändigt för att även på sikt kunna er bjuda trygghet och omsorg för de gamla och sjuka. Vård och omsorg vid sjukdom och svaghet till hör de mest grundläggande kraven inom välfär den. Sverige är inte ett välfärdsland om inte alla vid behov kan få adekvat vård och omsorg, obe roende av vilka andra sociala förmåner som er bjuds i utbyte mot våra skatter och avgifter. Vi måste leva upp till gällande hälso och sjukvårds lag; bra vård på lika villkor för alla, och till löftet i förklaringen vid regeringens tillträde 1991, att arbetet med att skapa värdiga villkor för gamla och sjuka skall intensifieras. Det är glädjande att se att när regeringen nu har avlämnat sitt förslag i husläkarfrågan till lag rådet, har patienternas ställning stärkts. Den största ofrihet som någon patient kan uppleva är när det saknas läkare där man bor. Att införa en helt fri etablering för läkare löser inte detta pro blem. Därför är det bra att regeringen klart har uttalat att det för att få en god hälso och sjukvård i hela landet krävs att befolkningen har tillgång till läkarinsatser oavsett bostadsort. Vidare är det viktigt att en läkare exempelvis på deltid kan vara husläkare samt också på deltid arbeta på sjukhus som specialist inom t.ex. reumatologi eller geriat rik. På så sätt kan läkarens kompetens utnyttjas optimalt till gagn för många patienter. Enligt min mening är det också angeläget att landstingen har ett övergripande ansvar för planeringen. Vem som är huvudman för en viss verksamhet får dock aldrig bli en huvudfråga. Det väsentliga för den enskilda människan är vårdens innehåll och kvalitet. Vi måste helt naturligt acceptera att sjukvårdskostnaderna inte kan öka i ohämmad takt. Men i en tid då en rad reformer genomförs inom hälso och sjukvården är det dock nödvän digt att fortlöpande följa upp dessa reformers ef fekter för att säkra vårdens och omsorgens kvali tet. I kvalitetssäkringen måste ingå ett effektivt fungerande forum dit den enskilde och anhöriga kan vända sig när de upplever att vårdens och om sorgens behov inte har tillgodosetts. Detta gäller inte minst om detta sker på grund av bristande re surser. Det är hög tid för en nationell strategi för kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring inom svensk sjukvård. Det nuvarande välfärdssystemet omfattar transfereringar på ca 300 miljarder kronor per år. Min uppfattning är att vi borde överväga omprio riteringar inom hela den befintliga välfärden i vårt land. Det är svårt, men det är vår uppgift som po litiker. Vad är egentligen viktigast? Att vi har världens största bostadsyta per invånare eller att vi alla och våra närmaste får adekvat vård vid behov, även om vi inte längre kan vara produktiva, när vi blir kroniskt sjuka eller mycket gamla, när vi behöver hjälp för att ta oss fram till toaletten, få mat och dryck, få hjälp med att klä på oss på morgonen och att klä av oss på kvällen, när vi inte längre or kar göra vår röst hörd? Detta gäller omsorg om människovärdet i dess allra djupaste dimension. Herr talman! Det är min bestämda uppfattning att ytterligare indragningar när det gäller statliga medel till landsting och kommuner inte kan komma i fråga de närmaste åren mot bakgrund av de stora behov som finns för att tillförsäkra alla en god vård och omsorg.

Herr talman! Jag skall i detta mitt anförande uteslutande behandla de handikappades problem och svårigheter. Rubriken för denna del av debat ten är Välfärdspolitik och denna rubricering är för min del mycket välfunnen. Den täcker precis det som jag vill tala om. I 1989 års handikapputredning gjordes ett för sök att mäta människornas standard, för dem som hade drabbats av funktionshinder. Jag skall återge sid. 232--234 ur Handikapp och välfärd -- en läges rapport som Handikapputredningen gav ut 1990. Man jämförde tio olika slag av kommuner med varandra, nämligen en storstad, förortskommu ner, mindre landsortskommuner och länshuvuds tad. Den person som användes vid en jämförelse mellan de olika kommunerna var en handikappad med en inkomst som varierade mycket beroende på vilken kommun han bodde i. Han hade om kring 5 300 kronor i månadsinkomst efter att ha betalat skatt. Men till denna inkomst skulle den handikappade sedan lägga vad han fick i bidrag från den kommun som han bodde i. Här kommer de stora skillnaderna in. I den kommun där han fick den minsta inkomsten blev denna 3 475 kro nor per månad och i den kommun där han fick den högsta inkomsten blev denna 4 792 kronor per månad. Inkomsten per år blev således 41 792 kro nor i den ena kommunen och 57 504 kronor i den andra kommunen, dvs. en skillnad på 15 804 kro nor per år. De övriga kommuner, som jag tidigare har nämnt, placerade sig mellan den kommun som gav mest och den kommun som gav minst. Det innebar alltså olika standard beroende på vil ken kommun han bodde i, beroende på kostna derna för färdtjänst och hemtjänst samt nivån på det kommunala bostadstillägget. Herr talman! De handikappade lider alltså av att ha en mycket låg levnadsstandard. Det gäller faktiskt en stor del av de handikappade. Lägg se dan till att kommunerna bidrar till att förvärra denna situation för de handikappade, och kom munernas ekonomiska svårigheter är i dag större än när den här undersökningen gjordes. Enligt min mening är dessa skillnader i stan dard alltför stora. Jag önskar naturligtvis att de kommuner som ligger lägst skall kunna lyftas upp till den nivå där den kommun som ligger högst be finner sig. Om man önskar sig detta, måste staten helt enkelt gå in och omöjliggöra att en del kom muner ger för små bidrag. Låt mig också ta upp frågan om resemöjlighe ten för de handikappade. Handikapputredningen säger: ''Målet skall vara att människor med funk tionsnedsättningar tillförsäkras samma villkor och möjligheter att resa som andra invånare.'' Har då inte människorna i vårt land denna möjlig het? Det gjordes en rapport om handikappan passning av kollektivtrafiken -- utvärdering av tio års anpassningsarbete. Vad drog då Transportrå det för slutsatser av denna rapport? För männi skor med mer omfattande förflyttningshandikapp har det inte skett några större förbättringar. En fullständig tillgänglighet till de kollektiva färd medlen, dvs. plana insteg, lyftar eller ramper på alla färdmedel och alla knutpunkter och anhalter såsom terminaler, busshållsplatser, järnvägssta tioner etc., har hittills inte kunnat genomföras. Handikapputredningen påpekar mycket starkt, och jag citerar här Handikapputredningens slut betänkande Ett samhälle för alla: ''Att kollektiv trafiken sett från den funktionshindrades synvin kel är en helhet och bygger på ett samspel av an passning i hela resekedjan.'' Man menar alltså att färdmedlen måste anpas sas till funktionshindrade personer. Vidare måste förflyttningsmiljöerna anpassas till dem som är funktionshindrade. Det räcker inte om man bara tar hänsyn till färdmedlen, utan man måste också handikappanpassa trottoarer, terminaler, håll platser och gator. Om vi nu tänker oss att vi får en sådan utveck ling på reseområdet som Handikapputredningen föreslår, kommer denna utveckling emellertid att ta tid. Vi är då framme vid år 2000. Vad återstår då för de personer som är funktionshindrade? Det är i huvudsak den kommunala färdtjänsten. Den beskrivs i Handikapputredningens betänkande Handikapp -- Välfärd -- Rättvisa. Den har emel lertid stora brister. Enligt min mening är det främst variationen i avgifter som är mycket orätt vis. Det redogörs för bl.a. den avgift som den färdtjänstberättigade får betala. Man finner att den avgift som den färdtjänstberättigade betalar varierar kraftigt mellan kommunerna. Det är min förhoppning att man verkligen skall se på vad dessa avgifter innebär för människorna. Skilda avgifter innebär att orättvisorna hålls vid liv i olika kommuner. Men egenavgiften borde inte överstiga kollektivtrafiktaxan i lokal och länstrafik. Detta är något som även Handikapput redningen föreslår.

Herr talman! Låt mig få börja med att beklaga att socialministern tydligen var tvungen att gå in nan debatten var slut. Men jag är övertygad om att han hade mycket starka skäl. I Bra Böckers uppslagsbok av år 1990 definie ras en välfärdsstat som ''en stat som genom omfat tande socialpolitiska åtgärder söker erbjuda med borgarna ekonomisk trygghet från vaggan till gra ven''. Vidare sägs: ''Sverige har länge betraktats som ett föregångsland på detta område - -.'' Sant är att ''den svenska välfärdsstaten'' blev något av ett begrepp under efterkrigstiden. Nu har denna välfärdsstat alltmer kommit att likna en stat i såväl ekonomisk som social kris, mycket på grund av att den goda folkhemstanken om en för alla av samhället garanterad trygghet kom att bli ett handlingsförlamande fångstnät i stället för det goda skyddsnät som det var ämnat att vara. I kväll diskuterar vi den framtida välfärdspoliti ken. Det kan göras på olika sätt. Förvisso är det nödvändigt att i en politisk debatt tala i konkreta termer. Förslag till lösningar i sakfrågor sätts un der debatt. Detta är viktigt. Men lagregleringar och ekonomi är endast medel för att uppnå det goda samhället. Målet är dess innehåll. Hur skall 2000-talets svenska välfärdssamhälle egentligen se ut? Vilken roll skall den enskilda samhällsmedborgaren spela? Jag anser därför att det i denna debatt även bör diskuteras hur vi tillsammans skall kunna, inte re staurera den gamla välfärdsstaten, utan fastmer bygga ett nytt framtida samhälle, där välfärd skall innebära trygghet och gemenskap, men också fri het för och ett myndigförklarande av varje männi ska. Det är i detta långsiktiga perspektiv som jag skulle vilja fundera. En gång intervjuade jag en pensionerad, ännu yrkesverksam läkare i Köpenhamn. Vårt samtal rörde sig om vad som fordrades för den äldre människan för att hon skulle få god livskvalitet. Min samtalspartner slog genast fast, utifrån sin långa erfarenhet, att det för ett gott åldrande fordrades, förutom förmånen att få vara lagom frisk också ''de fyra K'' -- krav och konsekvens, kontakt och kärlek. Hon sade: Dessa mina gamla, många i dag runt 90 år, har vuxit upp under svåra förhållanden -- krig, fattigdom och sjukdom. För varje svårighet har de måst lita till sin egen kraft. Något samhäl lets skyddsnät fanns inte då. Alltså ställdes det stora krav på dem. Men för varje gång de klarat av en svårighet kunde de sträcka på sig och säga: Detta klarade jag. Och nästa gång jag möter en svårighet klarar jag nog den också. Min samtalspartner sade sedan: Till detta vill jag foga att mina gamla växte upp i en levande ge menskap människor emellan, där kontakt och kärlek var realitet och därför blev till hjälp för dem. Herr talman! ''De fyra K'' är enligt min mening också tillämpliga på det goda samhället. Varje människa måste omfattas av krav. För mig är krav inte ett fult moderat ord. Krav är egentligen för väntan, anpassad till vars och ens förmåga. Den som inte har positiva förväntningar på sig -- det gäller människan i alla åldrar -- har inte heller nå got att söka leva upp till. Det lilla barnets ''kan själv'' är kanske just uttrycket för det lustfyllda i att kunna visa sin omgivning att man klarar av det som förväntas av en. Och för varje gång som man klarat av en uppgift, växer man litet som männi ska. I morgondagens samhälle måste det ömsesidiga ansvarstagandet mellan individ och stat återigen väckas till liv. Det som utsatte vårt s.k. välfärdssamhälle för påfrestning var bl.a. att det sociala skyddsnätet kvävde och passiviserade. Detta tog i stor ut sträckning död på alla former av den enskilda människans goda vilja både till att försöka klara sig själv och till att hjälpa andra, eftersom det ju var statens angelägenhet. Därmed började också gemenskapen människor emellan att luckras upp. Samhörigheten generationerna emellan försvaga des. Unga och gamla kom att leva alltmer åt skilda. Och därmed försvann både stabiliteten och tryggheten i tillvaron. Jag tror att vårt nya välfärdsbygge måste grun das dels på att var och en av oss omfattas av de goda förväntningarna, anpassade efter vars och ens förmåga, dels på den kontakt och kärlek som yttrar sig i att vi engagerar oss i varandra, att vi känner ansvar för varandra och att vi bryr oss om varandra. Detta är så enkelt att uttrycka i tal, men mycket svårare att leva upp till -- kanske särskilt om vanan saknas. Men i varje samhälle finns de människor som av olika anledningar inte kan uppfylla ställda för väntningar. Det kommer alltid att finnas de som är i extra stort behov av omsorg och medmänsk lighet, t.ex. barn som far illa, de mycket svårt sjuka och inte minst de alltfler mycket gamla, ofta dementa. För dem skall samhällets skyddsnät, en social och ekonomisk trygghet, alltid finns till hands. Då blir det statens och därmed allas vår uppgift och skyldighet att hålla det i beredskap. Herr talman! Slutligen: ''Det behövs en kris för att gemenskapen skall tillvaratagas'', sade Sven Låt oss försöka göra den kris som vi i dag ge nomlever till en möjlighet för att skapa det fram tida svenska samhälle i vilket vi alla kan färdas väl.

Herr talman! Det är inte så värst länge sedan vi på moderata valmöten och i medierna gång på gång kunde höra att välfärden bara kunde räddas om vi sänkte skatterna och drog ned i den offent liga sektorn. Det var bara några sekunder sedan som vi fick höra detsamma här i kammaren. Hela valrörelsen ägnades åt att föra ut denna tanke, och Moderaterna lyckades övertyga många om att den var riktig. Den personliga friheten skulle öka. Var och en skulle få chansen att styra sitt eget liv, utan in blandning av politiska beslut. Det skydd som våra gemensamma försäkringar, gemensamt finansie rade och drivna skolor, sjukhus, dagis, vårdhem och mycket annat ger, beskrevs som en tung börda och något som fjättrade oss och tvingade oss in i något kolossalt maskineri. Umbäranden beskrevs närmast som något som stärker oss. Fria skulle vi bli först den dagen som var och en skötte sig själv. Man lyckades övertyga så många om detta att Moderaterna fick makten, både här i riksdagen och i många kommuner och landsting. De väntade inte en minut med att börja genom föra sina löften till väljarna. Och varför skulle de göra det? De hade ju fått ett mycket tydligt man dat. Så långt, herr talman, är jag med. Men sedan förstår jag inte längre. Nu när konsekvenserna av denna politik börjar visa sig i form av att det blir fler ungar i varje klass, färre vuxna på varje dagisavdelning och fler barn, färre hemtjänsttimmar, stängda bibliotek och mycket annat. Då börjar människorna att dra öronen åt sig. Nu kommer också protesterna. Då smiter Moderaterna från sin politik. De sä ger att pengarna tyvärr är slut. De säger att de är tvingade. Så fort de får tillfälle skyller de dess utom alltihop på oss socialdemokrater. I går kväll fick jag höra en ny variant. Per Unc kel stod här och sade att Moderaterna inte alls ville spara på komvux, utan det var kommunerna som ville göra det. Jag har en stilla undran. Menade Moderaterna ingenting alls med sina vallöften, om de nu inte vill genomföra dem utan tvingas av oss? Varför gråter Moderaterna nu? Det var ju fak tiskt det här som de ville. Om de inte ville det, skulle de ha kunnat stödja socialdemokratiska ini tiativ, vilkas syfte just har varit varit och är att hindra den nedrustning som nu pågår. Jag vill påminna om ett par sådana. Utan att försämra budgetbalansen, skapade vi utrymme för bibehållet stöd till kommunerna under detta löpande budgetår. Det handlar om 7,5 miljarder kronor. Det är mycket. Kommunerna måste dessutom få förtroendet att sköta sin ekonomi. Vi måste ge dem beskatt ningsrätten tillbaka. I många kommuner är skat ten hög och kan förmodligen inte höjas ytterli gare. Men det finns också lågskattekommuner som tål höjningar för att undvika den sociala ned rustning som pågår. Det förhindrar regeringen i dag. Det kan inte hjälpas att man då och då tycker sig höra att en och annan moderat med litet grand av triumf i rösten konstaterar att pengarna är slut och att festen är över. För de flesta andra männi skor innebär samma budskap oro för tryggheten, för barnens skolgång, för jobbet och för bosta den. Men för Moderaterna tycks detta duga som kamouflage för en orättvis och osolidarisk politik. Vad är det som får moderater att bli övertygade om att vägen till en stabil ekonomi går över en ra serad välfärd? I dag snurrar i kommunerna -- inte minst i Stockholmsregionen -- en karusell som beror på dels resursbrist, dels moderata kommunledning ars ambitioner att förändra kommunerna till ett slags ''köp och sälj''-bolag. Privatiseringen verkar vara överordnad alla andra mål. I den här karusellen går mycket kompetens till spillo. Tusentals anställda sägs upp och tvingas bryta upp från väl inkörda arbetsgemenskaper. De flesta av dem som sägs upp går direkt ut i ar betslöshet. Det finns inga jobb att söka. Kostnaderna flyttas på det här sättet bara över till ett annat konto, och vi får ingenting tillbaka. Jag förstår inte vitsen med detta. Starta eget! Det är vad moderata kommunalråd säger till dem som sparkas. Men det är snarast ett hån. Och vad är det som får moderater att bli övertygade om att ekonomisk stabilitet skapas ge nom ökad arbetslöshet? Låt mig till sist säga något om fördelningen av statsbidragen till kommunerna. På grundval av material från Svenska kommun förbundet har vi försökt att studera konsekven serna av ett fullt genomfört nytt statsbidragssys tem. Vi har fått fram en mycket skrämmande bild. I absoluta tal minskar statsbidragen till Stock holmsregionens kommuner från ca 9 miljarder år 1991 till 1,4 miljarder år 1995, när övergångsbe stämmelserna upphört. Relativt sett minskar lä nets andel av statsbidragen till kommunerna från drygt 17 % till 3,5 %. Var och en förstår att detta är en uppseende väckande och mycket oroande utveckling. Jag vill att vi skall använda den politiska mak ten till att styra utvecklingen i riktning mot solida ritet. Om vi föredrar att bara titta på när klyftorna ökar och marknadskrafterna slår ut både männi skor och regioner, kan vi göra det på något annat ställe än i riksdagen. Finns det någon moderat här som skulle kunna redovisa hur det parti som i praktiken styr vårt land ser på dessa frågor?
Herr talman! Jag vill säga till Eva Johansson att det är nödvändigt att göra de här förändringarna i ekonomin för att vi skall kunna skapa den till växt som är nödvändig för en på lång sikt säkrad välfärd. Det har varnats för den utveckling som Social demokraterna sedan deras långa regeringstid bär ansvar för. Kjell-Olof Feldt exempelvis har ju sagt att görs det inte ingrepp i de olika systemen, kom mer vi så småningom att hamna i en situation som han benämner arbetslöshetens stålbad. Nu är vi där. Socialdemokraterna har ju själva bekänt att de här förändringarna är nödvändiga i och med att de skrivit under på de motiv som fanns med i krispa keten 1 och 2. Hade detta fullföljts även i fråga om krispaket 3, skulle vi ha kunnat vara på god väg när det gäller att säkerställa våra framtida möjligheter att försörja de olika trygghetssyste men. Men modet svek hos Socialdemokraterna. Man klarade inte den interna opinionen beroende på att man under decennier vant sina väljargrup per vid att löner bara kan öka, att bidrag bara kan öka etc. etc. Men så kan man inte fortsätta.
Herr talman! Det är nödvändigt för tillväxten, säger Sten Svensson apropå förändringarna. Men finns det något exempel på att den här vägen varit särskilt lyckad när det gäller att skapa ökad eko nomisk stabilitet och tillväxt i ett land? Denna väg har prövats på ganska många ställen. Men jag har inte lyckats finna att man på något ställe har byggt upp en välfärd med den här politiken. Tvärtom har den lett till en ännu större arbetslöshet och till ytterligare bördor för ekonomin. Den största styrkan för vår ekonomi och det som vi kan bygga en varaktig stabil ekonomisk ut veckling på är faktiskt just att människor är i ar bete. Sedan säger Sten Svensson att Socialdemokra terna skulle ha skrivit under på den här politiken men att modet svek.

Vi har aldrig skrivit under på detta, och det kommer vi heller aldrig att göra. Vi har tillräckligt med mod för att våga förespråka en politik som medverkar till att landet tar sig ur svårigheterna. Men regeringen duckar. Man gömmer sig, och man har smitit från sitt ansvar.
Herr talman! Genom uppgörelsen om krispa keten 1 och 2 har Socialdemokraterna godtagit de motiv som finns i det sammanhanget för att vidta de åtgärderna. Jag kan exempelvis peka på för ändringarna i fråga om sjukersättningen och ka rensdagen -- som Socialdemokraterna länge för nekade. Tidigare sade ju Socialdemokraterna att de aldrig någonsin skulle gå in på de frågorna. Nu har de, genom att godta de här sakerna i krispake ten 1 och 2, ändå erkänt att detta kanske skulle ha gjorts långt tidigare. Genom nämnda typ av insatser under en hög konjunktur blir det mycket lättare. Men det kla rade man inte av, utan man sköt problemen fram för sig. Problemet med Socialdemokraterna är just att de inte har kunnat förklara för de egna väl jargrupperna vilka åtgärder som de facto krävs för att den ekonomiska tillväxten skall säkras på litet längre sikt och för att vi därigenom skall få förutsättningar att finansiera välfärden.
Herr talman! Jag nödgas konstatera att Sten Svensson inte gärna vill redovisa motiven för den borgerliga och den moderata politiken. Hela ti den ägnar han sig i stället åt det som jag inled ningsvis försökte beskriva. Han skyller dagens si tuation på Socialdemokraterna. Jag vill påminna Sten Svensson om, och det får man göra ganska ofta när det gäller moderata de battörer, att vi faktiskt har en borgerlig regering. Efter ett och ett halvt år vid makten tycker jag nog att den borgerliga regeringen skall kunna tillskri vas åtminstone något ansvar för hur det ser ut i landet. Vi är medvetna om att det är nödvändigt att dis kutera både försäkringar och alla andra verksam heter som bedrivs i gemensam regi. Det är en självklarhet, och det har vi alltid gjort. Vi har ald rig trott att samhället en gång för alla är klart. Men det är en väldigt stor skillnad mellan å ena sidan att skära ner och riva ner och å andra sidan att vilja åstadkomma en förändring som syftar till en bättre anpassning till de behov som människor i dag har. Vad som gällde i höstas, Sten Svensson, var fak tiskt att vi i ett akut krisläge, där regeringen inte klarade situationen, var beredda att ta vårt an svar. Men regeringen har faktiskt på ett väldigt torftigt sätt svarat upp mot de överenskommelser som sedan har träffats. Vi är beredda att ta de här diskussionerna, men också regeringen måste nog visa att den är beredd att ta ansvar för vårt land. Framför allt måste den sluta upp med sitt tröstlösa handlande -- man skyller ju på en regering som av gick för ett och ett halvt år sedan. Ni har bett väljarna om mandat att styra landet. Det mandatet har ni fått, och ni har makten. An vänd den!

Herr talman! HIV och aids har blivit ett ökande problem i samhället. Jag vill här framlägga några förslag till åtgärder som syftar till en minskning av riskerna för smittspridning. Personer som drabbas av HIV och aids kan i princip delas in i fem grupper: narkomaner, pro stituerade, homosexuella, heterosexuella och personer som behandlats med blod eller blodpro dukter. Innan jag går in på en beskrivning av de här grupperna vill jag framföra synpunkten att epide miologiska, medicinska, sociologiska och demo grafiska fakta måste tillåtas väga tyngre än poli tisk ideologi och orealistiskt tänkande. Tvång måste ibland kunna accepteras såsom kontrollåt gärd. Betänk att aids är en långsam tortyr till döds! Bestämmelserna och föreskrifterna om hur provtagning skall gå till hos patienter och grupper är ibland så svåra att myndigheter och läkare inte klarar av pappersexercisen. Det är emellertid vik tigt att man av smittprofylaktiska skäl tillåts ta prover. Nu har man inte rättighet att mot en per sons vilja utföra ett HIV-test, om inte synnerliga skäl föreligger att misstänka att en viss person är smittad. Man har inte rätt att undersöka vissa riskgrupper, såsom narkomaner och prostitue rade. Detta är något som man bör ändra på. Sam hället bör få ökade befogenheter att kontrollera vissa väl definierade riskgrupper. Narkomaner utgör den största riskgruppen. Här finns det två typer av politiska åtgärder. An tingen tillåter man eländet och förser narkoma nerna med fri narkotika och fria sprutspetsar, el ler också skall man förbjuda narkotikaanvändan det. Då bör själva narkotikaanvändandet vara straffbart, för i så fall skulle man få mycket bättre möjligheter att komma till rätta med denna pro blematik. En tung narkoman kostar flera miljoner kronor per år. Det kan alltså löna sig väldigt mycket att satsa stora pengar på att rehabilitera narkoma nerna. Jag håller fullständigt med Bo Holmberg om att man måste kunna satsa mycket pengar på en aktiv rehabilitering, men då måste man kunna tillåta tvång. Man måste få ta hand om narkoma nerna på ett sådant sätt att det blir en rehabilite ring som håller. Det borde alltså vara olagligt att vara narko man. Antingen skall man åka i fängelse, eller också, vilket vore det bästa, skriva på för ett reha biliteringsprogram som upprättas mellan narko manen och staten. Detta innebär att narkomanen i stället för fängelse kan välja vård, en vård som leder till att narkomanen blir fri från sitt miss bruk. Här blir det mycket att hämta. Man får re habiliterade personer, och man får en minskad risk för smittspridning. Den andra gruppen som är viktig för att minska risken för aids-spridning är de prostituerade. I det panoramat deltar tre grupper. Det är de prostitue rade, det är torskarna och hallickarna. De prostituerade utgörs ofta av flickor med narkotikaberoende. Det kan vara flickor med då lig ekonomi, och det kan vara flickor som har bli vit psykiskt störda, t.ex. incestoffer. Om man på ett tidigt stadium kunde rehabilitera dessa flickor, skulle man kunna göra väldigt mycket. Prostitutionen skall vara förbjuden. Flickorna skall inte straffas, men de skall ha skyldighet att ställa upp i rehabiliteringsprogram, som gärna får kosta mycket, eftersom man då sparar ändå mer pengar. Dessutom räddar man dessa olyckliga flickor. Torskarna skall dömas till samhällstjänst, så att de får lägga till rätta en del av det de har åstad kommit. Lämpligt är att de kan få arbeta inom sjukvården eller inom omvårdnad. Det finns en riskgrupp till, och det är de homo sexuella. Här måste vi dock tänka på att de har fått sin smitta innan man kände till problematiken med HIV och aids. Därför kan man förvänta sig att den information som nu ges kan vara effektiv. Samma sak gäller de heterosexuella. Men det är viktigt att påpeka för medborgarna att aids nu har spritt sig till det heterosexuella samhället. Man måste i sin information också vara berättigad att tala om och utpeka länder med en hög fre kvens av HIV och aids. Slutligen, herr talman, vill jag fästa uppmärk samheten på blod och blodprodukter. Det är vik tigt att olika ekonomiska modeller, köp--sälj-mo dellen och DRG-systemet, icke får innebära att man gör avkall på den kontroll av blod och blod produkter som är nödvändig. Herr talman! Jag vill framhålla att aids-proble matiken är så allvarlig att allmänpreventiva skäl måste tillåtas väga tyngre än som hittills har varit fallet.

Herr talman! Inbördeskriget i det forna Jugo slavien leder till att människor tvingas fly till andra länder i Västeuropa. I dag är ca tre miljoner på flykt i f.d. Jugoslavien. I Sverige finns nu på flyktingförläggningarna närmare 70 000 männi skor från f.d. Jugoslavien. Situationen i Europa visar med stor tydlighet att det europeiska samarbetet måste öka, bl.a. i frågor som rör asyl, synen på flyktingkvot och fi nansiering av FN:s verksamhet. Utan samverkan i asylfrågor kommer Västeuropas länder att bli mer och mer restriktiva, för att undvika fler och fler asylsökande till det egna landet. I krigets spår följer också stora mänskliga tra gedier. Från krigets Bosnien rapporteras att mel lan 20 000 och 60 000 kvinnor har våldtagits av serbiska soldater. Våldtäkt används som vapen i kriget. Det är en skändning som drabbar de mus limska kvinnorna extra hårt. De kvinnor som skändats betraktas som orena och anses dra skam och vanära över familjen. För de kvinnor som vill behålla sitt barn återstår kanske inget annat än att fly. Det är lätt att känna sympati för den sorgede monstration som de kvinnliga statsråden och de ras medarbetare genomförde utanför regerings kansliet i går. Men en fråga inställer sig omedel bart: Vad gör regeringen mer? På vilket sätt är re geringen beredd att hjälpa de kvinnor som man demonstrerar för? Är Birgit Friggebo t.ex. be redd att ge de våldtagna muslimska kvinnorna asyl och hjälp i Sverige om de begär det? Jag efterlyser ett kraftfullt internationellt age rande från regeringens sida. Sveriges röst i värl den har, om inte helt tystnat, så i varje fall blivit mycket svag, för att inte säga viskande. Det är också svårt att se linjerna i den flykting politik som regeringen bedriver. Flyktingpolitik är svårt. Det medger jag gärna. Den kräver hel hetssyn och insikt. Den kräver förmåga att stå för svåra avvägningar och att fatta svåra beslut. Har regeringen den förmågan? Ser man tillbaka på vad som hittills uträttats blir svaret nej. Herr talman! I dimma dold är en passande titel på årets budgetförslag när det gäller invandraroch flyktingpolitiken. Regeringen lägger ut dim ridåer för att dölja bristerna, inkonsekvenserna och nedskärningarna. Jag skall lämna några ex empel och börjar med Utlänningsnämnden. Beslutet om att inrätta en utlänningsnämnd togs i riksdagen den 4 december 1991, och den 1 januari skulle den träda i funktion. Det säger sig självt att det var omöjligt. Det har tagit ca ett år innan Utlänningsnämnden har kunnat fungera fullt ut. Det har också kostat mycket pengar, onö digt väntande och lidande för många människor. Nu har nämnden en väl fungerande personal styrka, med den personal som behövs för att klara av ärendena i rimlig tid. Det kostar 70 miljoner, men nämnden får nöja sig med 50 miljoner. In vandrarministern är medveten om att personal styrkan behövs och skall återkomma i tilläggsbud get eller kompletteringspropositionen. Invandrarministern kan inte vara ovetande om att Invandrarverket har ett mycket stort antal öppna ärenden. Vi vet att de flesta som får avslag på sin ansökan av Invandrarverket överklagar till Utlänningsnämnden. Kan inte Utlänningsnämn den i snabb takt avgöra överklagandeärenden, kommer handläggningstiderna att ytterligare för längas, med allt vad det innebär av onödigt li dande för människor som får vänta på ett besked. Det innebär också stora kostnader för samhället. Det effektivaste sättet att minska förläggnings kostnaderna är att se till att handläggningstiderna är korta. Vi föreslår därför i i vår flyktingpolitiska motion att Utlänningsnämnden under budgetåret får behålla sin nuvarande inskolade extra perso nalstyrka. En annan dimridå gäller flyktingkvoten. Jag de lar regeringens uppfattning att det behövs flexibla resurser för att snabbt kunna ingripa i plötsliga nödsituationer. Jag delar också uppfattningen att medlen för kvotflyktingar även skall kunna an vändas för insatser i närområde. Men beskrivningen av flyktingkvoten i budget förslaget är underlig. Där påstår regeringen att FN:s flyktingkommissarie har bedömt att behovet av en kvot är sjunkande. Jag tror faktiskt inte att flyktingkommissarien har sagt det. Tvärtom vill jag påstå att behovet är stort. Runt om i världen finns människor som vistats i stora flyktingläger i åratal. De är utredda av flyk tingkommissariens medarbetare och klassas som flyktingar. Deras möjligheter att återvända hem är obefintliga. De är heller inte välkomna att stanna i det land där de befinner sig. Deras enda möjlighet att skapa sig en framtid är att få komma till ett annat land. Anledningen till det här påståendet i budgeten är snarare att regeringen och Folkpartiet på det här sättet vill rättfärdiga att de sänker flykting kvoten från 2 000 till 1 250 personer. Vad är det för signaler som den svenska regeringen sänder till omvärlden?

Herr talman! Regeringen har redovisat invand rar och flyktingpolitiken under förra budgetåret. Regeringsskrivelsen är enligt min mening ett dokument på en alltigenom misslyckad flykting politik. I regeringsförklaringen 1992 gjorde rege ringen bl.a. följande deklaration angående in vandrar och flyktingpolitiken. Så här sa man: ''Invandrar och flyktingpoliti ken förs i en anda av internationalism och huma nitet.'' Har man lyckats med det? Är det en anda av internationalism och humanitet att först in vagga tiotusentals människor i tron att de skall få stanna i Sverige för gott och sedan utvisa dem? Är det humanitet att tvinga in människor i långvarig sysslolöshet och passivitet? Alla vet att en passiv väntan på ett asylbeslut är destruktiv för den som väntar. Den skapar misstro hos allmänheten. Den medför onödiga kostnader för samhället. Regeringen sade vidare: ''Ytterligare åtgärder mot diskriminering av invandrare vidtas.'' Vilka är dessa åtgärder? Har man vidtagit några åtgärder för att främja den sociala anpass ningen? De flesta är ense om att den viktigaste an passningen av alla är goda kunskaper i svenska språket. Ställ därför krav på dokumenterade kun skaper i svenska -- koppla detta till ekonomiska sanktioner i form av kraftigt sänkta socialbidrag. Riksdagens revisorer bekräftar att efter ett och ett halvt år har i något fall endast 6 % av eleverna lärt sig så mycket svenska i den s.k. Sfi-undervis ningen att man klarar den av Skolöverstyrelsen fastställda kunskapsnormen. Andra siffror pekar på 20 %. Men även detta är ju för bedrövligt. Slopa omgående hemspråksundervisningen och skärp upp svenskundervisningen. Regeringen fortsätter: ''Vårt land har en själv klar skyldighet att ta sin del av ansvaret för den svåra flyktingsituationen i Europa.'' Ja, nog har vi tagit ansvar så det förslår. Det är ett ansvar som är alldeles för stort -- ett ansvar vi inte klarar av. Antalet asylsökande var år 1991 omkring 4 500 i vardera Danmark och Norge och drygt 2 300 i Fin land för budgetåret 1991/92. Till Sverige kom un der 1991 27 351 asylsökande, dvs. dubbelt så många som i de övriga nordiska länderna tillsam mans. För budgetåret 1991/92 hade den svenska asylinströmningen fördubblats till 54 485, vilket är ungefär tre gånger så mycket som i de övriga nordiska länderna tillsammans. Enligt regeringsförklaringen är det nödvändigt att begränsa kostnaderna för flyktingmottag ningen. Klarar man den målsättningen? Nej, kostnaderna växer till närmast astronomiska be lopp. Bara själva förläggningskostnaderna har fördubblats på två år till ca 6,4 miljarder. Har då regeringen ingenting gjort? Jo, jag vill ge regeringen en eloge för att man snabbt -- med hjälp av en ensamutredare -- presenterat en över syn av asylmottagandet. Nu i dagarna tillsätts en parlamentarisk kommitté som skall se över hela problemområdet. Men här förväntar man sig inga snabba tag. Först i mars 1995 skall kommittén presentera sitt slutförslag. Delförslag skall pre senteras i september i år och i mars nästa år. Regeringens ekonomiska politik har lett till en arbetsmarknadssituation som vi aldrig tidigare upplevt i modern tid. De asylsökande som nu be viljas uppehålls och arbetstillstånd har ingen som helst möjlighet att inom överskådlig framtid kunna bidra till sin egen försörjning genom ar bete. Vi skapar därigenom medvetet en ny sam hällsklass -- en socialgrupp 4 -- som för alltid blir beroende av samhällets bidrag för sin försörjning. Vi flyttar bara andra länders arbetslöshet till oss. Vem vinner på det? Ingen vinner på det. Åtmin stone inte flyktingen -- inte Sverige. Möjligen vin ner en och annan driftig uthyrare av flyktingför läggningar. Möjligen vinner en och annan männi skosmugglare. Apropå människosmugglare. Stoppa den ille gala asylströmmen. Förverka smugglingsbåtarna. Stoppa smugglarna med kännbara straff, genom att förverka vinster och se till att skador ersätts. De skall efter avtjänat straff åka hem utan ett öre på fickan, och de skall självfallet inte kunna ta egen båt med sig hem. Men framför allt: Utred asylansökningarna så snabbt att avvisning kan ske inom några dygn. De som hittills kommit har ju inga egentliga flyktingskäl att åberopa -- de har humanitära skäl, ekonomiska skäl, men egentli gen inga skäl som faller inom ramen för konven tionsflyktingar. Sverige har varken råd eller resurser för ett flyktingmottagande av den storleksordning vi i dag upplever. Medge endast tillfälliga uppehålls tillstånd, och begränsa dessa till asylsökande som uppfyller kraven enligt 1951 års Genèvekonven tion. När skyddsbehov inte längre föreligger bör de tillfälliga uppehållstillstånden omprövas för att möjliggöra mottagande av nya asylsökande med skyddsbehov enligt Genèvekonventionen. Be gränsa också anhöriginvandringen till att strikt gälla endast make eller maka och deras barn un der 20 år. Förläggningssituationen än nu närmast kaotisk. 1991. Ett år senare var siffran 51 800. Den 1 de cember i år hade siffran nått 77 100. Regeringen förutskickar att man kan behöva 4,5 miljarder i extraanslag detta budgetår. Men siffran är så osä ker att man ännu inte kunnat presentera hur mycket mer pengar man skall begära av riksda gen. Vi föreslår ett antal åtgärder för att minska kostnaderna. I dag är det viktigast att nedbringa utredningstiden och att ge rätt signal till omvärl den. Det skall vara en signal att Sverige inte har vidöppna gränser. Inför arbetsplikt på förläggningarna och se till att den som inte utför ålagt arbete, inte deltar i anvisad svenskundervisning eller som försvårar sin asylutredning skall få kraftigt reducerade dag bidrag. Begränsa konsumtionen av sjuk och tandvård genom att införa samma patientavgifter för sjukoch tandvård som gäller för alla andra i vårt sam hälle. Utvisa den som begår allvarliga kriminella brott eller som begår upprepade småbrott -- typ snatte rier. Vi måste ge rätt signal. Brottsligheten måste stävjas. Stoppa utbetalningen av pension och andra so cialförsäkringsförmåner till personer som utvisats från Sverige. Att ge mördare, narkotikalangare och våldtäktsmän statspension är ju befängt. Ofta kommer ensamma asylsökande barn till Sverige. Men så fort barnet beviljats asyl kan det hända att föräldrarna snabbt och mirakulöst åte ruppstår från de döda och kräver återförening -- inte i sitt hemland utan i Sverige. Fatta då snabbt beslut om barnets återförvisning till hemlandet så att föräldrarna kan återförenas med sitt barn i sitt hemland. Till sist -- apropå Sveriges urusla finanser. I ett perspektiv av kommande nödvändiga neddrag ningar i vårt välfärdssystem -- lägre pensioner, för sämrade sociala förmåner, reducerade barnbi drag, försämrad sjuk och åldringsvård -- kan vi då köra vidare med dessa enorma kostnader för vår flyktingpolitik? Enbart räntan på statsskulden kostar ca 160 000 kr per minut -- en årslön per mi nut. Vi har en överkonsumtion som innebär ett budgetunderskott på mer än en halv miljard per dygn. Vilken dom kommer våra barn och barn barn att fälla över oss. Tror någon att de säger tack?
Herr talman! Sverige skall vara ett land präglat av tolerans och öppenhet. Invandrar och flyk tingpolitiken skall föras i en anda av internationa lism och humanitet. Detta sade statsministern den 6 oktober när det här riksdagsåret började. När trycket på Sverige ökar från flyktingar som söker vårt skydd, när ropen höjs för att stänga dem ute och för att åtgärder skall vidtas för att förhindra och fösvåra för dem att ta sig över grän serna till Sverige och andra rika europeiska län der, måste även en del frågor ställas. Varför kom mer flyktingarna? Röster måste höjas och åtgär der vidtas för att undanröja flyktens orsaker. De skall slippa behöva försöka ta sig till det de tror är den trygghet de inte har i sina hemländer. Det flyktingarna mest och bäst behöver är just hjälp på plats. Ingen -- absolut ingen -- har någon sin påstått något annat. De som kommer hit har vi skyldighet att hjälpa. Det är människor som inte har trott att vi skall hjälpa dem på plats. Vi har skyldighet att be handla dem på ett anständigt sätt. Jag anser att vi inte gör det i dag. På många flyktingförläggningar är situationen förfärlig. Är det någon som tycker att människorna i det forna Jugoslavien har anledning att lita på att Europas länder kommer att hjälpa dem på plats? Är det någon här som med gott samvete kan hävda att kurderna från Irak som nu i omgångar kommit till Sverige kan känna sig lugna? Det har gått ett och ett halvt år sedan den USA-ledda al liansen började skydda kurderna. Kommer det att bli ett skydd till döds? Hur länge kommer de att skyddas? Hur driver vi dessa frågor internationellt? Hjäl per det, Birgit Friggebo, om man har en folkvald regering och har utropat sig som en federativ stat, om grannländerna gör allt för att störta federatio nen och de demokratiska länderna, även Sverige, inte erkänner staten? Kurderna är utsatta för en blockad både av hela världen och av sitt eget lands regim, dvs. Saddam. Vart skall vi skicka dem -- till Bagdad? Det är ju med den irakiska regimen vi har våra relationer. Jag är mycket nöjd med de utredningar som skall startas och att frågan om dokumentation och behandling av tortyrskador skall behandlas. Det var ett krav från oss i Vänsterpartiet. Taletiden är begränsad, och jag vill ta upp ett område i Invandrarverkets verksamhet som inte finns med i utredningsdirektiven, nämligen upp handlingen av sjuk och hälsovård. Upphand lingen av sjuk och hälsovård är delegerad från In vandrarverket till regionscheferna. Kontrakten med sjukvårdsgivarna är hemliga. Jag har sedan länge fått signaler om att denna verksamhet skulle behöva synas i sömmarna. Med den erfarenhet som vi nu har av bristen på kompetens när det gäl ler upphandling av förläggningsplatser, har man all anledning att vara misstänksam och undra om det verkligen finns kompetens att upphandla sjuk vård. En besparing som omedelbart skulle kunna göras gäller kostnaderna för förtroendeläkare. De fyller absolut ingen funktion. Är ministern villig att antingen omedelbart föra över ansvaret för hälso och sjukvård av asylsö kande till Socialdepartement, Socialstyrelse och landstingen -- som har ansvaret för att alla andra människor i det här landet mår så bra som möj ligt -- eller åtminstone ge tilläggsdirektiv till utred ningen angående denna fråga? Det är ett fullständigt vansinnigt experiment att låta ett stort statligt verk sköta saker som man inte har kompetens för, i stället för att använda sig av den gedigna kunskap och kompetens som redan finns inom olika områden. Alltför ofta fattas de mest befängda beslut av verket. Det senaste är att om flyktingar inte törs gå till sitt eget lands ambas sad för att få ett pass utfärdat, förlorar de förlägg ningsplats och dagbidrag. Dagligen ringer människor som arbetar på för läggningar inom sjukvård och undervisning. Det är välutbildade, ambitiösa och engagerade männi skor som mår dåligt och som slutar därför att de inte står ut med att se hur människor behandlas.

Herr talman! Ett brutalt och ovanligt grymt krig pågår i Europa. Målet i det kriget är att skända, terrorisera och fördriva civilbefolk ningen. Det som drabbar kvinnor och barn är inte någon indirekt effekt av kriget, utan själva syftet är att våldföra sig på civilbefolkningen. Kvinnor våldtas systematiskt på order av de serbiska ledarna. Bostäder bränns och sprängs systematiskt. Människor samlas ihop som boskap och interneras i läger. Familjer separeras. Männi skor avrättas, och deras anhöriga tvingas att titta på. Andra blir bestulna på all sin egendom och tvingas iväg på flykt. Tre miljoner människor är på flykt inom det forna Jugoslavien, och några hundratusen har sökt sig till andra europeiska län der. Kriget förs nu som mest intensivt i Bosnien Hercegovina. Spänningen har åter stigit i Kroa tien, och rädslan är stor att kriget åter skall blossa upp där. Rädslan för krig i andra delar av det forna Jugoslavien finns latent. Det här är bakgrunden till den förvärrade flyk tingsituationen i Sverige. Det är mot den bak grunden vi i dag skall diskutera flykting och in vandringspolitiken. Inget enskilt land kan lösa eller ta ansvar för problemen. Sverige bedriver ett mycket aktivt ar bete för en internationell samordning av flykting politiken. Vi arbetar för en europeisk överens kommelse om ett gemensamt ansvar. Vi driver på en samordning inom EG. Vi stödjer själva, och har drivit på andra länder att stödja, FN:s flyk tingkommissaries arbete för skydd och humanitär hjälp åt flyktingarna. Vi ger i enlighet med flyk tingkommissariens enträgna önskan åtminstone ett temporärt skydd åt de personer som söker sig till Sverige. Jag har på plats kunnat konstatera att den mas siva hjälp som UNHCR och frivilligorganisatio ner ger på plats och i närområdet har en utomor dentligt stor betydelse. Det har möjliggjort för den allt övervägande delen av flyktingarna att stanna i närområdet. Det är också det de i första hand vill göra. De flesta vill faktiskt återvända till sin hembygd så snart som möjligt. Herr talman! Det finns i vårt land en stor osä kerhet om flyktingsituationen. Man undrar vad som skall hända i framtiden. Den osäkerheten är lätt att förstå. Den har sin grund i osäkerheten i världen -- i Jugoslavien, i öst, i mellanöstern. Jag delar önskan om trygghet som många framför. En värld utan krig och fattigdom, en värld med mänskliga rättigheter, demokrati och välfärd, skulle inte tvinga människor att lämna sina hem länder. Men den tryggheten finns inte. Vi i Sverige kan inte avskärma oss från vår omvärld. Så över till de olika frågor som har ställts och de olika påståenden som har gjorts. Maud Björ nemalm undrade vad regeringen gör för de våld tagna kvinnorna i det forna Jugoslavien. Jag har varit i Kroatien och träffat representanter för en mängd olika internationella organisationer, både officiella och ideella. Jag har träffat ledare för muslimerna i Bosnien-Hercegovina. Det var mycket lärorikt. En sak som var alldeles klar var att det fanns en massiv önskan om att dessa kvinnor skulle få stanna i närområdet och tillsammans med sina fa miljer bearbeta de förskräckliga övergrepp som de har varit med om. Sverige stöder redan nu ett socialt projekt som Röda korset har, bl.a. i de olika hotell utefter den Adriatiska kusten vilka Sverige bekostar. Vi har också sagt att vi är be redda att ge ytterligare stöd till de olika projekt som nu planeras och som så småningom kommer i gång. Vi är beredda att lämna stöd till svenska organisationer som kan hitta en samarbetspartner nere i området. Maud Björnemalm undrade också efter vilka linjer politiken bedrivs här i Sverige. Inriktningen är att ge skydd åt de människor som behöver skydd och inte att tillståndsgivningen skall vila på hur länge man har väntat på flyktingförläggning. Väntetiderna minskar nu på grund av de massiva personalresurser som har getts både till Invand rarverket och till Utlänningsnämnden. Som Maud Björnemalm torde känna till har re geringen sagt att både Invandrarverket och Utlän ningsnämnden får de tjänstemän som de själva vill ha för att behandla tillståndsärenden och som de själva bedömer att de kan ta emot. Det är sva ret på den fråga som Maud Björnemalm ställde om huruvida Utlänningsnämnden får behålla sin personalstyrka. Ja, det får den om Utlännings nämnden självt bedömer att den behöver det. Det har påbörjats ett arbete med förnyelse av förläggningsverksamheten. Det kommer förslag till riksdagen under året. Vi har satt i gång ett ar bete för att stävja brottslig verksamhet bland ut länningar. Vi har intensifierat arbetet mot främ lingsfientlighet. Jag välkomnar att Maud Björnemalm tyckte att det var bra att flyktingkvoten kommer att kunna användas på ett flexiblare sätt. Jag vill i detta sam manhang också undanröja ett missförstånd. Maud Björnemalm sade här, och jag har också sett att det sägs i olika motioner, att flyktingkvo ten minskar från 2 000 ner till 1 250. Så är det inte alls. Däremot har vi när vi nu vill möjliggöra en flexiblare användning sagt, att vi dels skall ta hit människor på kvot, dels ge stöd till UNHCR till olika flyktinggrupper utanför landet. Vi har sagt att Invandrarverket skall ha en planeringsram på minst 1 250 personer. Lars Moquist refererade till en del uttalanden i regeringsförklaringen och undrade först och främst om humaniteten. Jag frågar mig om Ny de mokrati över huvud taget kan tala om humanitet när det gäller flyktingpolitiken. Från och till har vi hört att vi inte skall ta emot några flyktingar. Vi skall stänga gränserna. Ibland skall vi ta emot flyktingar enbart från öster, ibland från krigsom råden, och ibland skall vi ta emot människor som har temporära arbetstillstånd. Det växlar från dag till dag. Men det mesta går ut på att det inte skall komma hit några människor som Sverige skall ge skydd och humanitär hjälp. Jag tycker att representanter för Ny demokrati skall tala ganska tyst om humanitet i samband med flyktingpolitiken. Lars Moquist undrar också om vad regeringen har gjort för att uppnå ett delat ansvar i Europa. Som jag tidigare sade arbetar vi mycket intensivt på att få till stånd en överenskommelse mellan europeiska länder för att man skall kunna få ett gemensamt ansvarstagande. Situationen i Jugo slavien har visat på de enorma bristerna i detta av seende. Vi har sett till att fler länder stöder UNHCR:s arbete med att ge skydd och humani tär hjälp i bl.a. det forna Jugoslavien. Vi har in tensiv kontakt med EG för att försöka samordna asylpolitiken. Det frågades om minskning av kostnader för flyktinganläggningar. Det har lagts fram förslag, och det har fattats beslut om minskade dagbidrag. Dygnskostnaden går nu kraftigt ner, och det kom mer ytterligare förslag i samband med förändring av förläggningsverksamheten. Sedan sade Lars Moquist att de som hittills har kommit hit via de baltiska länderna inte är några flyktingar och att de inte har några flyktingskäl. Hur vet Lars Moquist det utan att man har gjort en individuell prövning? Shiamuslimer från Irak, har de inte flyktingskäl att komma hit?

Herr talman! Jag tycker att det är bra med de insatser som görs i närområdet när det gäller de våldtagna kvinnorna. Men min fråga till Birgit Friggebo var om regeringen är beredd att med verka till att de muslimska kvinnor som vill komma till Sverige skall få en fristad här. När det sedan gäller flyktingkvoten lägger rege ringen fram ett förslag till riksdagen om hur stor flyktingkvoten skall vara. I budgeten finns siffran 1 250 nämnd. Man kan då inte tolka detta på an nat sätt än att siffran är 1 250, dvs. att man har minskat flyktingkvoten från 2 000 till 1 250. Jag vill ställa en fråga till Birgit Friggebo. Vi har i kvällstidningarna den senaste tiden läst om att polisen är i färd med att undersöka om det lig ger någonting i påståendet att flyktingbarn har ut satts för sexuellt våld och sedan dödats. Det är möjligt att detta enbart är sensationsskriverier. Men i den rapport som socialförsäkringsutskottet fick av Rikspolisstyrelsen vid halvårsskiftet 1992 fanns det 439 barn som var rapporterade som för svunna. Enligt polisen visste ingen var de var eller vad som hade hänt dem. Detta fann utskottet så oroande att man gjorde ett tillkännagivande som innebar att regeringen borde ge Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter undersöka var dessa barn fanns och hur deras si tuation var. Min fråga är: Har regeringen gett So cialstyrelsen det uppdraget?
Herr talman! Maud Björnemalm frågar om de våldtagna kvinnorna skulle kunna få en fristad här i Sverige om de vill det. De personer som nu kom mer från Bosnien får ju de facto ett temporärt skydd här i Sverige i och med att det inte fattas några beslut om återsändande. Om det kommer kvinnor har de i den meningen också denna möj lighet. Det är Invandrarverket och Utlänningsnämn den som fattar de olika besluten. Men det är ingen hemlighet att det tidigare från och till har varit så, att våldtagna kvinnor kan ha fått uppehållstill stånd på grund av humanitära skäl. Det är natur ligtvis en individuell prövning som skall göras. Jag vet inte om vi skall diskutera flyktingkvoten mer. Maud Björnemaln ställde upp på principen om att om vi samlar ihop alla pengar som i dag avsätts för flyktingkvoten kan vi också använda dessa pengar mer flexibelt. För att det skall kunna vara flexibelt kan man inte stipulera att alla peng arna skall användas till att ta hit kvotflyktingar till Sverige. Det måste ju finnas en fri ram för In vandrarverket att föra en diskussion med UNHCR om denna flexiblare användning. Men för att vi ändå skall garantera att det också i framtiden kommer att tas ut kvotflyktingar, har det givits riktlinjer i budgetpropositionen om att man bör ha en planeringsram på minst 1 250 kvot flyktingar hit till Sverige. När det gäller uppdraget till Socialstyrelsen, känner jag inte till att det har getts något sådant uppdrag ännu.
Herr talman! Jag måste ställa en fråga så att jag får detta klart för mig. Det kan ju vara bra när vi skall behandla detta i utskottet senare. Birgit Friggebo menar alltså att flyktingkvoten är 1 250 personer. Sedan skall det vara extramedel och ex traresurser för de flexibla insatser som behöver göras i närområdena. Har jag uppfattat det rätt så, Birgit Friggebo?
Herr talman! Det är helt rätt uppfattat. I den nya rubriken för kvotflyktingar i budgeten finns det mer pengar än vad det kostar att ta hit 1 250
Herr talman! Kulturministern tog upp frågan om att vi i Ny demokrati inte borde höja rösten så mycket när det gäller humanitet. Jag tycker att man gott kan säga det som jag sade i det här sam manhanget, nämligen att det inte är humant att sätta människor i flyktingläger under flera års tid och invagga tiotusentals människor i tron att de skall kunna få asyl i Sverige. Signalpolitiken har varit sådan att många av dem som kommer hit till Sverige tror att de kom mer att få stanna för gott, trots att vi vet att det är väldigt många som sedan kommer att utvisas. Kulturministern säger också att Ny demokrati i stort sett vill sätta stopp för all invandring och allt flyktingmottagande, men så är det inte. Det är dock helt klart att vi vill begränsa flyktingmotta gandet i förhållande till vad regeringen nu tillåter. Vi vill nämligen acceptera konventionsflyktingar, dvs. de som uppfyller kraven enligt Genèvekon ventionen från 1951. Vi vill också acceptera viss anhöriginvandring. Men då vill vi att man skall ha en strikt tillämpning och bara acceptera make, maka och deras minderåriga barn. När det gäller smugglare och dem som kommer till Sverige illegalt, har vi kanske en annan defini tion på vad som är flyktingskäl. Kulturministern säger att vi inte anser att de har några flyktings käl. Det är riktigt. Men det är också riktigt att de har vissa skäl att fly från den tillvaro de befinner sig i. Jag sade också i mitt anförande att de naturligt vis har vad man kallar humanitära skäl och de har ekonomiska skäl. Detta är fattiga människor. Det är människor som saknar arbete och mycket an nat. Vi anser att dessa människor inte skall komma in i Sverige om de inte uppfyller de krav som finns enligt FN:s Genèvekonvention från Man kan se att de inte uppfyller dessa krav av att de kommer från områden där det i dagsläget finns FN-närvaro. Därför är det inga konstigheter att återförvisa dessa människor antingen till tran sitlandet eller till det land som de kommer ifrån. Är det så att transitlandet, t.ex. Ryssland eller i Baltikum, inte har resurser för att kunna hantera situationen, får vi stödja det med olika åtgärder för att se till att det kan klara gränsskydd och mycket annat.
Herr talman! Det finns inte någon ansvarig i re geringen som har sänt andra signaler till omvärl den än att det är människor i behov av skydd som kommer att få stanna här i Sverige. Däremot äg nar ni er i Ny demokrati ganska mycket åt att sända dessa signaler runt världen, eftersom ni hela tiden talar om att människor tas emot här som ekonomiska flyktingar. De skulle alltså inte ha flyktingskäl utan får stanna på bara humani tära skäl. Jag kan medge att det under en viss period, när många tilläts att stanna bara för att de hade väntat länge här, gavs en felaktig signal. Om man lycka des hålla sig kvar tillräckligt länge fick man stanna. Regeringen har numera upphävt de reg lerna. Hela asylprövningen går ut på att ge till stånd till de människor som har behov av skydd. Sedan säger Lars Moquist att nu skall bara flyk tingar enligt Genèvekonventionen få komma hit. Vad vill Lars Moquist göra i dag med de männi skor som kommer från Jugoslavien? Skall vi kasta ut dem omedelbart eller skall vi det inte? De om fattas i regel inte av Genèvekonventionens be stämmelser. Sedan undrar jag dessutom hur Lars Moquist så enkelt kan säga, utan att den individuella pröv ningen har skett, att alla de som kom smugglade över Östersjön inte har flyktingskäl. Hur vet Lars Moquist det? Många av dem som kom är shiamus limer från Irak. Skulle Lars Moquist vilja beskriva för mig hur shiamuslimerna från Irak, framför allt de som deltog i upproret mot Saddam Hussein ef ter Gulfkriget, behandlas i Irak? Vi skall försöka stoppa smugglarna som utnytt jar människor på olika sätt. Det är en sak. Men att människor har råkat komma med smugglare behöver inte innebära att de inte också är flyk tingar.
Herr talman! När det gäller frågan om vad detta är för slags flyktingar, är det helt klart att de flesta som har kommit till Sverige under senare år är ekonomiska flyktingar. De har bara humanitära skäl. Vi behöver bara titta på den statistik och de siff ror som finns i regeringens egen skrivelse. Där ser vi att de som är konventionsflyktingar eller kvot flyktingar är en mycket liten andel. Detsamma gäller för den andel som är vad man kallar för nära anknytningsfall. Det stora flertalet är ekono miska flyktingar. Det är de som har humanitära skäl. Det är självfallet synd om dessa människor, men det har aldrig varit meningen med svensk flyktingpolitik att Sverige skall ta emot dessa grupper. Sedan frågar kulturministern vad vi skall göra med alla människor som kommer från Bosnien Hercegovina, dvs. de som vi är överens om inte har flyktingskäl enligt FN:s Genèvekonvention från 1951. De skall tillbaka till sitt närområde. Genom FN:s och UNHCR:s försorg måste man se till att man ordnar med läger eller annat i deras närområde. Jag kan bara referera till vad Alf Samuelsson, Alf Svenssons närmaste man, har redovisat i ett sammanhang inför utrikesutskottet, nämligen att man hjälper elva gånger fler människor om hjäl pen kommer till deras närområde, i stället för att de kommer hit. Vi kan alltså hjälpa många fler människor om vi genom en aktiv politik ser till att de inte kommer till Sverige och att de får en sådan information att de inser att alla kommer att skickas tillbaka. Nu tror många av dem genom kontakter med anhöriga i Sverige att de kommer att få stanna här för gott. Om regeringen förde en signalpolitik som sade att de inte kommer att få stanna här för gott, skulle dessa människor inte komma till Sverige. Om vi anser att vi har råd att satsa de pengar som det kostar att ha flyktingar i Sverige, skulle vi kunna hjälpa många fler om hjälpen sändes till människorna i deras närområde. Med den ekonomiska politik och de finanser som Sverige har för närvarande har vi helt enkelt inte råd med detta. Räntan på statsskulden kostar 160 000 kronor i minuten. Vi har ett budgetunder skott på en halv miljard per dygn. Jag inser mycket väl att vi inte löser de problemen genom att minska flyktingströmmarna till Sverige, men det är en del i det hela.
Herr talman! Jag kunde inte notera ett ord av medkänsla från Lars Moquists sida med de män niskor som nu terroriseras, mördas och våldtas i Bosnien-Hercegovina. I stället föreslår Lars Mo quist att vi omedelbart skall packa in dessa männi skor i bussar, bilar eller flygplan och köra dem till baka till närområdet. I mitt inledningsanförande pekade jag på den utomordentligt viktiga uppgift som UNHCR och frivilligorganisationerna har och vilken enorm be tydelse det har haft med de satsningar som gjorts för att möjliggöra för människor att stanna i när området. Där finns tre miljoner flyktingar som försörjs dels av privatpersoner runt om i olika län der, dels via det internationella samfundet. Det har varit en viktig uppgift för Sverige att se till att också andra länder ställer upp och finansie rar detta. Det var en del av bakgrunden till Genè vekonferensen i somras, som ju gjorde att UNHCR fick alla sina appeller tillgodosedda. Men det är något annat att jobba aktivt för det än att vi, när människor kommer till den svenska gränsen och ber om litet medmänsklighet, ome delbart skulle förpassa dem tillbaka till krigsskå deplatserna. Lars Moquist sade att många får stanna av hu manitära skäl. Ja, det är helt riktigt att det var så tidigare. Många fick stanna just på grund av att de hade väntat här länge. De reglerna är nu avskaf fade, och jag vet inte hur många gånger jag har upplyst Ny demokrati och andra här i riksdagen om det. Tillståndsgivningen utgår ifrån det skyddsbe hov som de människor har som söker sig hit. De som behöver skydd skall få det, de skall tillåtas att stanna och ha en fristad här i Sverige.

Herr talman! Först vill jag påpeka att de bos niska kvinnor som har kommit hit har skyldighet enligt FN:s tortyrkonvention både att dokumen tera och rapportera sina skador och att behandla dem. Det finns en annan Genèvekonvention -- jag tror att den är från 1946 eller 1947 -- om skydd för människor i krig. Enligt den har vi skyldighet att agera mycket kraftfullt för att de som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser skall straffas, att den internationella tribunalen verkligen kommer till stånd och kommer till stånd snart, under på gående krig faktiskt. Jag vill också fråga ministern igen om ministern tycker att det är ett bra förhållande att Invandrar verket köper upp en parallell sjukvård och om mi nistern tror att verket har den kompetens som be hövs för att ta in offerter till vettiga priser. Sedan vill jag påpeka när det gäller Irak att inte bara shiamuslimerna utan också kurderna kom mer från områden som fortfarande kontrolleras av Saddam och inte har möjlighet att åka tillbaka. Saddams grymheter var minst lika svåra och om fattande som det som nu händer i Bosnien. Jag tycker naturligtvis inte att man behöver ha en allmän hälsovård för dem som kommer hit, inte för dem som är unga och friska och säger att de är friska. Men i fråga om barn och gamla finns det anledning att peka på de krav vi har på oss ge nom internationella konventioner. Jag ifrågasät ter om inte landstingen skulle sköta det här bättre än Invandrarverket. Jag vill höra vad ministern tycker.
Herr talman! Jag delar Berith Erikssons upp fattning att det är mycket viktigt att man nu, me dan kriget pågår, dels kartlägger och registrerar krigsförbrytelser, dels naturligtvis måste ställa dem till svars som är ansvariga för dessa, så snart det över huvud taget är möjligt. Sedan vill jag ta upp en fråga som Berith Eriks son tog med i sitt inledningsanförande, nämligen det som har stått i tidningarna under de senaste dagarna, att en del personer som inte själva vill skaffa pass och återvända till sina hemländer skulle flyttas från flyktingförläggningar och också gå miste om dagbidraget. Det är riktigt att det finns några enstaka sådana fall. Detta förfarande har dock icke beordrats av Invandrarverket, vil ket också har stått i tidningarna. Jag måste säga att jag är mycket tveksam till den åtgärden, som har vidtagits i en speciell re gion inom Invandrarverket. Så till hälso och sjukvården. Det kommer att bli förändringar där. Bl.a. kommer hälsounder sökningarna att minska, i den meningen att inte alla skall behöva genomgå fullständiga hälsoun dersökningar, utan dessa bör ske med hänsyn till varifrån personerna kommer. Det bör också göras en individuell bedömning av behovet av hälsoun dersökningar. Det här har varit en mycket kostsam verksam het, och den medicinska kunskapen anser att vär det av de totala hälsoundersökningarna har varit ganska litet. Slutligen vill jag säga att vi håller på att under söka över huvud taget hur sjukvården bedrivs inom förläggningsverksamheten. Min uppfattning är att den nog skulle kunna skötas på ett rationel lare sätt än vad som sker i dag.
Herr talman! Jag är glad att höra ministern säga att hon inte tycker att Invandrarverkets agerande är särskilt lyckat i de fall som har beskrivits i tid ningarna. Det är bara trist att det faktiskt har gått ut en skrivelse till regionerna om att så skall man gå till väga. Upphandlingen är kostsam, säger ministern. Ja visst, och då frågar man sig ju varför. Jag vill också veta om man vid genomgången kommer att gå igenom hur upphandlingskontrakten ser ut och vad de har kostat. Jag erinrar mig ett fall för ett år sedan, där en sjuksköterska var misshaglig för en förläggnings chef, därför att hon gick hem till barnen som var sjuka. Det fick man enligt den förläggningschefen inte göra. Hon blev uppsagd, inte av förläggnings chefen, för det kunde inte han göra, men förlägg ningschefen hotade sjukvårdsgivaren med att säga upp kontraktet, om inte sköterskan sades upp. Det här stod det om i många tidningar. Jag var där uppe ett par gånger och fick helt klart för mig att det rörde sig om så pass attraktiva pengar att man var beredd att även säga upp sjuksköterskan. Hon blev väl behandlad på det sättet att hon fick avgångsvederlag, och hon fick alla papper hon kunde behöva för att få ett nytt arbete. Men detta är bara ett av fallen, så jag hoppas verkligen att man synar sjukvårdsupphandlingarna på samma sätt som man har gjort i fråga om förlägg ningsupphandlingar.

Herr talman! Flykting och invandrarfrågor har verkligen kommit i fokus den senaste tiden. Den fasansfulla konflikten i det forna Jugoslavien plå gar människorna och sätter hela världssamfundet på prov. För oss i Sverige är det en självklarhet att på bästa sätt bidra till att mildra följderna för alla dem som fått fly från sina hus och hem därnere. Många har utsatts för övergrepp av grymmaste slag. Insatser för dessa människor måste priorite ras, och så sker också, i Sverige och på plats. Men utifrån en mer generell synpunkt måste man ändå konstatera att vår flykting och invand ringspolitik misslyckats på väsentliga punkter, och därför är en omprövning nödvändig. Regeringen har, tycks det, insett detta och till satt flera utredningar som syftar till att uppdatera lagstiftningen och också ompröva inriktningen. Verkligheten fordrar detta. I vad består då misslyckandet? Låt mig få börja med den humanitära aspekten. Sverige har skaffat sig en profil -- rätt eller fel -- som ett land med en generös flyktinglagstiftning. Därför söker sig många hit. De flesta blir dock grymt besvikna. Efter lång handläggning med re gelmässiga överklaganden blir de sökande i flerta let fall avvisade. Ord och handling hänger inte ihop, låt vara att en viss uppstramning skett den senaste tiden. Signalerna, parat med den grymma verklighe ten, blir en sorts falsk humanitet. Till detta kom mer att många ändå fått stanna på grunder som inte klart kan definieras, vilket för allmänheten är svårförklarigt. Integrationen av invandrare har också till stor del misslyckats, särskilt för dem som kommit un der senare år. Kunskaperna i svenska är bristfäl liga hos alltför många även flera år efter ankoms ten hit. Arbetsmarknaden är för flertalet mesta dels milt sagt begränsad liksom det aktiva delta gandet i samhällslivet. Invandrarnas integration fungerar inte som tänkt, och detta har också riksdagens revisorer påpekat. Många riskerar att förvisas till att bli andra klassens medborgare och klienter i det so ciala trygghetssystemet. Detta oroar allmänhe ten. Kostnaderna för den rådande politiken är ett annat mycket stort problem. Förläggningskostna derna har kommit att bli enorma. Skulle alla asyl sökande bo på en plats, skulle vi behöva ta i an språk en hel stad av Sundsvalls storlek. Till detta kommer kommunala kostnader i form av bostä der, socialbidrag m.m. Vi har knappast någon kontroll på kostnaderna. Vi vet inte om pengarna används effektivt. Allmänheten är minst sagt upp rörd. Slutligen, herr talman, är dagens politik inte fullt ut förankrad hos folkflertalet. De allra flesta svenskar har i grunden en förståelse för flykting ars skyddsbehov och är villiga till en generös och mänsklig hållning. Men dagens politik begriper man inte. Och den är nästan omöjlig att förklara. Därför, herr talman, måste nu en ny inriktning läggas fast. Regeringen har aviserat en stor utred ning om översyn av invandrarpolitiken samt in vandrings och flyktingpolitiken. Jag är utsedd av mitt parti att ingå i den. Från moderat sida vill vi kort redovisa några av många angelägna förslag som vi ämnar driva i utredningen. Vi vill ha en stramare lagstiftning vad beträffar rätten till asyl och uppehållstillstånd. De facto-be greppet bör tas bort. Utrymme för en generös till lämpning bör finnas när detta är väsentligt och nödvändigt, beroende av händelser i vår omvärld. Vi vill ha en lagstiftning för massflyktssituatio ner och en prövning om det går att införa bestäm melser om tillfälliga uppehållstillstånd. Sättet att hantera eventuella stora flyktingströmmar kan sannolikt få stor betydelse när det gäller riskbe dömningar av investeringar i vårt land. Vi vill vidare snäva in anhörigbegreppet och även här anpassa bestämmelserna till dem som är på väg att utformas i EG. Vi vill ta emot fler s.k. kvotflyktingar. UNHCR har flyktingläger på många håll och vill i första hand repatriera, men det kommer ändå alltid att finnas behov av att placera flyktingar i tredje land, exempelvis vårt. Vi vill också utöka kvoten för handikappade och tortyrskadade flyktingar, vilka finns i Vi vill att person som saknar dokument vid in resa i Sverige skall avvisas, om denne inte kan uppge godtagbara skäl till varför dokument sak nas. Vidare vill vi att man överväger att återinföra utresekontrollen. Vi vill också se över förläggningsverksamheten och pröva möjligheterna att dela Invandrarverket i en mottagandedel och en immigrationsdel. Vi vill öka frivilligorganisationernas roll i flyk tingarbetet, inte minst när det gäller hemspråks undervisningen. Inledningsvis, herr talman, nämde jag om den viktiga roll som Sverige har när det gäller flykting insatser. Dessa bör i första hand ske inom närom rådet, såsom nu sker i t.ex. Kroatien. Detta har flera fördelar. Vi når flera, och därför får sådana insatser ett mycket större genomslag även ur hu manitär synpunkt. Vi behöver en stramare och mer begriplig flyk tingoch invandrarpolitik utan att vi går ifrån den generösa och humanitära grundsyn som alltid bör prägla Sveriges politik på detta område.

Herr talman! Jag vill fråga Gustaf von Essen vad han menar: Skall de som kommer hit ha rätt att få sin sak prövad, eller skall de omedelbart av visas vid gränsen? Om kommunerna får ta ansvar för förlägg ningsverksamhet, kommer vi ifrån hela den nuva rande osäkerheten, insynen blir större och möjlig heterna finns att använda frivilligorganisationer och andra resurser som man har i kommunerna. Överensstämmer detta med de linjer som Gustaf von Essen drar upp? Lagstiftningen utgår i dag från flyktingkonventio nen. Vi har tidigare i dag hört hur Lars Moquist tydligen blandar ihop kvotflyktingar och flyk tingar enligt flyktingkonvention. Det är inte samma sak. Skall det även i fortsättningen kunna komma hit människor som blir bedömda efter flyktingkonventionen, utan att de är kvotflyk tingar?

Herr talman! Alla som kommer till vår gräns skall givetvis få sin sak prövad, även om man har en stramare lagstiftning när det gäller vilka krite rier som skall föreligga i de fall där ansökan sker om uppehållstillstånd och sådant skall beviljas. Det är svårt att förklara de facto-begreppets in nebörd. Vi vill ha en Genèvekonventiondefini tion med en generös tillämpning, framför allt i fall där det föreligger speciella omständigheter i det land varifrån flyktingarna kommer. Vi kan se så dana exempel just nu i form av de kurder som kommer hit och givetvis också människor från det forna Jugoslavien. Men det är också fråga om något annat. Vi har i dag, herr talman, 50 000 kosovoalbaner vilka kommit hit men för vilka skyddsbehov knappast föreligger. De avvisas också regelmässigt när de ras fall har prövats. Det gäller att ha signaler som fungerar. Man skall i stort sett veta vilka kriterier som gäller och även i god tid innan man försöker ta sig hit kunna ha kännedom om vad som skall hända när man kommer hit. När det gäller integrationsprocessen i nästa led är det väl inte omöjligt att kommunerna och frivil ligorganisationerna kan få spela en större roll. Dagens system är tydligen inte adekvat, eftersom så många inte får den integration som de förtjä nar. Vi vill inte ha några andra klassens medbor gare.
Herr talman! Som jag uppfattar det är det för hållandet att dessa personer får sin sak prövad som skapar köer och väntetider. Om man inte omedelbart skall avvisa dem vid gränsen blir det köer och väntetider när det kommer många män niskor. Jag anser att det är vi som skall reagera på sig naler. Sverige och alla andra europeiska länder har fått signaler om vad som är på väg att hända exempelvis i Jugoslavien. Nu skickar Sverige FN soldater till Makedonien, och det är jättebra. Det skulle vi göra också till Kosovo. Då kunde jag hålla med om att vi utan vidare kunde skicka till baka kosovoalbanerna. Men det handlar ju inte bara om att vi skall sitta här och ge signaler ut till världen, utan vi måste faktiskt själva vara lyhörda för signaler och vara beredda att vidta åtgärder innan det händer kata strofer. Annars blir det ungefär samma resone mang som Ny demokrati står för -- att människor som kommer hit gör det därför att de tycker att Sverige är ett jättebra land, och de är lycksökare allihop. Människor lämnar inte sina hemländer utan vi dare. En del av de kurder som nu kommer hit har varit på flykt sedan 1976, när Saddam började att bränna byar, använda kemiska vapen och fördriva folk. De har varit inne i Iran och väntat på att man från västvärlden skulle hjälpa till med att bygga upp deras byar, så att de kan flytta tillbaka. De signaler som vi nu får är inte att det kommer att fortsätta att byggas upp en demokrati i det ira kiska Kurdistan. Världen är inte längre intresse rad av att skydda kurderna där. De signalerna bör vi reagera på och arbeta för att det blir en sådan situation att de kan åka tillbaka.
Herr talman! Våra regler bör givetvis harmoni seras med de regler som EG är på väg att skaffa sig, så att vi får en sammanhållen politik i Väst europa på detta område. Handlar vi annorlunda än våra kolleger i Västeuropa i övrigt, kommer naturligtvis människor att komma just hit. Vi måste analysera varför människor i så stor utsträckning har kommit just till Sverige. Anled ningen härtill är att vi har haft en, kanske välför tjänt, profil av att vara generösa och humanitärt intresserade av att skydda flyktingar. Det tycker jag i och för sig är utomordentligt bra, och det bör man fortsätta med, men insatserna bör i första hand vara preventiva, i närområdena och omfatta direkt hjälp till dem som har flytt inom närområ dena. Det gäller både att förebygga och att göra något för de människor som är nere på platsen. Det är där som vi skall göra stora insatser. Det totala engagemanget för flyktingarbetet skall inte på något sätt minska, tvärtom. Det kan behöva ökas, men det skall ske på ett annat sätt, som jag tror att svenska folket kommer att vara mycket mera förstående inför och engagerat i. Det är där som vi i dag har problem med tydlighe ten. Jag tycker mig märka att regeringen mer och mer styr in på just den inriktning som jag har re dogjort för här.

Herr talman! Sverige har sedan urminnes tider varit ett land dit människor invandrat, som ar betskraft eller som flyktingar. Under andra världskriget tog vi emot flyktingar, främst från våra grannländer. I dag har vi en flyktingström från länder betydligt längre bort, men människors lidanden är desamma eller kanske värre än tidi gare. Många länder med avsevärt lägre levnads standard än Sverige får ta emot en mycket större andel flyktingar än vad vi gör. Sverige skall ha en generös flyktingpolitik. An svaret för medmänniskors mänskliga rättigheter, innefattande rätten till liv, personlig säkerhet och trygghet, är en grundsten i den kristdemokratiska politiken. Människans värde, oavsett ras och livsåskåd ning, liksom solidariteten och ansvaret inom den internationella gemenskapen skall vara utgångs punkter i invandrings-, flykting och invandrarpo litik. Det får inte vara så, eller bli så, att vi ger flyk tingar ett annat värde. Vi har flyktingar som kanske har lurats att ta sig till Sverige. Nu försöker de ta sig över Östersjön från Baltikum i dåliga båtar, uppenbarligen med hjälp av skrupelfria personer, som inte drar sig för att tjäna grova pengar på människors nödläge. Hur skall vi bäst kunna hjälpa dessa männi skor -- de som har kommit hit och de som ännu inte har tagit sig över havet? Vi kan inte blunda för dem. Deras nöd är lika stor, även om vi inte skulle vilja se den. En viktig insats är att hjälpa aktuella länder att komma åt aktörerna. Sverige kan inte lova att ta emot alla som av olika skäl vill söka sig hit. Det mest humana torde vara att ge hjälp på plats, så att människor kan stanna i hemlandet eller dess närområde och få möjligheter att bli kvar i sin egen miljö, kultur och tradition. Därför skall ekonomiskt, materiellt och perso nellt stöd ges till presumtiva flyktingar i deras hemländer och till flyktingar i grannland och första asylland. För dem som kommer hit skall resurserna vara tillräckliga för mottagande och utredning, så att korta handläggningstider, rättssäkerhet och effek tiv hantering kan tryggas. Asylsökande bör erbjudas möjlighet att i största möjliga utsträckning bo integrerade i det svenska samhället. Det är viktigt att de asylsökandes vilja och för måga att försörja sig uppmuntras. Fantasi och kreativitet måste mobiliseras för att hjälpa både dem som väntar på uppehållstillstånd och dem som fått det att få struktur på sin tillvaro. Jag anser att någon form av meningsfylld mot prestation för de pengar de får skulle vara till stor hjälp. Det finns invandrare här som inte har ar bete och som aldrig haft arbete sedan de kom hit. De behöver inte passa tider. Deras barn växer upp utan att ha sett sina föräldrar ha ett arbete. Därför har de heller inte i någon större utsträckning blivit integrerade i samhället. Den unga generationen lär sig aldrig att passa tider i skolan, och de blir utslagna på ett tidigt stadium. Det är viktigt att kommuner, frivilligorganisa tioner och enskilda på olika sätt ger stöd för att underlätta flyktingars första tid i Sverige. Upprät tande av servicecentraler som sköts av bl.a. frivil ligorganisationer är ett viktigt alternativ. Dessa bör vara basen för stödjande och kontaktska pande verksamhet. Språkundervisning och annan utbildning kunde ske där. Herr talman! I dessa tider med stor arbetslöshet bland invandrare är det viktigt att ge dem stimu lans och stöd att ta fram egna färdigheter och söka göra något kreativt av dessa. Så t.ex. kan invand rarkvinnor samlas ett par gånger i veckan och lära sig sy kläder. På lördagarna kan man ha ''öppen verkstad'', där invandrare och svenskar syr eller lagar kläder. Sådana träffpunkter finns på sina håll, och det är viktigt att det skapas så många som möjligt. Det ger utmärkta möjligheter för in vandrare och svenskar att lära känna varandra. Det underlättar invandrarnas integrering, och det ger också en nödvändig språkträning.

Herr talman! Den senaste tiden har flera båtar med en massa barn och vuxna kommit till Sverige för att söka asyl. Det har vi hört i flera av inläggen i den här debatten. Detta har vållat en mängd olika känslor. Många upprörs över det sätt på vil ket de har tagit sig hit. En maffia i Ryssland och Baltikum har satt i system att tjäna grova pengar på att smuggla flyktingar. De utsätter dem dess utom för direkt livsfara genom att båtarna varit överlastade och inte lämpade för att frakta männi skor. Nu höjs röster även här i kammaren för att vi skall sätta åt smugglarna -- höja straffen, beslagta båtarna, m.m. Man säger att vi skall sätta stopp för smugglarna. Men om det inte finns personer som är villiga att smuggla ut människor från länder där de är förföljda och hjälpa dem att komma in i länder som åtagit sig att ta emot politiskt förföljda per soner -- hur skall de då kunna fly? Om man accep terar att människor skall kunna fly, måste man också acceptera att det förekommer smuggling. Man bör emellertid i möjligaste mån skilja på de sätt som smugglarna agerar på. Om de försö ker lura människor att fly under falska förespeg lingar, dvs. om de inbillar människor som inte har skyddsbehov utan som vill fly av ekonomiska skäl att de kan få arbete och bostad i Sverige -- då är det enligt min mening en annan sak. Så var fallet i Makedonien innan svenska representanter reste ner och informerade om att det var osanning som spreds. Det hejdade ekonomiska flyktingar från att ta sig till Sverige. Samtidigt är det så att de som sprider informa tion, t.ex. vissa partier och vissa grupper som är emot flyktingar, om att flyktingar i Sverige får det så bra -- att de går före i bostadskön och allt möj ligt annat -- bidrar till att få människor att söka sig hit i tron att det förhåller sig på det viset. Därför är det viktigt att man försöker möta denna desin formation och i stället ge riktig information, så att människor inte blir lurade. Såvitt jag förstår kommer en del av de personer som senast anlänt till Sverige via Baltikum från irakiska Kurdistan. Det är mycket beklagligt. Det är ju den del av Kurdistan där kurderna själva har kontrollen. De lyckades frigöra stora områden, och genom FN-alliansens försorg har de kunnat upprätthålla en självständighet. I maj förra året hade de demo kratiska val. Jag var själv där som valobservatör och kunde konstatera att det hela gick mycket de mokratiskt till väga. Det finns ingen politisk förföljelse i irakiska Kurdistan. Däremot finns det stora ekonomiska problem. FN har beslutat om ekonomiska sank tioner mot Irak, och det drabbar även den kur diska delen. Dessutom bojkottar den irakiska re gimen kurderna. De utsätts alltså för en dubbel bojkott. Det bistånd som FN skickar till kurderna måste gå via Bagdad, något som också är ett pro blem och förhindrar en ekonomisk utveckling i området. Den politiska ledningen -- en koalition av flera politiska partier -- vill att de som före självständig heten flydde från området skall komma tillbaka och bygga upp de byar som Saddam har raserat. Det är också en fråga om säkerhetspolitik. Sve rige bidrar i liten skala genom att bygga upp byar genom Qandilprojektet som Svenska kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter administre rar. Det är därför mycket tragiskt att människor lu ras att av ekonomiska skäl ge sig av. Många av dem som gett sig av är välutbildade och skulle be hövas i området. Men samtidigt får man inte blunda för att det hela tiden finns ett hot om att Saddam Hussein kan återerövra området om FN-trupperna lämnar det irakiska Kurdistan. Grannarna Syrien, Tur kiet och Iran har nyligen uttalat sin oro för att kur derna i Irak skall bygga upp ett självständigt och demokratiskt samhälle. De är rädda för vad det kan komma att innebära för kurderna i de egna länderna. Med detta exempel har jag velat belysa att det är väldigt viktigt vad det internationella samhället gör och vad man bestämmer sig för t.ex. när det gäller det irakiska Kurdistan. Vill man att det där skall utvecklas en demokrati måste man också hjälpa till. Det är inte bara en fråga huruvida man skall skärpa straffet för människosmuggling, utan man måste också undanröja orsakerna till att människor flyr. Detta var bara ett exempel. Det finns också andra orsaker till att människor flyr och till att det uppstår krig. Därför tycker jag att det är mycket olyckligt att den svenska riksdagen har beslutat om en mer liberal vapenexport. Vapnen i sig gör att det uppstår konflikter. Vi kan se det i Jugosla vien, dit Sverige har exporterat mängder av va pen, som används mot det egna folket. Ett annat exempel är Somalia, där både öst och väst har för sett diktatorer med vapen. Detsamma gäller Irak. Vi ser vad det får för ef fekt. Därför är det viktigt att man begränsar vapen exporten och att den kontrolleras. Sedan fyller biståndet också en viktig funktion när det gäller att försöka utjämna resursernas för delning över världen, så att fattiga länder skall kunna bygga upp en egen ekonomi. Därför bekla gar jag även att vi har dragit ned på biståndet.
Herr talman! Ingela Mårtensson i Folkpartiet uppmanar faktiskt här till olagligheter, att man skall acceptera lagbrytare. Jag tycker det är häp nadsväckande att Ingela Mårtensson menar att det skall finnas en ventil som gör att man skall kunna ta sig in i asylprövningssystemet olagligt. Jag vet att sådana tankar finns när det gäller fängelser, där en och annan anser att man måste kunna ha chansen att fly för att det inte skall ske något allvarligt våld i fängelserna, t.ex. att man tar gisslan. Men att acceptera det beträffande människosmuggling tycker jag är någonting helt annat.
Herr talman! Man kan inte bortse ifrån att det måste få förekomma smuggling av människor om de som är politiskt förföljda skall ha möjligheten att fly. Det har ju varit tillfällen -- om man tittar till baka i historien -- där även svenskar gjort bragder t.ex. för att hjälpa förföljda judar att fly undan förföljelse. Därför menar jag att man inte ensidigt kan säga att vi skall skärpa straffen, vi skall komma åt smuggling, vi skall inte tillåta någon smuggling, utan sätta stopp för den. Ibland kan det faktiskt vara nödvändigt med smuggling. Men jag vill inte uppmana till det eller till att man hänsynslöst utnyttjar människors situation till att klå dem på alla pengar de har. Det är inte det jag menar. Jag menar att man också måste ha en mera nyanserad syn på detta än att bara säga att vi skall skärpa straffen.

Herr talman! Våra problem här i Sverige är trots allt begränsade i jämförelse med vad som händer ute i världen. Det har aldrig förekommit så många flyktingar i världen som nu, det läste jag i regeringens skri velse till riksdagen. Det är en riktig iakttagelse. Det rör sig om närmare 40 miljoner om vi räknar in också internflyktingarna i de olika länderna. I Jugoslavien har antalet flyktingar ökat drama tiskt. Om man räknar in också de hemlösa är det mer än tre miljoner. Situationen och bakgrunden är alltså ytterligt oroväckande. Samtidigt tvingas man konstatera att en rad länder i Västeuropa i ökad utsträckning inför viseringar som en utväg för att hindra flyk tingar att komma till andra länder. Därigenom har vi fått en väldig koncentration av flyktingar i det forna Jugoslaviens gränsområden. Sverige och Danmark har infört mera begrän sade viseringar än vad exempelvis andra länder tillhörande EG har gjort. Vi har infört viserings tvång för Makedonien, Serbien och Montenegro. Jag har det intrycket att det är väldigt få som kom mer från dessa länder. Jag erinrar mig att Birgit Friggebo i en tidigare debatt här sade att man skulle på annat sätt underlätta för de verkliga flyktingarna att komma till Sverige. Kan Birgit Friggebo redovisa att den politik man har på den punkten har varit framgångsrik? Vi har hört flera inlägg här, framför allt från Lars Moquist och Gustaf von Essen. Ni ligger väl digt nära varandra när det gäller att införa en mycket restriktiv politik. Jag tycker att Gustaf von Essen går nästan längre än Ny demokratis motion här i dag.

Ett generellt avvisande av alla som är doku mentlösa -- enligt anvisningarna från UNHCR -- är en helt orimlig politik. Vi vet ju alla att väldigt många inte kan få dokument. Samtidigt finns na turligtvis de som missbrukar detta. Jag tycker det är viktigt att få ett yttrande från Birgit Friggebo på den punkten. Jag lyssnade naturligtvis med intresse på vad Birgit Friggebo sade om flyktingkvoten. När man läser noga i propositionen ser man att det är ett minimum, och sedan har Birgit Friggebo förklarat hur det skulle kunna kompenseras. Men samtidigt är reseanslaget minskat med hänsyn till detta. Man undrar om Invandrarverket har fått de rätta signalerna. De borde ju satsa mera för det här. Jag utgår ifrån att de kommer att göra detta, med den flexibilitet som Birgit Friggebo har nämnt här. Detta är en väldigt viktig fråga med hänsyn till tortyroffren, de våldtagna kvinnorna, de som va rit i koncentrationsläger. Det blir nu en ökad an strängning på flyktingkvoten om inte andra män niskor från andra delar av världen än det forna Ju goslavien skall bli missgynnade. Låt mig också ställa en fråga till Birgit Frig gebo. Vi har flera tusen människor som lever un derjordiskt. Det har talats här om 479 barn. Denna fråga oroar mig väldigt mycket. I Europa rådet har man tagit upp frågan. Där har man långt större problem än i Sverige. Det är knappast nå got problem som är allvarligare än när flyktingar lever underjordiskt. Det skadar hela samhället.
Herr talman! När det gäller dokumentlösheten, som Hans Göran Franck nämnde här, föreslår vi inte en generell avvisning. Vi säger att om den sö kande inte kan uppge godtagbara skäl till att do kument saknas skall en avvisning kunna ske. Ofta är det så som Hans Göran Franck själv på pekar att dokument inte kan företes därför att det inte funnits möjlighet att skaffa dem. Men ibland kunde det räcka med ett resedokument eller nå gonting sådant, som kan styrka varifrån man kommer, kanske också namn och bakgrund. Det är detta vi menar. et är ingen tvekan om att falska dokument har använts i rätt stor utsträckning. Detta kan vara ett sätt att komma åt det. Men vi är helt medvetna om att det kan finnas många godtagbara skäl till att dokument saknas, och då skall man kunna vara liberal. Om godtag bara skäl inte kan företes bör dock en avvisning kunna ske.
Herr talman! Jag tar fasta på vad Gustaf von Essen säger. Det är av betydelse att han nyanserar på detta sätt. Men jag konstaterar att han inte ger någon replik om de frågor som är ännu allvarli gare, nämligen att han endast vill ha flyktingar en ligt Genèvekonventionen. Han vill avskaffa bestämmelser om de facto-flyk tingar ochom krigsvägrare samtidigt som han all mänt sett vill ha en stramare flyktingpolitik. Det tycker jag är ännu mera långtgående, och det vore mycket oroväckande om vi skulle få en politik av det moderata slaget här i Sverige.
Herr talman! Det är riktigt att vi vill ha en stra mare lagstiftning, och vi vill försöka få bort de fac to-begreppet. Men som jag sade i mitt inlägg vill vi ha ett utrymme för en generös tillämpning av Genèvekonventionen när det är väsentligt och nödvändigt beroende på händelser i vår omvärld. Jag sade tidigare att vi nu kan se sådana händel ser i vår omvärld, inte minst när det gäller den flyktsituation som har uppstått på grund av att kurder har kommit hit. Jag tror säkert att det finns ett latent skyddsbehov. Detta gäller också flyktingar från f.d. Jugoslavien och från andra håll. Det skall således vara väsentligt och nödvän digt beroende på händelser i vår omvärld för att det skall bli fråga om en generösare tillämpning. I normalfallet skall vi ha Genèvekonventionen som grund.
Herr talman! Det här är ett ganska egendomligt sätt att resonera på. Vi har ansett att vi tillämpar Genèvekonventionen på ett generöst sätt. Att göra olika graderingar av den generösa tillämp ningen och att anse att man därigenom kommer ifrån problemen, det tycker jag inte är godtag bart. Dessutom kommer den internationella aspekten in. Skall det finnas en rad olika tillämp ningar av Genèvekonventionen? Problemen kommer att bli många om man gör på det sättet. Jag konstaterar emellertid att på de övriga punkterna vill Gustaf von Essen avskaffa begrep pet de facto-flyktingar. Man kan ju bara på statis tiken se hur viktiga de här bestämmelserna är, som jag har nämnt vid sidan om Genèvekonven tionen, förutom de regler som finns när det gäller att få stanna i Sverige om man har starka humani tära skäl.
Herr talman! Kvällen är sen, så jag skall fatta mig kort. Hans Göran Franck ställer frågan till kulturministern om man har gått över till att släppa in enbart typen ''verkliga'' flyktingar. Är det en fråga, Hans Göran Franck? Eller är det ett uttryck för att endast verkliga flyktingar, dvs. konventionsflyktingar, skall få komma till Sve rige?
Herr talman! Jag klargjorde min ståndpunkt här ganska tydligt. Det räcker helt enkelt inte med att, som det står i Nydemokraternas motion, endast Genèvekonventionsflyktingar skall få stanna i Sverige. Det är en fullkomligt orimlig ståndpunkt, som bestämt måste avvisas. Jag anser att man måste ha en vidsträcktare be stämmelse, inte minst därför att man får en rigo rös och mycket konstig rättslig apparat om man -- som Nydemokraterna vill -- bara tillämpar Genè vekonventionen. Det finns länder som har det på det sättet, och det förekommer ett ''juristeri'' i an slutning till rättsliga prövningar som leder till en väldigt segdragen process. Vi har ju de tilläggsbestämmelser som jag nämnt, just av den anledningen att man därige nom på ett enklare sätt skall kunna handlägga dessa frågor. Därmed kan man vara generös, i or dets egentliga bemärkelse.

Herr talman! Ett verkligt rättssamhälle måste präglas av att människor kan känna trygghet till liv, hälsa, integritet och personlig egendom. För att uppnå detta är det viktigt att slå vakt om det generella välfärdssystemet. All erfarenhet visar att stora sociala klyftor, hög arbetslöshet och förslummade bostadsområden föder våld och annan kriminalitet. Därför är det nödvändigt att ha en helhetssyn på kriminalpolitik. Mot denna bakgrund är kampen mot den galopperande arbetslösheten av stor betydelse för ett framgångsrikt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Visst kan det vara motiverat med skärpta lagar och hårdare straff för vissa brott. Visst kan polis och övrigt rättsväsende behöva bättre resurser. Utan ett brett brottsförebyggande arbete i vid bemärkelse uppnås dock inga varaktiga resultat när det gäller brottsutveckling. För oss socialdemokrater står det helt klart att den ekonomiska politiken och välfärdspolitiken i stort utgör den första försvarslinjen i en framgångsrik politik mot våld och brottslighet och för ett tryggare och mjukare samhälle. Herr talman! Socialdemokraterna har redovisat sin syn på kriminalpolitiken i en särskild motion under den allmänna motionstiden. Vi föreslår att det kriminalpolitiska reformarbetet inriktas mot vissa områden. Vi vill ha en satsning på ett brett brottsförebyggande arbete. Vi har föreslagit att Brottsförebyggande rådet skall få ytterligare 6 miljoner kronor till sitt förfogande för projektstöd till lokalt brottsförebyggande arbete ute i landets kommuner. Vi vill att reformarbetet skall inriktas på ett reformerat straff och påföljdssystem med ett utvecklande av alternativ till frihetsstraff. Vi vill ha en human kriminalvård med förbättrat innehåll. Beläggningen på anstalterna är nu mycket hög, och det omöjliggör ett väl utvecklat behandlingsinnehåll. Regeringen bör snarast komma med förslag till åtgärder som förbättrar situationen inom anstaltsorganisationen. Vi vill ha ett utökat stöd till brottsoffren. Vi vill ha snabbare och tydligare reaktioner gentemot unga lagöverträdare. Vi vill ha effektivare polisiära arbetsmetoder. Vi vill ha ett rättsväsende med hög rättssäkerhet, korta handläggningstider och välutbildad personal. Vi vill ha en prioritering av vålds och narkotikabrottsligheten samt den ekonomiska brottsligheten i det direkta brottsbekämpande arbetet. Herr talman! För en tid sedan anordnade vi socialdemokrater ett seminarium om den ekonomiska brottsligheten. De inlägg som då gjordes av bl.a. åklagare, poliser och fackliga företrädare klargjorde på ett skrämmande sätt hur allvarlig situationen är. Det är ingen överdrift att påstå att vi håller på att förlora kampen mot den ekonomiska brottsligheten. En person verksam inom brottsbekämpningssektorn sade på vårt seminarium att rättsväsendet har kollapsat. Riksåklagaren har kallat situationen för löjeväckande. Bedrägerierna håller på att bli en affärsidé. Omfattande skalbolagsaffärer har visat sig rymma mycket avancerad ekonomisk brottslighet. I över hälften av konkurserna under 1992 beräknas det förekomma ekonomisk kriminalitet. Vi vet alla att det i bank och finanskrisens spår upptäcks omfattande ekonomisk brottslighet inom den finansiella sektorn. Den ekonomiska brottsligheten har sammantaget en mycket stor omfattning. Det finns naturligtvis olika beräkningar. Brottsförebyggande rådet har kommit fram till att den ekonomiska kriminaliteten kan beräknas omfatta 100 miljarder kronor, och det är naturligtvis svindlande belopp. Det motsvarar statens utgifter för hela rättsväsendet, utbildningsväsendet och arbetsmarknadspolitiken sammantaget. Mot denna bakgrund tycker vi att den passivitet som regeringen visat när det gäller bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten är helt obegriplig. Herr talman! Vi socialdemokrater har i en motion om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten lagt fram ett program som omfattar 100 miljoner kronor. Om våra förslag genomförs kan kampen mot den ekonomiska brottsligheten bli betydligt mer effektiv än i dag. Vi föreslår åtgärder över ett brett fält. Polis, åklagare, skatterevisorer, kronofogdar och tull får genom våra förslag förbättrade möjligheter att bekämpa denna form av kriminalitet. Vi föreslår en rad lagstiftningsåtgärder för att ytterligare effektivisera våra möjligheter att komma åt den ekonomiska brottsligheten. Vi föreslår en annan organisation än den vi har för närvarande för att effektivisera kampen mot den här kriminaliteten. Herr talman! Jag har kort tid till mitt förfogande, men jag vill ändå beröra ett annat allvarligt problem. Det gäller den mycket bekymmersamma situationen med överbeläggning på våra fängelser och häkten. Inom den slutna anstaltsvården är beläggningen nu sådan, att det i stort sett är omöjligt att åstadkomma den önskvärda differentiering som krävs för att man skall uppnå bra behandlingsresultat. Det leder till svårigheter i arbetet med att skapa narkotikafria fängelser och att skilja förstagångsbrottslingar från de mer tungt belastade brottslingarna. Jag skulle vilja fråga justitieministern vilka åtgärder regeringen planerar för att åstadkomma en bättre situation på våra anstalter -- en situation som skulle medge ett bättre behandlingsinnehåll i verksamheten än det vi för närvarande når med överbeläggning i anstaltsorganisationen.

Herr talman! Statens uppgift är bl.a. att ge medborgarna fysisk trygghet och säkerhet. Brottsligheten ökar och blir allt grövre och våldsammare. Tyngdpunkten i kriminalpolitiken måste vara att upprätthålla lag och ordning i samhället. Rättsordningen blir meningslös, om den inte kan skydda kvinnor och barn från övergrepp och brutal död eller ge brottsoffren ett rimligt stöd. Oordningen går att bryta.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 Jag vill här i kammaren särskilt fästa uppmärksamheten på att vi har en kris som många aktade jurister anser vara mer djupgående än en ekonomisk kris, nämligen en moralisk-etisk rättvisekris. Vi måste ta tag i denna nu. Under de senaste decennierna har vi över huvud taget inte diskuterat grundläggande etiska rättviseproblem. Alla diskussioner har haft sin utgångspunkt i allmänpolitiska maktpositioner. Jag vill i justitieministerns närvaro rikta en vädjan till regeringen att ta initiativ till diskussioner om detta. Konsekvensen av vad som händer i ett land som har tappat förtroendet för rättssystemet är alldeles förödande, mycket mer förödande än en ekonomisk kris. Som justitieministern säkert känner till har det i hemlighet uppstått alternativa rättssystem, där man helt enkelt tagit lagen i egna händer, därför att man tycker att samhället inte handlar i medborgarnas intresse. Det finns en annan angelägen sak som staten och regeringen uppmärksammar för litet och där man helt enkelt tappat greppet om utvecklingen. Det är den växande narkotikaliberalismen. Narkotika strömmar uppenbart in i vårt land från många håll. Trots krisen är Sverige ju fortfarande ett land där ungdomar har förhållandevis gott om pengar. Genom att Sverige i internationell jämförelse varit lyckosamt när det gällt att hålla tillbaka narkotikan uppfattas Sverige som en marknad där det finns utrymme för nyetableringar. De strömmar man kan se kommer dels från Östeuropa, som både är transitväg och har egna droger, som t.ex. anabola steroider, dels från Afrika, dels från västvärlden. Dock räcker det inte med tillgång på narkotika för att det skall bli en epidemi. Det krävs också reklam, att drogandet uppfattas av ungdomarna som en attraktiv livsstil -- en livsstil förbunden med framgång i livet eller med ett bohemiskt, konstnärligt exklusivt utanförskap. När det gäller att få drogmissbruket att framstå som attraktivt handlar det nästan enbart om västlig påverkan. Från USA och England och delvis från en del andra EG-stater får vi en massiv drogreklam, där olika droger förknippas med framgång eller intellektuellt och konstnärligt bohemeri . Denna västvärldsreklam gör ju att narkotikaprofitörerna från andra håll i världen får avsättning för sina produkter utan att ha någon stor reklamapparat. Vid sidan om de insatser som tull och polis gör för att stoppa inflödet, varifrån det än kommer, måste man slå hårt mot den reklam för drogerna som sprids genom västliga massmedia och genom vulgärpropagande som förts i EG:s kölvatten. Det är ju inte EG:s sociala problem som vi skall ta över, utan dess kultur. Nu i arbetslöshetstider riskerar ju livsstilar som går ut på att vara utanför samhället att bli en lösning för ungdomar som inte känner att det finns en framtid för dem. Kan man inte vara bäst på att vara bäst, kan man kanske vara bäst på att vara sämst! Herr talman! Ungdomar är experter på att uppfatta varje tvetydighet i de vuxnas agerande. Och tvetydigheterna har blivit allt fler. I Stockholm finns det gott om svartklubbar som mer eller mindre är narkotikaindränkta. På dessa klubbar finns en del av nöjesvärldens etablissemang. När det sedan ges underfundigt formulerad narkotikareklam i diverse lokalradioutsändningar uppfattas lätt restriktionerna när det gäller narkotikan som ett påfund av tråkiga förbudsmakare. Ny demokrati, som är ett parti som i övrigt är emot Reglerings och förbudssverige, vill här klart markera att här skall det minsann vara förbud och regler. Jag vill få bort den maktlöshet som nu råder mot svartklubbarna och den förtäckta narkotikareklamen. En svårighet är givetvis att det är så få som öppet säljer narkotika. På t.ex. Frihetsfrontens klubb har det gjorts narkotikabeslag upprepade gånger, utan att det gått att bevisa att klubben uppmuntrar till försäljning. På Maria Ungdom har man flera gånger tagit hand om unga flickor i 15--16-årsåldern, som fått sin ecstacy hos Frihetsfrontens klubb. Jag skulle vilja att den moderata justitieministern tog initiativ till att hitta former för att polisen skall kunna stänga en klubb för gott. Anledningen till att jag riktar mig just till justitieministern är att Moderaterna under valrörelsen lade fram ett 20 punktsprogram för ett narkotikafritt samhälle, där man talade mycket om vad man skall göra åt narkotikaproblemet. Det är många med mig som undrar vart dessa ambitioner tog vägen.

Herr talman! Vi kan inte undgå att beröras av de rapporter om grova brott som vi nästan dagligen möts av i massmedia. Samtidigt konstaterar vi att det totala antalet anmälda brott ligger på en oacceptabelt hög nivå. I flera uppmärksammade fall har dessutom ifrågasatts om rättsordningens sätt att bedöma vissa gärningar står i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet. Regeringen ser med stort allvar på denna situation. Det får inte råda någon tvekan om att det allmänna har både vilja och kraft att skydda enskilda människor mot brottsliga angrepp. Brottsligheten måste bemötas med ett brett register av åtgärder. Regeringen har redan lagt fram förslag om att skärpa straffet för ett flertal brott där den nuvarande straffskalan inte kan anses vara tillräcklig för de allvarligaste fallen. Vidare har regeringen presenterat ett första förslag om avskaffande av den obligatoriska halvtidsfrigivningen. Ett ytterligare område där ett konkret förslag till lagändring lagts fram är bekämpningen av narkotikamissbruket. Det skall bli möjligt att med större kraft ingripa mot sådan befattning med narkotika som består i eget bruk. För närvarande remissbehandlas ett förslag till sänkt promillegräns och skärpning av påföljden för grovt rattfylleri. Så snart remisstiden löpt ut kommer regeringen att skyndsamt bereda frågan om ändrad lagstiftning på området. En viktig del i kriminalpolitiken består i att utforma påföljdssystemet på sådant sätt att ett utdömt straff både kan utgöra en i allmänhetens ögon rimlig reaktion på ett brott och samtidigt förmå den dömde att ändra sin livshållning, så att risken för fortsatt kriminalitet minimeras. Det finns i detta sammanhang anledning att överväga om villkorligt fängelse skall införas och hur samhällstjänst kan bli ett permanent inslag i påföljdssystemet. En annan fråga som måste övervägas är införande av elektronisk övervakning som ett element i påföljderna. Vi vet att ett kriminellt beteende ofta grundläggs i tidig ålder. Det är därför särskilt viktigt att brott som begås av ungdomar möts med fasthet. Bland de frågor som vi måste ta ställning till -- och som kommer att behandlas i ett betänkande från Ungdomsbrottskommittén senare i vår -- kan nämnas fördelningen av uppgifter mellan socialtjänsten och rättsväsendet, vilka reaktioner som kan vara lämpliga för att motverka fortsatt brottslighet hos ungdomar och om särskilda regler bör gälla för ungdomsbrottmål. Utgångspunkten här bör vara att reaktionerna kommer tidigt och är fasta och tydliga. En typ av brottslighet som berör oss alla särskilt illa är sexuella och andra övergrepp mot barn. För de allra flesta människor framstår det som motbjudande och helt främmande att låta ett barn ta del i en vuxens sexuella handlingar. Likväl vet vi att detta förekommer i inte obetydlig omfattning. Samhällets inställning till sådana övergrepp måste vara alldeles klar -- dessa kan inte under några förhållanden accepteras, och det är alltid den vuxne som bär hela ansvaret för dem. I brottsbalkens regler om sexualbrott har för inte så länge sedan genomförts ändringar för att särskilt markera allvaret i övergrepp mot barn. För närvarande sker inom Justitiedepartementet en översyn av reglerna om preskription av sexualbrott. Det finns också anledning att överväga såväl rubriceringen som straffskalan för sådana sexuella övergrepp mot barn som inte omfattas av våldtäktsparagrafen. För att straffbestämmelserna och påföljdssystemet skall kunna fylla sin funktion i kampen mot brottsligheten måste andelen uppklarade brott öka väsentligt i förhållande till i dag. Detta är framför allt en uppgift för polisen. Regeringen har redan vidtagit åtgärder för att undvika brist på utbildade polismän. Det uppsatta målet för antalet poliser kommer att vara uppnått redan efter nästa budgetår. Polisens resurser måste nu i större utsträckning inriktas på att utreda och förebygga brott. Det är viktigt att polisen i detta sammanhang blir mer synlig i samhället och därmed tydlig i sin roll att skydda allmänheten mot brott. Det är också viktigt att polisen utvecklas vad gäller metoder och organisation för att kunna hålla jämna steg med den kvalificerade brottsligheten. Ett område som kräver särskilda insatser från polisens sida är bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Jag har tidigare här i kammaren redovisat vilka åtgärder som regeringen vidtagit och avser att vidta för att förstärka de rättsvårdande myndigheternas förutsättningar i detta avseende. En bärande tanke här är att ta till vara den kompetens som finns hos skilda myndigheter och andra på ett bättre och mera rationellt sätt än för närvarande. Arbetet med att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten är emellertid inte begränsat till kriminalpolitikens område. En stor del av den ekonomiska brottslighet som utreds i dag har sin grund i tidigare förd felaktig ekonomisk politik och ett alltför högt skattetryck. Den ändrade inriktning som regeringen står för på detta område bör minska förutsättningarna för ekonomisk brottslighet av den typ som har blivit vanlig under senare år. Strävandena att bekämpa brottsligheten får dock inte ges en sådan inriktning att rättssäkerheten äventyras. I debatten har ibland gjorts gällande att man allmänt sett bör sänka de beviskrav som gäller för fällande dom i brottmål. Jag ställer mig helt avvisande till en sådan tanke. Möjligheten att låta en person undergå straff utgör samhällets yttersta maktmedel. Det utgör en fundamental princip i alla rättssamhällen att detta medel inte tillgrips i andra fall än då det med tillräcklig säkerhet kan konstateras att den misstänkte har gjort sig skyldig till det brott som han är misstänkt för. Att frånträda denna princip skulle förfela strafflagstiftningens syfte och leda till att oskyldiga skulle straffas. En bättre väg är att komma till rätta med sådana situationer där beviskraven i dag kan ge resultat som rimmar illa med det allmänna rättsmedvetandet kan vara att införa vissa nya straffbud. Jag har nyligen mottagit en rapport som tar upp vissa frågor med anledning av det s.k. Lindome-fallet. I rapporten föreslås att även underlåtenhet att ingripa mot ett grovt brott samt vissa former av efterföljande medhjälp till ett brott straffbeläggs. Jag kommer att noggrant överväga dessa förslag. Tanken att påbjuda en rimlig handlingsplikt rimmar väl med det ansvar som vi vill ge enskilda medborgare i ett fritt samhälle. Det kommer emellertid dess värre alltid att kunna uppstå fall då en gärningsman blir frikänd i domstol eftersom det inte går att bevisa hans skuld. Vad som då är viktigt att komma ihåg är att domstolen endast konstaterat att bevisningen inte är tillräcklig för att ett straffrättsligt ingripande skall vara försvarbart. Det innebär inte att det inte finns något brottsoffer. Ett brottsoffer skall alltid behandlas med respekt och medkänsla. Offret skall kunna få stöd och hjälp även om det i ett enskilt fall inte går att fälla någon gärningsman till ansvar. För att stödja och hjälpa behöver man inte ställa några höga beviskrav. Brottsofferfrågorna bereds inom en särskild arbetsgrupp inom Justitiedepartementet. Bland de förslag som för närvarande är aktuella på området kan nämnas en utvidgad rätt till målsägandebiträde och förbättrat rättsligt bistånd vid brott som begåtts utomlands. En försöksverksamhet med livvakt för hotade kvinnor pågår. Men hänsyn till vad jag inledningsvis har anfört, har jag förståelse för att det finns en otålighet när det gäller det allmännas insatser för att bekämpa brottsligheten. Regeringens arbete på detta området sker emellertid målmedvetet. Liksomn när det gäller annan lagstiftning måste lagändringar inom straffrätten beredas noggrant. Det är viktigt att den lagstiftning som antas på området är väl genomtänkt och väl förankrad i rättsmedvetandet. Endast på detta sätt kan den långsiktigt bidra till att minska brottsligheten. Slutligen vill jag framhålla att många av de åtgärder som har betydelse för att nedbringa brottslighet och skapa rättstrygghet ligger utanför strafflagstiftningens område. Det är främst inom familjen och i skolan som människor fostras till ansvarskännande individer. Lagstiftningen kan aldrig ersätta den normbildning som måste ske hos individen. Lagen kan endast utgöra ett stöd. Ökad medvetenhet kring de problem som ligger till grund för brottsligheten och uppmuntran till engagemang och ansvarstagande hos enskilda utgör oundgängliga komplement till en fast och konsekvent genomförd kriminalpolitik.

Herr talman! Det är riktigt som justitieministern säger att förslag har lagts fram om att skärpa lagstiftningen på narkotikaområdet. Fängelse läggs in i straffskalan för konsumtion av narkotika. För cirka tio år sedan förklarade Socialdemokraterna, via Ingvar Carlsson, krig mot knarket. Det gick sedan fem år innan bruket av narkotika kriminaliserades. Efter ytterligare fem år införs fängelse i straffskalan. Skall det gå fem år mellan varje sådan åtgärd? Med hänsyn till de liberala tongångarna om narkotikan måste det ske en starkare markering från regeringens sida. Jag har även noterat att justitieministern har tagit initiativ till att diskutera godtrosförvärvslagen. Jag har i tidigare debatter sagt att åklagarens bevisbörda är stor. Just på detta område sätter domstolarna större tilltro till den misstänkte än till framlagda bevis av åklagaren och vad vittnen har vidimerat. Det är stötande. Jag lovordar det initiativ justitieministern har tagit på det här området. Men jag efterlyser också en starkare markering när det gäller narkotika och den liberalisering som genomsyrar landet. Jag noterar tyvärr att moderata ungdomsförbundets ordförande i Norrbotten har väckt motioner om att släppa cannabis och marijuana fritt. Det är just sådana tendenser jag är orolig för.
Herr talman! Karl Gustaf Sjödin påpekar att det har tagit fem år mellan att åtgärder har vidtagits. Jag får påpeka att den borgerliga regeringen har suttit vid makten ett år och har redan lagt fram ett färdigt förslag om förändringar. Det är inte första gången vi agerar. Från den moderata riksdagsgruppens sida har det ständigt väckts motioner om skärpt syn på narkotika. Men först i och med att vi har kommit i regeringsställning tillsammans med likasinnade har vi haft den formella möjligheten att lägga fram en proposition.
Herr talman! Jag glömde inledningsvis att hälsa justitieministern välkommen till denna debatt. Jag tror att det är första gången hon deltar i den allmänpolitiska debatten. Det är trevligt att ha en fackminister att debattera med. Visst! Jag har noterat att moderater har väckt många motioner i ärendet, bl.a. om 20 Fastighetsägarna skulle t.ex. kunna ges rätt att omedelbart vräka svartklubbarna eller bli skyldiga att avhysa dem. Det finns en del åtgärder som kan diskuteras. Det är klart otillfredsställande att svartklubbarna finns och att man där under täckmanteln av att ha trevligt och roligt bjuder ut narkotika till våra ungdomar, främst flickor, som sedan hamnar på Maria ungdomsklinik.
Herr talman! Jag hoppas att Karl Gustaf Sjödin har noterat att vi från Justitiedepartementets sida just har lagt fram ett förslag som skall öka möjligheterna för fastighetsägare att vräka bl.a. denna typ av hyresgäster. Jag hoppas också att Karl Gustaf Sjödin inte i andra sammanhang stämmer in i den kör som gör allt för att kritisera detta förslag och peka enbart på problem.